Fru talman! Jag hoppas verkligen att Miljöpartiets förslag kommer att bli verklighet. Det är det som håller en uppe i arbetet, att det som man talar om en dag skall bli verklighet. Jan Jennehag undrade hur vi vill genomdriva beslutet. Vilka instrument skall vi använda oss av för att se till att borttagandet av minorna inte kompenseras? Jag tyckte precis att jag hörde Jan Jennehag själv stå i talarstolen och säga att myndigheternas uppgift är att genomföra det som riksdagen beslutar att de skall göra. Om riksdagen klart uttalar att borttagandet inte skall kompenseras av någon annan anskaffning av materiel - som kristdemokraterna och moderaterna talar om - skall myndigheterna följa det. Men jag har kanske större tilltro till myndigheterna än vad Jan När det gäller hur kraftiga ingrepp skall gå till ger man ju uppdrag åt Försvarsmakten och den ekonomiska ram som man anser är möjlig att genomföra för att nå det mål som är uppsatt. Det handlar t.ex. om vissa inriktningar för antalet brigader och flygflottiljer - vi anser att det skall finnas sex brigader. Inte minst måste man se till att det inte kommer till stånd investeringar i militära materiel genom att inte medge ett beställningsbemyndigande. Det är sådana instrument som man har, och det vet också Jan Jennehag väldigt väl. Det är ju så det går till. Majoriteten beslutade tidigare - innan uppdraget gavs till Försvarsmakten - att återkomma med ett förslag som kunde rymmas inom den ekonomiska ram som majoriteten var överens om. Visst går det att spara på Försvarsmakten i betydligt högre grad än vad Vänsterpartiet anser.

Fru talman! Kristdemokraterna anser att säkerhetspolitiken måste präglas av klarhet och långsiktighet, och därför är det viktigt att Försvarsbeslut 96 skapar trovärdighet åt vår säkerhetspolitik. Vi vill att Sverige skall upprätthålla ett betryggande och effektivt totalförsvar som skyddar vårt territorium från kränkningar i fredstid och som förhindrar invasion eller frihetskränkande påtryckningar från främmande makt. Totalförsvaret är vår försäkring mot ofred, och när vi minskar försäkringspremien ökar vi självrisken. Kristdemokraterna anser att regeringen och Centern har dragit fel slutsats av den mycket svårförutsägbara omvärldsbilden. Risktagningen blir alltför hög genom detta försvarsbeslut. Fru talman! Eftersom totalförsvarsförmågan inte bara handlar om brigader vill jag beröra det civila försvaret först. Under ett framtida krig kommer bl.a. viktiga samhällsfunktioner såsom elförsörjning, telekommunikationer och informationsförmedling att vara av särskilt stort intresse för en angripare. Detta medför att civilbefolkningen kan drabbas hårt av ett krig om en fiende försöker utnyttja sårbarheter i vårt moderna svenska samhälle. Det vidgade säkerhetsbegreppet med icke-militära hot och risker medför ett ökat engagemang och deltagande från civila totalförsvarsmyndigheter. De resurser och den förmåga som byggs upp inom det civila försvaret är en tillgång under kriser och krig, vid svåra internationella påfrestningar samt vid fredsfrämjande insatser utomlands. Kristdemokraterna har pekat på att länsstyrelserna utgör en viktig länk i ledningskedjan, och deras kapacitet och kompetens avgör hur beredskapen för fred och krig utformas. Utskottet kommer noga att följa utvecklingen avseende den grundläggande beredskapsplaneringen eftersom det är viktigt att länsstyrelsernas resurser inte försämras så, att sambandet mellan län och försvarsområdet bryts på ett sådant sätt att beredskapen för fred och krig eftersätts och medborgarnas säkerhet försämras. Vi kristdemokrater vill därför att principen ett försvarsområde-ett län alltjämt skall gälla. Den reducering av antalet försvarsområden som nu föreslås innebär att det inte kommer att finnas en kvalificerad militär ledning i varje län. Detta kommer att direkt beröra hemvärnet och övrig frivilligverksamhet samt den samverkan som äger rum med länets civila försvar. Det engagemang som finns i vårt land att frivilligt få göra en insats inom totalförsvaret måste tillvaratas. Totalförsvarets nya uppgifter kräver ökad samverkan mellan det civila och det militära försvaret. Denna samordning i fred krig kräver kunskap, planläggning och kontinuerlig samverkan i fred, vilket medför att försvarsområdesstabernas betydelse som totalförsvarscentrum ökar. Vi vill därför inte slå sönder en väl fungerande FO-organisation över landet som stärker den folkliga förankringen och som blir särskilt viktig i händelse av beslut om höjning av krigsdugligheten. Fru talman! Kristdemokraterna har ställt sig bakom förslaget om utbildning av civila beredskapsstyrkor. Det civila försvaret kan på sikt få en värdefull resurs, som kan utnyttjas flexibelt i olika situationer. Vi får en grupp människor som genom ökat säkerhetsmedvetande kan bidra till att minska sårbarheten i samhället. Utbildningen måste dock leda till krigsplacering i det civila försvaret utifrån kommunernas och länsstyrelsernas behov. Vi har i vår försvarspolitiska motion också behandlat den svenska sjukvårdens situation i krig. Alla sjukvårdsresurser ingår i krig i totalförsvaret och skall kunna utnyttjas för såväl civilt som militärt skadade. Behovet av akut kirurgi ökar dramatiskt, vilket kan medföra stora förändringar av den geografiska fördelningen av patientunderlaget för verksamheten. Utskottet delar därför vår syn, att man måste göra en totalavvägning av hur resurserna skall utformas och planeras i krig får att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för civilbefolkning och militär personal under krigsförhållanden. Fru talman! En grundläggande förutsättning för vår försvarsförmåga är att vi inte blir överraskade så att angriparen får tidigt luftherravälde och snabb tillgång till infallsportar och säkra transportvägar. För att totalförsvaret i dess helhet skall kunna möta en sådan situation måste det finnas kvalificerade och allsidigt användbara förband med god operativ rörlighet, bra skydd och god anfallsförmåga och ett bra säkerhetsskydd kring de skyddsobjekt som är vitala för att infrastrukturen i vårt samhälle inte skall kollapsa. Att gå man ur huse för att försvara sin hembygd blir ett minne blott, eftersom territorialförsvaret nu reduceras från 165 000 till 90 000 personer. Har vi inte ett starkt territoriellt försvar som ger uthållighet över ytan, klarar vi inte att vara först på plats och hålla knutpunkter. Tyvärr har inte Kristdemokraternas förslag, att behålla fler territorialförsvarsförband till dess att hemvärnet nått slutmålet 125 000 personer, vunnit utskottets gehör. Hemvärnsförbanden finns över hela landet dygnet om, året runt och utgör en betydande del av territorialförsvaret, som med kort mobiliseringstid skall ytövervaka, skydda mot sabotage och trygga vår mobilisering. Kristdemokraterna liksom utskottet betonar vikten av att hemvärnets organisation utökas mot det angivna målet. Att hindra en angripare att få herravälde i luften är av avgörande betydelse vid inledningen av ett modernt krig. För att kunna utveckla god initialeffekt och nå en rimlig uthållighet i syfte att hindra en angripare att få luftherravälde behövs, enligt vår mening, 14 stridsflygdivisioner. Skyddet av arméstridskrafternas mobilisering och uppmarsch måste tryggas liksom skyddet av civilbefolkning och vitala samhällsfunktioner. Därför har vi reserverat oss mot utskottsmajoritetens förslag. Fru talman! I händelse av konflikter kan Östersjön och dess utlopp tidigt bli berörda. En effektiv övervakning längs våra kuster kräver många ytstridsfartyg, eftersom skyddet av svenskt territorium och svenska intressen snabbt måste kunna förstärkas. För att det inte skall bli luckor i övervaknings eller insatssystemen och med hänsyn till Sveriges ökade engagemang i Östersjöområdet bör antalet ytstridsfartyg vara 24. Av säkerhetspolitiska skäl bör vi därför inte nu besluta om ytterligare reduceringar av antalet ytstridsfartyg. Eftersom ubåtar har högt omedelbart stridsvärde och regeringen betonar fortsatt inhemsk kompetens inom ubåtsområdet, bör samtliga nio ubåtar fortsatt vara operativa för att man i händelse av en kris eller krigssituation skall kunna lösa ålagda uppgifter på ett fullvärdigt sätt. Ju fler operativa ubåtar som finns, desto större är möjligheterna till framskjuten övervakning och spaning, vilket blir nog så viktigt i ett anpassningsskede. Fru talman! Regeringen och Centern har när det gäller grundorganisationen i väsentliga delar frångått ÖB:s förslag. Kristdemokraternas utgångspunkt är att vid utformningen av grundorganisationen ta stor hänsyn till säkerhetspolitiska aspekter. Vår uppfattning är att regeringen, som nu har frångått ÖB:s bedömningar, har gjort det utifrån helt andra principer än de militäroperativa och säkerhetspolitiska. Vi avvisar därför i huvudsak regeringen förslag i denna del till förmån för Försvarsmaktens förslag. Jag yrkar bifall till reservation 5 under hemställanspunkt 45. Riksdagsbeslutet 1995, som bl.a. innebar att Försvarsmakten måste ha förmåga både att skydda våra mest vitala områden och att där anfalla en angripare när denne är som känsligas, borde ha lett till att utskottet skulle ha låtit Älvsborgsbrigaden utgöra kärnan i Västsveriges markförsvar. Det befolkningstäta Göteborgsområdet med Nordens största hamn, två stora flygplatser och viktig industri är utan tvekan ett av Sveriges mest vitala områden och dessutom beläget vid den kommunikationsled som utgör inloppet till Östersjön. Ett försvar mot strategiska styrkor kräver förband på plats men också mycket snabbt tillförda förband. Vi skall inte medvetet sänka garden och öppna blottor i vitala områden! Av sjöoperativa skäl behöver man långsiktigt även ha marin tyngdpunkt i Göteborg med ytstridsfartyg och amfibiebataljonsutbildning. Behovet av en välutrustad helikopterorganisation måste tillgodoses i det mycket sjötrafikerade Västerhavet och i Östersjöutloppen. Sjöoperativa krav kopplade till sjöfartsstaden Göteborg och Västerhavets trafikbild kräver en omedelbart tillgänglig marint anpassad helikopterverksamhet. Liksom utskottet anser vi att Lv4 i Ystad har de bästa produktionsförutsättningarna att utbilda luftvärnsförband. Vi menar därför att detta tillsammans med en unik kompetens på luftrobotsystemet RBS77 talar för att Ystad borde förbli utbildningsplattform för luftvärnsförband i södra militärområdet. Av bl.a. starka mililtäroperativa skäl borde Livgrenadjärbrigaden i Linköping och Lapplandsbrigaden i Umeå ha bevarats. Den breda folkliga uppslutningen kring Sveriges försvar kan urholkas om försvaret förlorar den fredstida kontakten med de stora städerna. Kristdemokraterna menar att även Krigsflygskolan, F5, i Ljungbyhed bör innefattas i den föreslagna översynen av skolverksamheten för att flygsäkerhetsfrågorna i samband med den grundläggande flygutbildningen skall bli belysta. Vore det inte bättre att avvakta skolöversynen innan flygvapnet omstruktureras? Jag yrkar bifall till reservation 9. Fru talman! Försvarsutskottet hyste 1995 farhågor om det risktagande som det innebär att ha ett totalförsvar som behöver både betydande tid och omfattande resurser för att nå full duglighet att möta ett angreppshot mot vårt land. Det är värt att notera att enligt Försvarsmaktsplan 97 har Försvarsmakten efter ett års återtagning godtagbar förmåga att möta ett begränsat angrepp med iståndsatta styrkor. Förmågan att hejda motståndaren är begränsad och förmågan att slå är otillräcklig. Liten tid upptas av svagheterna med anpassningsproblematiken. Den grundläggande frågan är om vår demokrati är kapabel att i tid och i tillräcklig omfattning fatta nödvändiga beslut om höjning av krigsduglighet och tillväxt. För sent, för litet och i otakt med den säkerhetspolitiska utvecklingen har nog snarare varit regel än undantag. Vilka kriterier skall gälla för att höja krigsdugligheten? Den svagaste länken är nog vår förmåga att se och tolka vad som verkligen sker i det som synes ske i vår omvärld. Försvarets förmåga till anpassning är en avgörande och central fråga för svensk försvarspolitik. Låg omedelbar försvarsförmåga och svårigheter att förutsäga omvärldsutvecklingen ställer stora krav på anpassningsförmåga. Utskottet anser liksom Kristdemokraterna att riksdagen årligen måste beredas tillfälle att ta del av aktuellt läge i denna för Sveriges säkerhet så vitala fråga. Ett beslut om höjning av krigsdugligheten kommer troligen att fattas, då det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld är spänt. Att då återgå till en högre försvarsnivå låter sig inte göras i en handvändning. Strategiska insatsvaror och militärt materiel som behöver importeras blir ofta föremål för exportförbud när behoven är som störst. Vår anpassningsstrategi är därför trovärdig endast så länge som vi har en levande inhemsk försvarsindustri. Sveriges kompetens inom försvarsmaterielområdet utgör därför en säkerhetspolitisk och högteknologisk tillgång som vi måste värna. Vi måste ha en långsiktigt stabil politisk syn på försvarsindustrins förutsättningar. Fru talman! När SWEDINT omorganiseras till Försvarsmakten internationella kommando och det skapas en snabbinsatsstyrka får vi möjlighet att bättre samordna och effektivisera vår internationella säkerhetspolitik. Utskottet delar Kristdemokraternas syn på etisk utbildning, som vi har beskrivit i vår motion. Eftersom vi eftersträvar ett brett utländskt deltagande i utbildning för internationell verksamhet, är etikfrågorna viktiga för att underlätta och klara av svåra ställningstaganden i fredsfrämjande operationer. Liksom i den svenska skolan kan den kristna etiken genomsyra även den svenska internationella utbildningen. Forskning och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och andra länder inom etikområdet kan också ge ett värdefullt bidrag till uppbyggandet av demokratiska försvarsmakter. Den mänskliga aspekten tenderar att komma bort i detta försvarsbeslut. Förändringar innebär att många familjer får bryta upp från sin trygghet. Stor omsorg måste visas för dessa. Utan de kompetenta och lojala människor som tjänstgör i totalförsvaret skulle Sveriges säkerhet inte vara mycket värd. Fru talman! Kristdemokraterna ställer sig till vissa delar bakom den inriktning av totalförsvaret som beslutades i etapp ett. Satsningar på det civila försvaret som motverkar det moderna samhällets sårbarhet är viktiga. Sveriges förmåga och förutsättningar att delta i fredsfrämjande insatser förbättras, och det breda nyttjandet av pliktpersonal stärker engagemanget och trovärdigheten för vår säkerhetspolitik. Fred innebär en ordning präglad av respekt för människovärdet, sanning, rättvisa, frihet och gemenskap. Fred kan bara byggas genom aktiva ansträngningar, och ett effektivt totalförsvar är ett av flera bidrag till stabilitet i vårt närområde. Det är en förutsättning för att vår strävan att hålla oss utanför kriser och krig skall kunna bli respekterad och för att skapa respekt för vår vilja och förmåga att försvara oss om vi blir angripna. Omvärlden värderar vår säkerhetspolitik bl.a. med utgångspunkt från de säkerhetspolitiska signaler vi sänder ut inför ett nytt försvarsbeslut. Våra säkerhetspolitiska mål och vårt aktiva deltagande i byggandet av en alleuropeisk säkerhetsordning måste stödjas av en trovärdig försvarsförmåga. Osäkerheten i omvärlden kräver både en god förmåga att höja beredskapen i krigsorganisationen och ett stabilt grundskydd för anpassning av totalförsvarets resurser vid långsiktiga förändringar. Den beslutade besparingen på 2 000 miljoner kronor under perioden 1999-2001 bör därför inte verkställas. Den påbörjade utvecklingen och moderniseringen enligt Försvarsbeslut 92 är hotad. Detta försvarsbeslut kommer att påverka försvaret långt in i nästa sekel. Jag yrkar bifall till reservation 5 i denna del under hemställanspunkt 11. Fru talman! Kustbevakningen ligger också under Försvarsdepartementet. Utvecklingen i vårt närområde har för Kustbevakningens del inneburit ett väsentligt ökat övervakningsbehov till sjöss. Det gäller den civila gränskontrollen, fiskekontrollverksamheten och säkerhetsarbetet inklusive miljö och sjöräddningstjänsten. Vi kristdemokrater har föreslagit att Kustbevakningen tillförs ytterligare resurser för att lösa uppgifterna. Under utskottets behandling har det framkommit att regeringen uppdragit åt Kustbevakningen att analysera konsekvenserna av vårt EU-medlemskap på Kustbevakningens område. I ett särskilt yttrande säger vi därför att vi avvaktar ett beslutsunderlag från regeringen.

Fru talman! Det är en omvälvande tid vi lever i. I säkerhetspolitiken krävs prövning och ställningstaganden till många och komplicerade förlopp, dessutom ofta i snabb takt. Försvarspolitiken har på några få år fått helt andra förutsättningar än de som tidigare gällde. Efter att under hela efterkrigstiden ha inriktat oss på ett relativt stort invasionsförsvar, ställer vi nu om inriktningen till ett försvar anpassat för den nya säkerhetspolitiska miljö vi lever i och till ett totalförsvar med förmåga att möta framtida påfrestningar av skiftande slag. Vår Försvarsmakt är en komplex och omfattande organisation som till sin karaktär alltid måste vara dynamisk och anpassningsbar. Det karaktärsdraget har under de senaste åren sannerligen prövats. Omställningen har nu pågått under några år, och jag skulle vilja beskriva den i två faser. I den första fasen, som vi nu är i slutskedet av, har omställningen bestått av förändringar och minskning av "hårdvalutan", om man får uttrycka det så. Vi har reducerat antalet krigsförband och grundorganisationen. Vi har skurit bort de delar som har haft den sämsta rörligheten och slagkraften, och vi har satsat betydande resurser på en materiell kvalitetsförbättring inom alla vapenslag. I den andra fasen av omställningen kommer helt andra faktorer att behöva utvecklas. Nyckelorden för den processen är kommunikation, information och samverkan. Här är det "mjukvaran" vi skall arbeta med. Den absolut viktigaste faktorn i denna fas är människorna i Försvarsmakten. Det är deras kunnande, kompetens och engagemang som avgör hur framgångsrikt resultatet blir. Det försvarsbeslutet vi nu står inför att fatta, lägger den grund som behövs för att successivt gå in i fas två. Jag är medveten om att dessa två skeenden inte har en klar och tydlig skiljelinje, men jag tror att man med fog kan säga att dagens beslut utgör ett ordentligt avstamp för fas två. Vad innebär då detta i konkreta termer? Först och främst kan vi göra tydligt vilken målbild vi har. I militära termer kan man tala om en doktrinutveckling. Vad avser riksdagens roll i det arbetet, kan vi konstatera att med de fyra huvuduppgifter, varav två nya, som riksdagen beslutade om förra hösten, lades grunden. Nu förfinar vi och utvecklar mer i detalj hur dessa skall genomföras och vilka förutsättningarna är för det arbetet. Vi har haft att välja mellan två huvudinriktningar. Den ena består i att ständigt, oberoende av omvärldsförändringar, satsa alla våra resurser i en relativt stor organisation. Den inriktningen får stora negativa konsekvenser. Vår möjlighet att vidmakthålla en hög materiell standard utesluts. Inte minst oroande är att en stor fast struktur innebär förändringsobenägenhet. Att bibehålla blir viktigare än att utveckla. Den inriktningen valde vi bort. Vi har i stället valt att ta det första viktiga steget mot en mycket utmanande uppgift; att skapa förutsättningar för att möta en framtida miljö varom man på många punkter kan konstatera att osäkerheten är betydande. Det finns de som oroas och tvivlar, men har vi egentligen något val? Måste vi inte sluta att ständigt dra paralleller med hur det var under det andra världskriget eller rent av det första? Det finns bara en sak historien lära oss om krigsplanering, och det är att det nästan aldrig går enligt generalstabens i förhand uppgjorda planer - i alla fall inte om det är försvarskrig vi talar om, och det är ju det enda som är relevant för Sverige. Att våga ta steget att planera för framtidens hot, inte gårdagens, är vad utmaningen består av. Att ha en krigsorganisation som kan anpassas till en förändrad omvärldsbild är på inget sätt nytt, men nu blir det ett centralt begrepp i försvarspolitiken. Ju längre fram i tiden ett militärt angrepp mot Sverige skall förutses, desto svårare blir det att förstå och förutse hur det kan gestalta sig. Därmed ställs större krav på operativ handlingsfrihet. En sådan mer förutsättningslös planering får, med några få undantag, inte syfta till att vi i detalj beskriver en viss målbild och en därtill definierad militär organisation. En sådan strategi skulle motverka vår målsättning genom att den skulle få en starkt styrande verkan och hämma flexibelt tänkande och handlande. Planeringen bör i stället inriktas på att skapa en överblick och en handlingsfrihet när det gäller vilka anpassningsmöjligheter som står oss till buds, vilka tidskrav som gäller, vilka resursbehov olika åtgärder kräver samt, inte minst, att få en klar bild av när olika handlingsmöjligheter inte längre är realistiska. En sådan planering kräver att vi successivt följer, utvärderar och reviderar. Om jag får återknyta till vad jag tidigare kallade fas två i Försvarsmaktens omställning, innebär anpassningsförmågan att, utöver den självklara betydelse grundorganisationen har, verksamhet i form av kvalificerad utbildning med stöd av simulatorer och annan utrustning blir centralare för vår förmåga till anpassning än förläggningar och administrationsbyggnader. Kompetensutveckling i olika former är en nödvändighet. Detta pågår redan i dag och måste intensifieras ytterligare. Den föreslagna skolutrednigens uppdrag skall ses som ett instrument för att öka kompetensen genom att kraftsamla goda resurser i ett totalförsvarsperspektiv. En i hög grad kompetenshöjande faktor är vår medverkan i olika former av internationella insatser. Den effekten är dock på intet sätt är någon huvudorsak till att denna uppgift nu spelar en allt viktigare roll i totalförsvarets dagliga verksamhet. Det handlar naturligtvis om att totalförsvarets personal och resurser är ett så utomordentligt viktigt säkerhetspolitiskt instrument. Ytterst handlar det ju ändå om att vår egen säkerhet tryggas bäst utanför landets gränser. Svensk personal i FN:s blå baskrar har bidragit till att förebygga väpnade konflikter så länge uppgiften har funnits. Nu har vi både möjlighet och ansvar för att utöka den traditionen till att omfatta många olika former av internationella fredsfrämjande insatser. Det är för övrigt en mycket märklig prioritering Moderaterna väljer att göra när de vill tona ned Försvarsmaktens roll som säkerhetspolitiskt instrument. Det värde som ligger i att Försvarsmaktens personal tillsammans med personal människor från andra länder förebygger konflikter eller övervakar ömtåliga fredsavtal till hjälp för människor i stor nöd och under ofta ytterst svåra förhållanden, kan inte överskattas. Fru talman! Den debatt vi för här i dag, har föregåtts av en intensiv debatt om de delar av försvarspolitiken som avser nedläggning av förband. Jag skall inte kommentera detta nämnvärt, då Sven Lundberg i ett senare anförande återkommer till det. Med mitt inlägg i debatten försökte jag ge en, visserligen mycket summarisk, bild av hur vi vill forma försvarspolitiken på lång sikt. Om man lyssnat till debatten har man nog fått intrycket att alla är emot de nedläggningar som vi föreslår. En del debattörer, även i denna kammare, får försvarsbeslutet att likna domedagen. Det är beklagligt och det är med viss sorg i hjärtat som jag konstaterar att några försvarspolitiker till slut ändå valde att vara regionalpolitiker. Omsorgen om förbandet hemma gick före försvarspolitikens bästa. Det är dock med stolthet och glädje som jag kan konstatera att det inte gäller företrädarna för vare sig det parti som jag tillhör eller för Centerpartiet. Att ta ansvar för en helhet innebär ibland att enskilda frågor får stå tillbaka - en börda som inte alltid är så lätt, men hedervärd för den som orkar bära den. Det ansvaret för ett bra svenskt försvar har socialdemokratin burit i mer än 60 år, så det är kanske inte så konstigt att företrädare för andra partier visar sin frustration över både allvaret och svårigheterna. Arne Andersson, den märkliga sifferexercisen kan väl ändå bara förvåna denna kammare. Men, Arne Andersson, kan det verkligen vara en skamlig handling att man företräder sitt partis politik? Ibland är man i minoritet, och det är tråkigt. Men i en demokrati finns det klara spelregler för detta. Lennart Rohdin, varför alla dessa stora dramatiska nedskärningar nu? Ni hade ju så goda möjligheter då ni medverkade i regeringen för bara litet drygt två år sedan. Kan Lennart Rohdin ge ett enda exempel på ett beslut där den förra regeringen under ledning av Anders Björck ändrade sin politik på grundval av ett socialdemokratiskt förslag efter det att fyra partier, med ett vinglande stöd från Ny demokrati, hade kommit fram till en helhetsbild? Ge mig ett enda exempel på ett sådant förslag, Lennart Rohdin! Vad vi däremot mera sällan talar om och granskar i debatten är den försvarspolitik som Vänsterpartiet och Miljöpartiet representerar. Det föranleder mig att lyfta fram några frågeställningar. Vänsterpartiet vill nästa år anslå 560 miljoner kronor mindre än vi, dvs. 98,5 % av vårt anslag. Under hela perioden blir minskningen något större, 92 %. Är det, Jan Jennehag, vad Vänsterpartiet kallar för en radikal nedrustning? Vänsterpartiet vill också ha 10 i stället för 13 brigader. Då väljer man att plocka bort de bäst utrustade och de anfallskraftigaste förbanden. Mekbrigaden 7, Pansarbrigaden 9 och Norrlandsbrigaden 13 skall tas bort. Vad är det för klokskap som ligger bakom att man vill lägga ned de förband som är farligast för fienden och som ger våra svenska soldater den största möjligheten att överleva? Man vill ha 8 flygdivisioner JAS - alltså ingen fortsatt satsning på ett bra luftförsvar. Man tycker däremot att det är helt okej med 20 ytstridsfartyg och 7 ubåtar, dvs. i huvudsak som majoriteten föreslår i betänkandet. Men varför, Jan Jennehag, denna relativa satsning på marinen jämfört med armén och flygvapnet? Tror Vänsterpartiet, som i så fall är det enda partiet som gör det, att hotbilden utgörs av en kustinvasion? Vilka operativa funderingar styr Vänsterpartiets politik och vilka militära hot anser Vänsterpartiet ligger till grund för Försvarsmaktens långsiktiga utveckling? Resultatet blir nämligen mycket märkligt. Man är beredd att betala ut mycket pengar, men effekten blir väldigt klen. Till detta skall kanske läggas att Vänsterpartiet har som målsättning att helt avveckla den svenska försvarsindustrin under de kommande fem åren. Vi skall heller inte köpa några vapen alls. Min fråga till Jan Jennehag är väldigt enkel: Vad i all världen skall ni ha alla pengarna till? Jan Jennehag ställde en fråga till mig om totalförsvarsplikten. Den frågan överlämnar jag till Karin Wegestål, som senare i dag skall tala om pliktfrågor. När man hör olika företrädare för Miljöpartiet får man intrycket att inte en enda krona borde satsas på militärt försvar. Det är då förvånande att konstatera att Miljöpartiet för nästa år ändå har anslagit ca 2,3 miljarder kronor mindre än vi. Är det de 2,3 miljarder kronorna som skall lösa hela sjukvårdens problem, räcka till en biståndsram som når oanade höjder samt finansiera energiomställningar m.m. Allt detta brukar Miljöpartiet anföra som argument i debatten om försvarets ekonomiska ram. På längre sikt säger man att ramen skall vara 29 miljarder kronor. Är det verkligen rimligt, frågar jag er i Miljöpartiet, att satsa 29 miljarder kronor på en verksamhet som inte har någon som helst reell chans att klara sin uppgift? I och för sig skall två regementen göras om till miljövärnsregement. Det är en hedervärd uppgift, men den militära uppgiften styrks inte av detta. Det kommer i olika sammanhang uttalanden från olika ledande företrädare för Miljöpartiet. Ett sådant uttalande går ut på, enligt vad man i Miljöpartiet egentligen anser, att det militära försvaret skall avvecklas och att man omedelbart skall starta med en tioårig avvecklingsplan. Av vilket skäl, Annika Nordgren, skulle vi behöva ha säkerhetspolitiska kontrollstationer om vi redan i dag kunde bestämma att vi om tio år inte behöver något militärt försvar? Att Miljöpartiet - för all del via omvägar och omskrivningar, men ändå - vill införa en yrkesarmé gör inte saken bättre. Vilka operativa grunder är det som styr Miljöpartiets politik? Även om Miljöpartiet har ett förslag till en amputerad krigsorganisation är det väl, i och med beskedet från Annika Nordgren om att Miljöpartiet inte vill köpa några som helst vapen från någon, ett spel för galleriet. Utan materiel självdör organisationen. Vill man inte köpa några vapen, då behövs väl heller inga beställningsbemyndiganden. Det är i och för sig logiskt, men jag skulle vilja fråga Annika Nordgren: Vilken utrustning skall våra soldater som ingår i SFOR eller i FN-operationer ha med sig från Sverige? Ingen alls? Det finns många ytterligare delar av försvarsbeslutet att tala om, men det kommer andra ledamöter senare i debatten att göra. Jag hoppas därför, fru talman, att vi sedan det här beslutet är fattat kan satsa våra krafter på ett bra svenskt totalförsvar, i en dialog med medborgarna, med Försvarsmaktens personal och med alla som har ett engagemang och en positiv vilja till utveckling. Grunden är nu lagd.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

Fru talman! I den högtravande och allvarliga delen av Britt Bohlins anförande fick vi oss till dels att de prioriteringar som gjorts är de mest ekonomiska och slagkraftiga som kan uppnås. Det är tråkigt för Överbefälhavaren att höra. Han hade ju fått förutsättningarna och de ekonomiska ramarna. I mitt huvudanförande sade jag att det hade varit en klok politik att följa honom. Då hade man inte behövt utstå smälek för de nedläggningar och förändringar som ändå måste ske. Men, Överbefälhavaren, nu är det sagt. Du missade på alla punkter. Jag fick också mig till dels att vi går mot en modernare utbildning. Vi går mot simulatorverksamhet och kommer inte att behöva, så förstod jag detta, så mycket mark och byggnader omkring oss. Men är det inte litet dumt att då gå och köpa 700 hektar mark på ett visst ställe i landet? Just nu flyttar vi ju från förbandsorter. Vi har mycket mark till fårbeten, som det nu är planerat på något ställe. I den mera lättsamma delen av sitt anförande tog Britt Bohlin upp det siffermaterial som jag hade. Jag påvisade ju att om vi som opponerar finge hjälpas åt så vinner vi. Britt Bohlin säger: Det kan inte vara en skamlig handling att driva sitt partis politik. Där fick ni, goda socialdemokrater, besked från gruppledningen. Till Arne Kjörnsberg, min gamle vän, och till många andra socialdemokrater från norr till söder vill jag säga: Ni driver inte partiets politik. Den bestäms här i denna stad. Kom ihåg det i fortsättningen! Britt Bohlin säger att vi tonar ned synen på den internationella verksamheten. Det gör vi inte alls. Men vi vill inte som regeringen, dvs. göra internationella insatser till ett huvudändamål. Det är en produkt av vårt försvar som kan stå till internationellt förfogande precis som tidigare. Det är det som vi har sagt.

Herr talman! Jag vill först göra ett viktigt klarläggande för Arne Andersson när det gäller hur den socialdemokratiska riksdagsgruppen utformar sin politik och sina förslag. Det sker en öppen och fri diskussion och debatt. Så småningom leder den fram till ett beslut som vi så gott vi förmår försöker förverkliga i våra olika roller och uppgifter i riksdagens olika organ. När det gäller försvarsbeslutet vet vi att många kamrater i den socialdemokratiska riksdagsgruppen har en bestämd åsikt om det regemente som finns i deras eget län eller i deras egen valkrets. För vårt vidkommande gäller inte några hårda partipiskor. Det är upp till varje partivän att ha den medkänslan med sitt eget förband. Jag känner mig inte bekymrad över detta, Arne Andersson. Men jag förstår att Moderaterna har stora problem med denna fråga - vad partipiskan kan tillåta eller inte. När det gäller utbildningsfilosofin i framtiden är det bara tråkigt att konstatera att Moderaterna fäster så liten vikt vid den mycket dynamiska process som just nu pågår inom Försvarsmakten och som jag bestämt anser att vi måste vidareutveckla och stödja så gott vi kan. Att vi använder modern utbildningsutrustning innebär ju inte att vi kan avstå från vare sig övningsområden eller skjutfält. Det har jag heller aldrig påstått. Men det är dumt, Arne Andersson, att inte våga se vad framtiden bär i sitt sköte. För socialdemokratins del vill vi hellre anamma den utvecklingen och stödja den så gott vi någonsin kan.

Herr talman! Jag kan inte se att det som framtiden bär i sitt sköte är något stort behov av mer övningsmark. Försvarsmakten har ganska mycket av det. Men jag tycker att Försvarsmakten skall vara mån om den mark som man har därför att samhället i övrigt också är mån om sina markresurser. Därför är det svårt att utvidga. Vi skall vara måna om det som vi har. Nog om detta. Jo, Britt Bohlin, partidemokrati kan fungera rasande olika. Det är inget problem för halmstadsborna att rösta mot regeringens förslag avseende alla dessa områden. Vi vänder oss inte emot det. Vi tycker att vi skall ha en något bättre organisation som tillgodoser både det ena och det andra. För den skull blir det ändå inte så, vilket jag sade i mitt huvudanförande, att alla förband ens med moderat politik kan finnas kvar. Om vi vinner voteringen i eftermiddag, tänker vi faktiskt gå tillbaka till högkvarteret och be dem som finns där att organisationsbestämma och klara ut vilket som är den bästa organisation som vi kan få med oförändrad ekonomi. Det tänker vi inte överlåta åt regeringen att sitta och köpslå om, inte ens ihop med Centerpartiet.
Herr talman! Jag kan instämma med Arne Andersson om att vi visst skall vara måna om de övningsbetingelser och de förutsättningar som vi har. Utskottet har också klart uttalat att vi noga skall pröva vad vi behöver för framtiden och inte med automatik kasta ut barnet med badvattnet när det gäller övningsområden. Det är nog en viktig slutsats att dra. Jag måste ändå ställa en fråga till Arne Andersson: Finns det över huvud taget en samlad moderat försvarspolitik? Mitt intryck både efter att ha hört Arne Andersson här i kammaren i dag och andra moderata företrädare ute i den allmänna debatten är att det inte längre finns någon samlad moderat försvarspolitik. Det finns en demonstrationspolitik, men det är något helt annat. Jag är litet förvånad över Moderaternas sätt att hantera försvarspolitiken, eftersom Moderaterna har en viss tradition på detta område, och vi är vana vid att Moderaterna brukar hysa stor omsorg om vad försvarspolitiken får för resultat. Men nu är det tydligen bara demonstrationspolitik som gäller.
Herr talman! Britt Bohlin undrade över det förra försvarsbeslutet. Jag var inte med då, men det är möjligt att den dåvarande regeringsmajoriteten inte tog hänsyn till Socialdemokraternas förslag. Däremot tror jag, Britt Bohlin, inte att tillsättandet av den försvarsberedning som då tillsattes, tillsättande av den maritima utredningen, var regeringspartiernas förslag från början. Men framför allt var Britt Bohlins fråga ett mycket tydligt svar på tystnaden under transportsträckan i försvarsutskottet - en uppgörelse mellan två majoritetspartier behöver inte diskuteras med övriga partier. Nu fick vi svaret. Britt Bohlin, måste man vara utlandssvensk för att i denna kammare få diskutera regeringens förslag till grundorganisation? När regeringen lägger fram ett förslag som bygger på ÖB:s personalpolitiska bekymmer och på centerledarens och försvarsministerns lokala bekymmer och inte ser till försvarets förmåga, då finns det inte någon helhetssyn att ta ansvar för för de partier som kördes ut ur förberedelsearbetet inför detta försvarsbeslut. Britt Bohlin, vi är överens om att det säkerhetspolitiska läget och statsfinanserna kräver och medger ekonomiska neddragningar också inom försvaret. Vi är överens om att den säkerhetspolitiska utvecklingen på längre sikt ändå är oförutsägbar. Varför lägger regeringen då in så mycket i det här försvarsbeslutet som inte behövs för försvarets huvuduppgift? Vi ser från Folkpartiet gärna att vi kan göra de ytterligare besparingar som inte får oförsvarliga konsekvenser för försvaret men som ger det försvaret maximala tillväxtförutsättningar om det en dag ändå blir allvar.
Herr talman! Min fråga till Lennart Rohdin var i högsta grad logisk. Lennart Rohdins parti medverkade för litet drygt två år sedan till att bygga upp en organisation som bestod av 16 armébrigader. Nu går vi ned till 13, och Lennart Rohdin skäller väldeliga på oss och säger: Varför går ni inte ned ännu mer? Jag tycker att man väl kunde ha startat det arbetet för litet drygt två år sedan, Lennart Rohdin, om detta hade varit så angeläget, då man hade den majoritet som behövdes för att klara detta. Jag vill till Lennart Rohdin ändå säga att den debatt som han för om att vi inte har diskuterat försvarspolitiken är mig totalt främmande. Under hela förra året sammanträdde försvarsutskottet sammanlagt 53 timmar. I höst har försvarsutskottet sammanträtt 57 timmar. Vad har vi gjort under dessa 57 timmar om inte diskuterat, debatterat, fått föredragningar och gått igenom underlag och bearbetat dem. Men vilka förslag är det som Lennart Rohdin har tagit fram vid utskottets sammanträden som har vägrats debatt? Det tror jag är en svår fråga för Lennart Rohdin att svara på. Däremot tror jag att det är så att Lennart Rohdin är mycket besviken över att hans vilja att bibehålla t.ex. F 15 inte fick gehör av en majoritet. Det har jag förståelse för. Men säg inte att vi inte har debatterat och diskuterat, för det har vi gjort, närmare bestämt i
Herr talman! Om det är så som Britt Bohlin framhåller här, att ert problem med det förra försvarsbeslutet var att ni var beroende av era samarbetspartner, vilket gjorde att ni inte kunde gå längre, så får jag väl tolka det som ett svar, i och för sig tacknämligt, från Britt Bohlin, att om ni inte varit bunden av samarbetet med Centerpartiet hade ni på sakliga grunder kunnat gå Folkpartiet betydligt mer till mötets. Det är ju ett erkännande som åtminstone lovar en del för framtiden, även om så mycket av förutsättningar för framtidens försvar förstörs med dagens försvarsbeslut. Det förslag som vi har att diskutera kom från regeringen i början av oktober, Britt Bohlin. Det har ingenting att göra med den debatt som fördes förra året. Som bekant har inte Försvarsmakten och försvarsberedningen, vare sig den förra eller den nuvarande, tagit fram något annat underlag än det som ligger till grund för regeringens förslag. Britt Bohlin hänvisar till dessa 57 timmar. Man skall visserligen inte återge vad som sker i internt utskottsarbete, men Britt Bohlin vet ju att av dessa 57 timmar är det inte ens i ett tiotal som vi har behandlat och diskuterat förslagen. Det mesta av tiden har gått åt till uppvaktningar som har kritiserat det totalt undermåliga beslutsunderlag som har förelegat. Sedan var det detta med diskussion och debatt. Snälla Britt Bohlin, vad har vi fått för motargument annat än att lagt förslag ligger?
Herr talman! Jag har aldrig sagt att Folkpartiet var ett problem i den förra regeringen, Lennart Rohdin. Därom vet jag inget. Jag vet att hela regeringen var ett problem, men jag känner inte till om Folkpartiet var specifika. Jag vill fråga Lennart Rohdin: Anser Folkpartiet att det förra försvarsbeslutet var bättre än det här? Det är en fråga som kräver sitt svar. Det var bättre att ha 16 brigader för två år sedan än vad det är att ha 13 brigader i dag. Det är en märklig beräkning, men jag förstår att det finns någon folkpartistisk logik i detta. Jag skulle vilja fråga Lennart Rohdin ytterligare en sak. Det är sista gången jag gör det nu. Vilka förslag har Lennart Rohdin lyft fram i utskottsarbetet som han har förvägrats att diskutera eller som inte har behandlats och bearbetats i utskottet? Jag skulle bra gärna vilja veta vilka förslag det kan vara. Jag önskar att vi kunde vara konkreta.

Herr talman! Varje partis försvarspolitik innehåller såväl dagskrav som långsiktig inriktning samt delar som är under debatt och förändring. Det hoppas jag gäller för alla. Britt Bohlin undrar vad det är som gör att vi har ett förslag i vår lösning till krigsorganisation som enligt Britt Bohlin innehåller tveksamma inslag. Jag är beredd att när som helst diskutera dessa. Om vi gemensamt kan hitta en bättre lösning, är jag definitivt inte emot det. Däremot är det Vänsterpartiets uppgift att inför ett sådant här beslut ta ansvar för den säkerhetspolitiska synen och vilka förändringar den medger i Försvarsmaktens organisation. Att dessa förändringar sedan kan ifrågasättas av andra i det politiska livet är en naturlig del i det politiska samtalet. Vårt förslag ger inte mycket pengar i närtid. Det är detta som är problemet. Detta är ett förhållande som det finns en viss automatik i. Därför finns det ingen anledning att raljera över att vår försvarspolitik, som har inriktningen på en radikal nedrustning, inte ger så mycket pengar i dagsläget, Britt Bohlin. Det är inga problem att förklara den delen här i kammaren eller inom partiet.
Herr talman! Det var inte min avsikt att raljera med Vänsterpartiets politik, inte alls. Det var mera ett ifrågasättande av dess innebörd och uppgift. Jag har en fråga som Jan Jennehag nog ändå borde klargöra för kammaren mot bakgrund av att vi är överens om att internationella insatser är en huvuduppgift för totalförsvaret. Är det fortfarande Vänsterpartiets uppfattning att det är så? Är Partnerskap för fred att betrakta som en internationell uppgift som skall ingå i detta som en huvuddel? Det är det ena. Det andra är att när vi nu tar ställning till den långsiktiga inriktningen för Försvarsmakten är det intressant att veta vilka avvägningar som ligger bakom att ert parti så ensidigt lyfter fram de marina sjöstridskrafternas roll och tonar ned arméns, luftförsvarets och flygvapnets resurser över huvud taget. Det är intressant att veta vilka tankegångar som ligger bakom detta. Jag känner inte igen att vi vid något tillfälle har diskuterat just den frågan tidigare.
Herr talman! Jag tror att vi har en stor samsyn mellan Vänsterpartiet och majoriteten när det gäller de internationella insatserna. Det finns - det tillstår jag livligt - vissa inkonsistenser i mitt eget partis debatt. Men jag tänker inte använda talarstolen i riksdagen för att driva debatten inom partiet. Jag står för att Sverige bör delta i det nuvarande samarbetet inom ramen för PFF, om det fanns någon tveksamhet vad gäller min inställning. Marinen lämnas relativt orörd i vårt förslag, säger Britt Bohlin. Det finns gränser för hur stora ingrepp man kan göra i en organisation under en begränsad tidsrymd. Så är det. Jag anser att marina krafter har en stor betydelse för Sveriges möjligheter att uppfylla ett av målen, nämligen att hävda den nationella integriteten. Den delen kan vi ha olika uppfattningar om. Jag välkomnar en debatt i det stycket, men detta är den ståndpunkt som vi har intagit inför det här försvarsbeslutet.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva konstatera att Jan Jennehags svar inte gjorde mig så värst mycket klokare. Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara svårare att reducera antalet ytstridsfartyg än att göra reduktioner av flygdivisioner och armébrigader som ju ändå har en helt annan organisatorisk struktur som man måste beakta när man gör nedläggningar.
Herr talman! Det känns faktiskt litet märkligt att bli angripen för att spara för litet på försvaret, speciellt av ett parti som tycker att det är rimligt att bemyndiga ett beställningsbemyndigande på 66,7 miljarder och anser att det är rimligt med en JAS-ram på Men det hela beror på att vi är seriösa i vår målsättning med vår försvarspolitik. Därigenom är vi också seriösa när det gäller hur vi skall vandra vägen fram till målet. Mycket av Försvarsmaktens pengar är uppbundna i kontrakt på långsiktiga beställningar och investeringar som man inte bryter hur som helst. Då kan man hamna i den situationen att det blir kontraproduktivt, dvs. att det kostar mer pengar att bryta kontrakt än att låta dem löpa vidare. Det är därför som vi bl.a. säger nej till beställningsbemyndigandet för att ge riksdagen ökad makt över vilka beställningar vi skall göra. Därigenom kommer vi också in på hur vi formar krigsorganisationen i framtiden och vad som skall ingå i den. Jag är positiv till säkerhetspolitiska kontrollstationer, även om målsättningen på lång sikt är att rusta om försvaret till ett civilt försvar. Det är jag därför att säkerhetspolitik inte längre är att räkna stridsvagnar och att göra motsvarande investeringar i militärt material på den militära sidan. Säkerhetspolitik är så mycket mer, och det tror jag att jag har redogjort för i mina tidigare repliker och anföranden. Vi i Miljöpartiet säger nej till en yrkesarmé. Vi vill ha en frivillig värntjänst och inte anställd personal. Det skall bli en merit att ha genomfört värntjänsten. Man genomför den därför att man utbildas mot ett reellt hot. Sedan finns det mycket annat att tillägga. Jag hoppas att jag kan återkomma i nästa replikskifte.
Herr talman! Jag har inte angripit Annika Nordgren för att spara för litet, men jag tycker fortfarande att det är mycket märkligt att man är beredd att kasta bort 29 miljarder kronor varje år av skattebetalarnas surt förvärvade kronor om man inte vill ha ett militärt försvar. Det tycker jag är konstigt. När vi går in på området kontraproduktivitet måste jag säga en sak. Om man bestämmer sig för att man vill ha åtta JAS-divisioner i det svenska flygvapnet och samtidigt säger att man inte vill köpa en enda detalj som kan kallas krigsmateriel från någon och att den svenska försvarsindustrin skall vara borta inom fem år, hur länge tror Miljöpartiet att dessa åtta flygdivisionerna kommer att vara i luften? Eller skall de stå där som museala föremål, som man från Miljöpartiet kan peka på och säga: Så där var det en gång i tiden, när vi hade en försvarsmakt. Vad gäller yrkesarmén: Vad är det som skall ersätta vårt pliktsystem? Vad är det som skall få alla de tusentals unga männen och kvinnorna att vilja dra på sig grönkläderna - oavsett om det är för en miljövärnstjänst eller en militär tjänstgöring - och dra i väg till Gotland, Boden och vad det kan vara och avstå från sina utbildningar, sina jobb och sina löner? Tror Miljöpartiet verkligen på den här idén?
Herr talman! Vad gäller de 29 miljarderna per år vill vi inte lägga ut mer pengar för att dra ned på en snabbare takt. Man måste därvidlag hitta en avvägning. Jag håller med om att det är många avvägningar som måste göras. Tyvärr har jag inte till mitt förfogande vare sig ett regeringskansli eller ett högkvarter som kan göra beräkningar bara åt mig om detta. Men insikten är klar: Vi får inte komma i den situationen att det kostar mer att lägga ned snabbare än att fasa ut i en takt som är rimlig och trovärdig. Beträffande de åtta JAS-divisionerna: Planen står där eller är i varje fall på väg till de aktuella divisionerna. De är redan beställda. Vi säger nej till delserie 3. Detta skall ses som en helhet i Miljöpartiets politik. Man kan inte ta bort vissa delar av den och säga: Det där håller inte. Man måste se vår politik som en helhet. Vår långsiktiga målsättning är klar, och den känner Britt Bohlin till. Den är att ställa om från ett starkt militärt försvar till ett starkt civilt försvar. I frågan om varför ungdomar skulle vilja göra Miljöpartiets värntjänst är jag helt övertygad om att det inte är med tvång som man får ungdomar att ställa upp. Jag tycker att det är en förlegad syn på dessa utbildningsfrågor. Det handlar om att man skall få meriter, civil dokumentation på vad man lär sig. Det handlar om tilläggspoäng till högskolestudier. Det handlar som jag ser det framför allt om att man känner att man utbildas för att möta en hotbild som man tycker är verklig. För många ungdomar i dag, även för många kvinnor - det vill jag speciellt påpeka - är det de ickemilitära hoten som känns relevanta. Jag tror att det hos de svenska ungdomarna, kvinnor och män, faktiskt finns en stor vilja att investera sin tid och sin kraft på att möta hot som man anser är reella i dag.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att Annika Nordgren vid sina många förbandsbesök hade fått samma intryck som jag av hur de allra flesta värnpliktiga uppfattar sin grundutbildning. Jag har den bestämda synen att de har en mycket positiv inställning till att den militära grundutbildningen fungerar väl. Det är så för de allra flesta. Jag kan hålla med om att det vore bra om vi kunde hitta någon sorts dokumentation som visar att de grundutbildade gör en värdefull insats och att de kan ha nytta av den senare i livet. Men jag vill ändå påstå att vi aldrig skulle kunna få så många människor som krävs att frivilligt avstå ett år av sitt liv för en uppgift som kanske dessutom är något diffus. Jag frågade tidigare Annika Nordgren om det i Miljöpartiet finns intentioner att göra en avvecklingsplan om tio år för det militära försvaret. Det finns personer som har sagt det. En sådan avveckling måste ställas mot den metod som vi andra väljer, nämligen att följa hur säkerhetspolitiken utvecklas och på den grunden bestämma hur totalförsvaret skall se ut. Jag tycker nog att det är en litet klokare väg att gå. Jag vill gärna få ett besked om detta från Annika Nordgren.

Herr talman! Centerpartiet har samarbetat med regeringen om såväl etapp 1 som etapp 2 av försvarsbeslutet. Det har varit en lång process och många möten med människor runt om i landet. Vi har tagit tid på oss. Alla som hört av sig har fått tillfälle att framföra sina synpunkter. Vi har lyssnat och efter bästa förmåga prövat argumenten. Utgångspunkten för Centerpartiet och regeringen är att skapa ett modernt totalförsvar byggt på en grundlig säkerhetspolitisk analys. Det är nödvändigt att våga genomföra förändringar. Etapp 2 av försvarsbeslutet kännetecknas av detta. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Sveriges militära alliansfrihet förutsätter en egen betryggande försvarsförmåga. Föreliggande förslag innebär att detta krav uppfylls. Men osäkerheten om den framtida utvecklingen i vår omvärld finns där. Därför är de säkerhetspolitiska kontrollstationerna av avgörande betydelse - inte minst för att vi skall kunna tillämpa anpassningsfilosofin. Det vidgade säkerhetspolitiska synsättet skall vara styrande för totalförsvaret. En helhetssyn skall prägla samhällets hantering av hot och risker i fred och i krig. På kort sikt bestäms kraven av behovet att hävda den territoriella integriteten, men också av behovet att förebygga och möta svåra påfrestningar och risker i fred. Det vidgade säkerhetsbegreppet motiverar satsningen på civila beredskapsstyrkor, Arne Andersson. Den långsiktigt dimensionerande uppgiften förblir att möta ett väpnat angrepp. Denna uppgift har det avgörande inflytandet på uppbyggnaden av resurser för totalförsvaret. Försvarets förmåga att återta sin krigsduglighet säkerställs samtidigt som mer långsiktiga förändringar av krigsorganisationen planeras. Detta är anpassningsfilosofin. För att säkerställa den långsiktiga anpassningen krävs ytterligare planeringsarbete. På några nyckelområden avsätts resurser för en bättre tillväxtförmåga. Exempelvis skall Försvarsmakten ha kvar ca 300 officerare utöver vad som krävs för nuvarande krigsorganisation och materiel ställas i förråd för att användas vid tillväxt. Ett ökat samarbete i Europa på försvarsmaterielområdet förbättrar också våra möjligheter till tillväxt om hotbilden mörknar i framtiden. Därtill kommer satsningen på materiell förnyelse. Exempelvis beställs delserie 3 av JAS 39 Gripen. Under överskådlig tid behövs internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Sveriges aktiva deltagande i detta arbete får också tydligt genomslag i försvarsbeslutet. Vi vill vidareutveckla Partnerskap för fred och förbättra förmågan att samverka med trupp från andra länder. Ett internationellt kommando bildas och en snabbinsatsstyrka organiseras. Det säkerhetspolitiska läget medger en sänkning av försvarsutgifterna med 10 %. Sänkningen genomförs stegvis och skall vara uppnådd till utgången av år 2001. Riksdagens beslut från förra hösten behöver inte ändras. Centerpartiet fullföljer sitt saneringsansvar men också vår långsiktiga försvarspolitik. Vi deklarerade redan före valet 1994 att en besparing om 4 miljarder borde göras inom försvarsanslaget, om det säkerhetspolitiska läget tillåter detta. Centerpartiet har inför väljarna redovisat denna inriktning, och vi fullföljer vår politik. Debatten med anledning av propositionen har innehållit en hel del märkliga inslag. Bl.a. har det påståtts att regeringen och Centerpartiet kört över Överbefälhavaren. Detta är en grov vrångbild. Förändringarna gäller huvudsakligen lokaliseringen av olika fredsförband. Sådant väcker stort intresse i debatten men har begränsad betydelse för försvarets förmåga i form av värnkraft. Det centrala - nämligen den framtida krigsorganisationen - avviker inte från ÖB:s förslag. Syftet med krigsorganisationen är att hela Sverige skall försvaras. 13 armébrigader och lika många stridsflygsdivisioner är i enlighet med ÖB:s förslag. Materielprioriteringarna överensstämmer, antalet ytstridsfartyg och ubåtar likaså. Regeringen och Centerpartiet fullföljer också Det är fullt normalt att regering och riksdag i vissa avseenden förändrar ÖB:s förslag. Det har skett också vid tidigare försvarsbeslut. Följande har varit styrande vid förändringar av ÖB:s förslag: 1. Det är viktigt att Sveriges roll i Östersjöområdet understöds av en tydlig militär närvaro på Gotland, på grund av dess operativa betydelse. 2. De garnisoner som behålls måste ha goda utvecklingsmöjligheter. De skall kunna expandera i utbildningsvolym och övningsområden och medge förändringar i taktik och stridsteknik. 3. Nyinvesteringar till följd av omlokaliseringar bör undvikas. Flyttningar av förband är en ekonomiskt osäker åtgärd och något som dessutom kan skapa låsningar för framtiden. 5. Slutligen har behovet av den folkliga förankringen givits större genomslag. Självfallet har de försvarspolitiska aspekterna haft den avgörande betydelsen. Genom regeringens och Centerpartiets förslag sparas ca 100 miljoner kronor årligen jämfört med ÖB:s förslag till grundorganisation. Dessa pengar används bättre genom en ytterligare satsning på utveckling av försvarsmateriel. Totalt satsas 550 miljoner kronor årligen för detta ändamål. Försvarsutskottets studier av olika lokaliseringsalternativ visar att propositionens överväganden är riktiga. Alternativet Halmstad framför IB 15 i Borås och Lv 4 i Ystad uppvisar en bättre totalekonomi. Därom är utskottsmajoriteten, regeringen och ÖB överens. ÖB konstaterade också att utbildningsförutsättningarna för mekaniserade förband är bättre i Halmstad än i Borås. Slutligen är Halmstad en god utgångsgruppering för att operativt kunna verka i såväl Göteborgs som Malmöområdet. Också detta markerade ÖB i sin försvarsmaktsplan. Ett ytterligare skäl till att kalkylen talade för att behålla Halmstads garnison är beslutet att inte genomföra flytten av K 3 från Karlsborg till Borås som ÖB Herr talman! Jag vill särskilt understryka att jag utgår ifrån att verksamheten i Karlsborg kommer att ha den omfattning som det skapas förutsättningar för i propositionen. Om verksamheten tunnas ut ytterligare där försämras givetvis kostnadsffektiviteten. Centerpartiet förespråkar en annan lösning. Flyttningen av IB 4 ut till Kvarn kräver omfattande investeringar. Dessutom behöver Försvarsmakten, enligt ÖB, en ökad andel vinterutbildade förband. Detta avgjorde i valet mellan Linköping och Falun. Valet att behålla Fältjägarbrigaden i Östersund framför NB 20 i Umeå gjordes med hänsyn till möjligheterna att skapa en rationell garnison med flyg och arméförband. Gotlands läge som ett naturligt centrum i Östersjöregionen är av strategisk betydelse. Om detta är alla överens. Gotland är en naturlig bas varifrån Sverige kan värna sin territoriella integritet i fred. Allt talar för att Gotland bör behålla sina multifunktionella utbildningsförband. Dagens ställningstagande innebär att luftvärns och kustförsvarsförband även fortsättningsvis utbildas vid Gotlands luftvärnskår och Fårösunds marinbrigad. I Göteborg kommer militär grundutbildning att bedrivas även framgent. Vid Göteborgs marinbrigad skall amfibieförband utbildas. Detta följer av Göteborgsområdets betydelse. Göteborg, Västkusten och inloppet till Östersjön behöver - i fred och kris - ett marint fredsförband med värnpliktsutbildning. Jag vill markera att detta är ett långsiktigt åtagande. När det gäller Västsverige finns vidare anledning att beröra helikopterdivisionen på Säve. Inrättandet av en gemensam helikopterflottilj på Malmen i Linköping innebär inte något ställningstagande i fråga om basering av de samlade helikopterresurserna i övrigt. Regeringen skall återkomma till riksdagen i denna fråga. I utskottsbetänkandet ges en tydlig fingervisning åt regeringen, vars förslag skall vara en helhetslösning som beaktar uppgifterna i såväl krig som fred. Utskottet skriver att härvid bör samhällets möjligheter att utnyttja de militära helikopterresurserna i fred inte försämras. Herr talman! Nedläggningsbeslut är aldrig enkla. Jag medger för egen del att vissa av de nedläggningsbeslut som vi i dag fattar är svårare än andra. Det gäller framför allt valet mellan att lägga ned F 10 i Flygvapenchefen initierade under hösten 1995 en alternativgranskning där han ställde F 10 i Ängelholm mot F 15 i Söderhamn. Med stöd av denna granskning förespråkade sedan överbefälhavaren att flottiljen i Ängelholm bör behållas framför den i Söderhamn. ÖB har i sin avvägning vad avser den grundläggande flygutbildningen också haft att beakta de frågeställningar som en flyttning från F 5 till F 10 innebär. Utskottet har inte klarat att motbevisa ÖB:s förslag beträffande F 15, F 10 och F 5. Det är nu viktigt att flygvapenledningen, berörda flottiljchefer och flyglärarkåren gemensamt finner lösningar som skapar goda övningsbetingelser för den grundläggande flygutbildningen i Ängelholm. Den civila trafikflyghögskolan skall inte längre drivas i militär regi. Någon annan än Försvarsmakten bör vara huvudman för verksamheten. Det är emellertid viktigt att den civila pilotutbildningen kan leva vidare. Lennart Rohdin faller in i kören som påstår att regeringen och Centern inte på allvar lyssnat på argument trots löften om detta. Jag har nu redovisat Centerns skäl på några viktiga punkter till varför vi står bakom betänkandet i dess helhet. Lennart Rohdin är kritisk, men redovisar inte sitt partis alternativ utom på några få punkter. På det sättet kostar det inte särskilt mycket att vara kritisk, Lennart Rohdin. Totalförsvaret är ett lands yttersta värn av frihet och oberoende. Som sådant förlorar det mycket av sin trovärdighet om verksamheten samtidigt medverkar till att förstöra livsbetingelserna i det land som skall försvaras. Det systematiska miljöarbete som Försvarsmakten inlett är därför av stor betydelse. Det ekologiskt uthålliga försvaret är målet. När Försvarsmakten lämnar anläggningar skall dessa saneras. Utsläppen av fossila bränslen och andra miljöskadliga ämnen skall begränsas ytterligare. Principerna om kretslopp, om substitution och om försiktighet skall beaktas. Utredningen om dumpad ammunition skall slutföras. Försvarsutskottet har där det fanns oklarheter i skrivningarna i propositionen förtydligat dessa. Det gäller för det första enheten för krigsmedicin i Utskottet gör klart att denna verksamhet skall ges förutsättningar att fortsätta trots att T 1 avvecklas. Det gäller för det andra frågan om hur övningsområden och skjutfält skall användas när förband knutna till dessa avvecklas. Här är det viktigt att besinna sig. Alla känner talesättet om barnet och badvattnet. Utskottet uppmanar regeringen att överväga om det är kostnadseffektivt eller från andra utgångspunkter lämpligt att behålla och utnyttja vissa anläggningar och övningsområden. För det tredje och slutligen gäller det frågan om försvarsområden och staber inom dessa. Propositionen är i och för sig inte otydlig i fråga om kopplingen mellan försvarets folkliga förankring och Försvarsmaktens geografiska spridning. Vikten av att anpassa försvarsområdesstaberna till skiftande förutsättningar markeras också. Däremot finns otydligheten kvar i de fall då de nya försvarsområdena kommer att omfatta flera län. I propositionen framhålls endast korthugget att varje län skall innefatta minst en militär organisationsenhet. Detta resonemang har utskottet konkretiserat i ett tillkännagivande. Inom oförändrad ekonomisk ram skall regeringen överväga att organisera ett antal staber, utöver försvarsområdesstaben, i respektive försvarsområde. Skälen för detta är behovet av samverkan med civila myndigheter och frivilligorganisationernas behov av närhet till en militär stab. Exempelvis bör en sådan lösning med understaber kunna tillämpas inom det sammanhållna "Smålands försvarsområde". Herr talman! De militära cheferna på olika nivåer inom Försvarsmakten har ett svårt arbete framför sig - ett arbete präglat av stort ansvar. Besvikelse och frustration behöver omvandlas till förnyelsekraft och nytänkande. Därför är det viktigt att Försvarsmaktens anställda känner att vi har förtroende för deras insatser att se möjligheterna i det utökade ansvarsområde som ett vidgat säkerhetsbegrepp skapar att finna motivation i det fördjupade internationella samarbetet i fredens tjänst. För att Försvarsmakten skall kunna svara upp mot de krävande uppgifterna behöver högt kvalificerade unga män och kvinnor kunna lockas att beträda officersbanan. Dagens försvarsbeslut kräver eftervård och omsorg - här i riksdagen och inom regering och försvarsmakt. Herr talman! Det sammansatta utrikes och försvarsutskottet har redan behandlat arbetet med att få till stånd ett internationellt förbud mot antipersonella minor. På centerinitiativ beslöt riksdagen våren 1994 att Sverige skulle verka för ett internationellt förbud. Sverige var det första land som initierade denna fråga vid FN:s konferens om översyn av konventionen om särskilt inhumana vapen. Tyvärr resulterade konferensen inte i något totalförbud. Ett antal mindre förbättringar uppnåddes dock under det svenska ordförandeskapet. Det som fört processen framåt under konferensen och efteråt är att fler och fler länder valt att själva gå före. Precis som i kampen för en bättre miljö krävs att vissa länder agerar som internationella föredömen. Den tidigare oviljan hos en majoritet i Sveriges riksdag att avskaffa de antipersonella minorna har skadat vår trovärdighet. Detta har jag framfört vid upprepade tillfällen. Politiskt arbete lönar sig. När regeringen och Centerpartiet nu gemensamt föreslår ett ensidigt svenskt förbud skapas möjligheter för Sverige att med ökad trovärdighet agera för ett internationellt totalförbud. Kampen går vidare! Inrättandet av ett internationellt minröjningscentrum är ett viktigt inslag i den kampen.

Herr talman! Anders Svärd säger att jag faller in i kören när det gäller de som hävdar att Centern och Socialdemokraterna inte lyssnat i försvarsutskottet. Vad jag gjorde var att jag citerade vad ordförandena i Anders Svärd gråter krokodiltårar över att Folkpartiet inte har underlag för att precisera alla de neddragningar som vår politik skulle innebära. Varför det, Anders Svärd? Det är ju centerpolitik att köra ut övriga partier i alla sammanhang för att ensamma kunna göra upp med regeringen. Ni har varit framgångsrika, och jag gratulerar! Men gråt inte över framgången! När det gäller föreliggande försvarsbeslut har jag inga fler frågor till Anders Svärd och Centerpartiet. Detta försvarsbeslut är på varje punkt utan undantag totalbingo för centerledaren och hans försvarspolitiker. Jag kan bara gratulera!
Herr talman! Lennart Rohdin talar om krokodiltårar. Han efterlyser material för att kunna ta ställning och komma med alternativa förslag. Det är i detta skede, efter två års diskussioner, med förlov sagt ett ganska enfaldigt påstående. Försvarsmaktsplanen presenterades av Överbefälhavaren i mars i år. Det materialet har alla partier haft till förfogande. Det har varit en offentlig debatt som vi alla har haft möjlighet att delta i. Att någon nu den 13 december kan komma och säga att det inte har funnits något underlag är för mig en fullständigt gåta. Vilket underlag skall man ha annat än försvarsmaktsplanen? Är det inte ändå riksdagen, Lennart Rohdin, som sist och slutligen skall fastställa vilket försvar vi skall ha? Det trodde jag var en grundläggande demokratiskt utgångspunkt som vi inte ens behövde diskutera.
Herr talman! Jag blir här ändå litet överraskad av Anders Svärd. Visst finns försvarsmaktsplanen. Men det är ingen hemlighet vilka turer som föregick ÖB:s slutliga förslag. Där liksom i turerna kring det förslag som regeringen lade på riksdagens bord har Anders Svärds parti haft ett mycket stort inflytande, stort ansvar och stor framgång. Underlaget för denna påverkan från Centerns sida i de olika etapperna, som har lett till att Centern har fått igenom sin politik på alla punkter, har vi på varenda punkt som riksdagen i dag tar ställning till inte haft insyn i.
Herr talman! Jag tror inte att någon mer än Lennart Rohdin ens har tänkt tanken att Centerpartiet har fått igenom varje punkt av sina tankar i detta försvarsbeslut. Det hör också till de utopiska påståendena att den lilla parten i en samverkan skulle få igenom allt. För vad skulle det ske? Sedan till turerna innan försvarsmaktsplanen kom fram. Det var också ett led i den demokratiska processen där hela Försvarsmakten var inblandad och skapade ett underlag på regementsnivå via försvarsgrenschefer, och där man i försvarsledningen så småningom tillsammans med ÖB lade fram ett förslag. Att det sedan i ett öppet samhälle läcker ut uppgifter i de olika leden är alldeles naturligt och bara bra. Så skall det vara. Men det är inte detsamma som att ÖB har tagit ställning förrän han har fått in alla förslagen. Det är heller inte obekant att det fanns oenighet mellan militärområdesbefälhavare och andra chefer. Jag vill påstå att ÖB har gjort ett sammanvägt förslag utifrån de förutsättningar som vi hade gett honom. Sedan har vi ändrat på vissa förutsättningar. Jag har redovisat dem i fem punkter. Där har vi på några få punkter korrigerat i grundorganisationen, men krigsorganisationen ligger fast.
Herr talman! Jag vill bemärka ett par små punkter i Anders Svärds anförande, eftersom Anders Svärd berörde umgängesformen i utskottet, möjligen i en tankeverksamhet ihop med Lennart Rohdin. Visst har vi haft dessa 57 sammanträden. Men skulle någon kunna upplysa om på hur många ställen vi har förändrat i det föreliggande förslaget? Efter diskussioner som stundom har varit ganska långa har det slutat med: Det är väl ändå bäst att det står som det står. Det är precis som om det kära paret Britt Bohlin och Anders Svärd var så rädda om korthusbyggnaden, att pillade man över huvud taget på den skulle den ramla ihop och aldrig kunna rekonstrueras. Jag är uppriktigt sagt inte främmande för att de har rätt på den punkten. Men det är så umgänget har gått till, och det har varit tröttsamt att inte ha kunnat göra någonting. Anders Svärd talade om FO-staberna och uttryckte sig så, att propositionen i och för sig inte var otydligt. Jag vill då tillägga: Det var bara att vänta tills Anders Svärd hade gjort sitt ändringsyrkande! Då var den det! Det är det som nu står i propositionen. Anders Svärd inledde sitt anförande med att tala om att Centern nu i båda etapperna har samarbetat med Socialdemokraterna. Det är helt klart att det var så. Däremot framgick över huvud taget inte om Centern hade påverkat Socialdemokraterna på någon punkt. Var det rentav så att Anders Svärd med detta väl modulerade anförande ville ha sagt: Vi har garanterat att socialdemokratisk politik kan fullföljas på försvarsområdet i Sverige. Vid samma tid som utskottets betänkande justerades stod det på TV-skärmarna hela den dagen i ett meddelande: Protesterna hjälpte inte. Det blev som det var tänkt. Centern har lovat att fullt ut stödja Socialdemokraterna i frågan. Det stod på skärmarna hela dagen. Ingenting motsäger att det är precis på det sättet.
Herr talman! Vad gäller frågan från Arne Andersson om vi i Centern kanske inte har fått igenom någonting låter jag Lennart Rohdins tidigare replik vara svar på den frågan. Han påstod att vi har fått igenom allting. Ni kan ju ta den diskussionen efter den här debatten. Sedan tycker jag att det är litet förmätet av Arne Andersson att börja tala om att börja på att tala om grundorganisation och annat. Moderaterna har över huvud taget inte talat om vad de vill. De har sagt att de vill ha mera pengar, men får de inte de pengar som de vill ha gör de som barn som inte får som de vill. De sätter sig ned och gråter, men de talar inte om i sak vad de vill göra för de pengar som majoriteten faktiskt är beredd att ställa upp med. Detta kan inte var någon nyhet för en gammal riksdagspolitiker och försvarspolitiker som Arne Andersson att det handlar om att skapa majoritet för ekonomiska ramar, och de ekonomiska ramarna skall man använda på bästa sätt. Vari ligger det nya i detta? Arne Andersson säger att man inte har fått igenom en enda förändring i utskottet. Det är inte detsamma som att man inte har fört diskussioner och prövat argumenten. Man måste till sist ta ställning. Återigen: När man som Arne Andersson och hans kamrater väljer att mörka i frågan om vad man vill är det inte så särskilt lätt att få igenom så mycket.
Herr talman! Vi har inte fått igenom det vi ville. Det är därför det har varit en så tråkig förhandling under ett års tid. Det har varit mera värt att måna om den majoritet man hade från Socialdemokraternas sida, och den har Anders Svärd bestått med. Härav blir det hela onekligen litet träigt. Det var att stöta sin panna blodig från sammanträde 1-57. Så är det. Vad gäller Moderaternas politik vill jag säga att det framgår alldeles exakt av vår partimotion alldeles hur vi vill se det. Vi vill att grunden för organisationen ändå skall springa fram ur ÖB:s försvarsmaktsplan. För den skull yrkar vi nu avslag på era förslag till förändringar, som sannolikt också kommer att klubbas i eftermiddag. Vinner vi voteringen i eftermiddag kommer vi att gå tillbaka till ÖB för en organisationsbestämning. Vi vill ha fast mark under fötterna. Det är inte så rasande noga att vi får bestämma detta själva. Det bör göras med högre kompetens än vad som finns inom Centern och socialdemokratin. Ni må ursäkta denna förmätna ståndpunkt!
Herr talman! Det sorgliga faktumet att Arne Andersson är företrädare för åsikten att det är Överbefälhavaren som bestämmer över Sveriges riksdag har framgått med all önskvärd tydlighet. Jag delar inte den uppfattningen. Jag påstår att det är alldeles korrekt att det är här vi fattar de avgörande besluten. När man yrkar avslag från Moderaternas sida står man utan alternativ. Arne Andersson pratar om att man inte har fått komma fram och att man inte har fått igenom sina förslag. Förslagen finns i en motion, säger Arne Andersson. Den kan alla läsa, men sedan skall förslagen diskuteras och föras samman. När man inte har fått ramen som man vill ha den har man sagt att det är fel och att man behöver göra om allting. Det är det som gör beskyllningen om att inte vilja diskutera till en bumerang. Kom ihåg det, Arne Andersson!
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om försvarsområden. Centerpartiet har alltid värnat de lokala regementena och folkförankringen. Vi kristdemokrater har i mycket samma syn. Det är väldigt viktigt att Försvarsmakten och totalförsvaret är synligt. Varför nu slå sönder den väl fungerande lokala och regionala organisation som finns, och sedan säga att vi, eftersom vi får tio försvarsområden mindre, måste försöka hitta andra former och bygga upp nya organisationsenheter? Varför slå sönder den befintliga? Det är att gå åt fel håll. Folkförankringen är viktig. Vi kan ta ett exempel utifrån de fyra uppgifter som totalförsvaret skall ha och som vi förhandlade fram i Försvarsberedningen, där bl.a. Anders Svärd och jag fanns med hela tiden. Dalarna - X och W län - blir väldig stort med en FO stab, 600 000 människor och ca 25 kommuner. Det blir svårt att utifrån totalförsvarets fyra huvuduppgifter förankra och kontinuerligt samverka i fred.
Herr talman! Åke Carnerö och jag är alldeles överens om att det är viktigt med lokal förankring av ett folkförsvar. Det är detta det hela handlar om. Beträffande försvarsområdena vill jag börja med att påminna om att Kristdemokraternas huvudyrkande är att vi skall följa ÖB:s förslag när det gäller grundorganisation. Vad säger ÖB om försvarsområden? Jo, han säger att man skall lägga ned 10 försvarsområden och inte göra någonting annat. Vad vi medverkar till - givetvis tillsammans med Socialdemokraterna för att få majoritet i frågan - är att försvarsområdena får den indelning som ÖB har förordat av ekonomiska skäl. Det är mycket pengar att spara. När det gäller staberna har regeringen fått ett uppdrag, som jag nämnde i mitt anförande, genom ett tillkännagivande, som säger att man i ännu större utsträckning skall undersöka myndigheterna att ha kvar det väsentliga i en försvarsområdesstab, nämligen kontakten med frivilligorganisationer, kommuner och andra myndigheter. Det förslag som nu är betänkandets förslag tillmötesgår detta så långt man kan tycka är rimligt, om man också skall ha litet respekt för ÖB och hans behov av att följa våra riktlinjer att spara pengar.
Herr talman! ÖB har naturligtvis utformat sitt förslag utifrån den penningsumma som Centern och Socialdemokraterna skickade med. Genom en organisationsminskning kan det naturligtvis utifrån ÖB:s synpunkt bli nödvändigt att dra ned ledningsorganisationen. Kristdemokraterna utgår i huvudsak från ÖB:s förslag, men jag menar att de fyra huvuduppgifter som totalförsvaret har är så viktiga, och kommer att bli än viktigare, att det är nödvändigt att ha kvar en väl fungerande organisation. Det talades om att spara pengar. Kristdemokraterna har naturligtvis ingenting emot att sanera statens finanser. Vi var ett av de första partier som propagerade för besparingar även när det gäller totalförsvaret. Men jag menar att man inom befintlig organisation kunde ha slimmat staberna, och sedan sett efter vad det fått för konsekvenser. Därefter kunde man eventuellt ha förstärkt.
Herr talman! Efter Åke Carnerös senaste inlägg är jag inte alldeles säker på att han har läst betänkandet i denna del. Det är just inom ramen för en slimmad organisation som man skall överväga att ha mer av försvarsområdesstabsverksamhet kvar ute i länen, utöver det man har i försvarsområdets huvudort. Jag förstår inte riktigt protesterna.

Herr talman! Det försvarsbeslut som riksdagen i dag skall fatta har förberetts mycket grundligt och i mycket stor öppenhet. Försvarsmakten och försvarets övriga myndigheter har alla lämnat underlag. Försvarsdepartementets dörrar har stått öppna för uppvaktningar, motförslag och protester. Men det är regeringen och i sista hand riksdagen som fattar besluten. Försvarspropositionen är utarbetad med oväld och med stor noggrannhet. Jag vill med kraft tillbakavisa alla insinuationer och allt tal om mygel. I den politiska debatten förekommer ibland överdrifter, skamgrepp och personangrepp. Så har också varit fallet efter det att försvarspropositionen lagts fram. Jag har valt att inte polemisera eller bemöta, hur skamliga angreppen än har varit. I dag vill jag här i kammaren göra ett undantag. Det senaste dagarna har det gått så långt att man ifrågasätter de demokratiska institutionernas rätt att göra en självständig prövning av Försvarsmaktens förslag, och man ifrågasätter riksdagsledamöternas oväld. Jag måste säga att jag blev utomordentligt förvånad och dyster. Jag trodde att en sådan inställning tillhörde det förgångna. Herr talman! Jag vill därför göra det fullkomligt klart att Sverige är en demokrati. Ytterst är det svenska folket som bestämmer i allmänna val. Riksdagen och regeringen fattar besluten. Myndigheterna är underordnade riksdag och regering, och myndigheterna och deras tjänstemän har att verkställa vad de demokratiska institutionerna har beslutat. Det nya försvarsbeslutet lägger grunden för ett modernt och starkt försvar långt in på nästa århundrade. Under den kommande femårsperioden kommer det svenska folket att lägga ned över 220 miljarder kronor på sitt gemensamma försvar. Vi sänker försvarsutgifterna något därför att krigsrisken har minskat radikalt och vårt säkerhetspolitiska läge har förbättrats markant efter det kalla krigets slut. Men vi sparar mindre än de flesta länder. Det är inte fråga om vare sig nedrustning eller avrustning. Det är ett väl avvägt försvarsbeslut som ger vårt land ett värn mot krigstida angreppshot, ett skydd vid fredstida påfrestningar och en förmåga att delta i fredsfrämjande verksamhet utomlands. Försvarsbeslutet fullföljer satsningen på den bästa och modernaste materielen och tar samtidigt vara på det värdefullaste vi har i försvaret, nämligen den enskilda människan. Det är mycket glädjande att en stabil majoritet i riksdagen står bakom regeringens förslag. Socialdemokraterna och Centerpartiet har utarbetat försvarspropositionen i nära och mycket förtroendefullt samarbete. Men det är värt att framhålla att också Folkpartiet liberalerna står bakom den föreslagna ekonomiska ramen. Det finns sålunda en betydande samsyn i den politiska mittfåran. På ömse sidor finns däremot partier med helt motstridiga uppfattningar. Ett parti vill satsa tiotals miljarder kronor mer på försvaret, andra vill nedmontera rejält. När man läser reservationerna blir det tydligt hur fullständigt splittrad oppositionen är i kammaren i den här frågan. Det finns bara regeringens förslag, dvs. Socialdemokraternas och Centerns förslag. Det finns inte något huvudalternativ, bara spridda meningsyttringar från vänster och från höger - fem motstridiga partimotioner från fem oppositionspartier. Så är det, det kan ingen förneka. Jag noterar - det vill jag gärna säga - med viss besvikelse att Moderata samlingspartiet har valt att isolera sig i försvarspolitiken. Moderaterna står pinsamt ensamma och utan inflytande i dag i försvarsfrågan. Det beklagar jag uppriktigt. Jag har gång på gång inbjudit företrädare för moderaterna till överläggningar och samtal. Men moderaterna har av taktiska skäl slagit igen dörren, och det har skapat förundran och missmod också inom de egna moderata leden. Moderaterna blev griniga när de inte fick bestämma försvarsbudgetens storlek. Då var det enklare för dem att dra sig tillbaka och låta dörren gå igen, än att ta ansvar för de svåra besluten. Jag måste säga, herr talman, att Moderata samlingspartiet kort sagt har valt den enkla vägens politik, en ensam ökenvandring bort från det politiska inflytandet i försvarsfrågan. Det säger faktiskt en hel del om tillståndet i dag i Moderata samlingspartiet. Det är framför allt tre viktiga frågor som jag vill lyfta fram i det nya försvarsbeslutet. För det första skall flexibilitet och förmåga till anpassning efter skiftande hotbilder styra försvarets utformning. Det är en följd av det kalla krigets slut och gamla konfliktsenarier som har mist sin relevans. Detta är ett försvarspolitiskt nytänkande. För det andra utgår försvarsbeslutet från ett vidgat säkerhetsbegrepp. Säkerhetspolitik i vår tid handlar inte bara om militära angreppshot, utan också om civila hot och risker. Detta är ett säkerhetspolitiskt nytänkande. För det tredje slår Socialdemokraterna och Centern entydigt fast att folkförsvarstanken skall genomsyra totalförsvaret. Detta är både ett vägval och en klar markering av att försvaret av vårt land är hela svenska folkets angelägenhet. Herr talman! Samtliga partier har liksom Försvarsmakten anslutit sig till anpassning som en styrande princip för försvarets utformning. Anpassning är en nödvändighet, inte som somliga tycks tro därför att försvarskostymen har krympts utan därför att det i dag och under de närmaste åren är omöjligt att förutse den säkerhetspolitiska utvecklingen på längre sikt. Vi måste ha en beredskap för att den militära hotbilden kan förändras till det sämre. Det är därför som anpassning löper som en röd tråd genom det nya försvarsbeslutet. Det är de säkerhetspolitiska bedömningarna och ingenting annat som avgör de ekonomiska satsningarna på försvaret. Det har riksdag och regering slagit fast i det första försvarsbeslutet för ett år sedan. Nya säkerhetspolitiska bedömningar kommer att göras vid kommande säkerhetspolitiska kontrollstationer. Nästa kontrollstation skall granskas av riksdagen 1998, om inte omvärldsutvecklingen motiverar en ytterligare kontrollstation redan 1997. Vi kan inte planera för en bestämd hotsituation eftersom vi i dag inte kan förutse vilka hot vi kan komma att möta. Vi kan inte ange exakt hur stort försvaret skall kunna bli i framtiden eftersom vi i dag inte vet hur stort det behöver bli. I denna fråga, herr talman, befinner vi oss i exakt samma situation som flertalet andra länder. Vi måste ha ett försvar som är flexibelt, som förmår att utvecklas i takt med omvärldsförändringarna. Det är det nya. Försvaret skall kunna växa och förändras om det säkerhetspolitiska läget försämras. Det är därför som regeringen ställer konkreta krav på konkreta, ständigt aktuella planer och beredskap för hur det skall gå till. På längre sikt innebär anpassning förmåga till ominriktning och tillväxt. Anpassning är då inte bara kvantitativ tillväxt, inte bara mer av det gamla - fler brigader, fler soldater eller fler stridsflygplan. Anpassning är också försvarets förmåga att ställa om för att kunna möta nya hot. Vi vet att det tar lång tid att anskaffa moderna vapensystem. Det är därför som vi i dag satsar stora belopp på modern materiel - u-båtar, ytstridsfartyg, flygplan och andra vapen av det allra modernaste slaget. Vi kommer att köpa ny materiel för mer än 15 miljarder kronor per år, och vi skaffar oss garantier för att svensk försvarsindustri behåller kompetens och kunskap på försvarsområdet och materielområdet. Över en halv miljard, 550 miljoner kronor, avsätts varje år för just detta. Moderaterna var tidigt ute och förklarade att det inte går att bygga en ansvarsfull försvarspolitik på anpassning. Men efter höstens intensiva debatt får jag till min glädje konstatera att moderaterna först gjorde halt och sedan helt om. Det som tidigare var hart när omöjligt att genomföra är nu en nödvändighet, oavsett anslagsnivå om jag får tro moderaternas partimotion. Det som förut hånades av moderaterna är nu enligt samma partis historieskrivning egentligen deras eget förslag. Jag bjuder gärna, herr talman, på detta i glädjen över en moderat tillnyktring på denna punkt. I vår tid kan inte försvaret betraktas enbart som en försäkring mot militära angrepp på vårt land. Gör man det menar jag att man visar okänslighet inför medborgarnas legitima krav på trygghet i det fredstida vardagslivet, och man gör försvaret en björntjänst. De resurser som vi bygger upp för att klara kriget måste vi kunna använda för att möta svåra påfrestningar i fred. Det vidgade säkerhetsbegreppet och framför allt synen på försvarets roll i det fredstida samhället gör de ideologiska skillnaderna tydliga mellan å ena sidan socialdemokratin och Centern, å andra sidan Moderaterna. De båda folkrörelsepartierna vill stärka samhällets förmåga att möta också civila hot och risker. I hot-och-risk-propositionen tar regeringen för första gången ett samlat grepp om beredskapen mot fredstida hot och risker. Regeringen ställer krav på myndigheterna att varje år i sina årsredovisningar redovisa beredskapsläget för regeringen. Sedan kommer riksdagen varje år att få en samlad redovisning av hur beredskapsläget är. Det här är en nyhet, men det är också ett mycket klart besked om ett ökat ansvarstagande för de civila hoten och riskerna. Regeringen vill stärka det civila försvaret genom att starta utbildning till civila beredskapsstyrkor. På sikt skall 10 000 ungdomar utbildas varje år för uppgifter inom räddningstjänst och befolkningsskydd. Det är en viktig satsning och en investering i kunskap och förmåga. Det har också rönt stor internationell uppmärksamhet. Det är detta som Moderata samlingspartiet kallar för trams. Att inte bygga upp ett starkare civilt försvar och en bättre beredskap för att möta de fredstida hoten vore att misshushålla med resurserna. Det vore att inte ge Sveriges folk skydd mot civila hot och risker. Regeringens satsning ger ett starkare civilt försvar i krig, samtidigt som den ger en fredstida bonuseffekt. Om ett antal år kommer det att finnas tiotusentals ungdomar runt om i Sverige med bättre kunskaper i sjukvård och katastrofberedskap. Herr talman! En av de viktigaste frågorna för mig har varit att bevara och utveckla folkförsvarstanken. Jag tror inte på någon yrkesarmé. Jag är rädd för att en fortsatt urholkning av värnpliktssystemet hade skapat en allt större klyfta mellan vanligt folk och försvaret. Jag instämmer helt och fullt i Överbefälhavarens uttalande om att det inte går att bygga ett starkt svenskt försvar utan det svenska folkets stöd. Det är vad det handlar om. Vi behåller värnpliktsutbildningen på en fortsatt hög nivå. Att många ungdomar får en utbildning inom totalförsvaret är viktigt, men minst lika viktigt är att utbildningen i sig är meningsfull och utvecklande. Att göra lumpen skall vara en merit, inte ses som en belastning. Jag vill passa på att informera riksdagen om att jag redan i slutet av januari kommer att inbjuda arbetsmarknadens parter till överläggningar för att diskutera hur pliktutbildningen skall bli en verklig merit på arbetsmarknaden. Men folkförsvaret är också hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer. Hemvärn, lottakårer, bilkårister och de andra hör framtiden till. Hemvärnet moderniseras och förnyas. Vissa av frivilligorganisationerna skall erbjudas möjligheter att delta i Östersjösamarbetet. Jag har sedan min första dag som försvarsminister engagerat mig starkt för att öka antalet flickor som frivilligt mönstrar och gör värnplikt. Jag vill se mångdubbelt fler kvinnliga officerare i framtiden. Den omställning som försvarsbeslutet innebär kommer att påverka många anställda och deras familjer och medföra stora påfrestningar för dem. Det är naturligtvis mycket beklagligt, men det är en konsekvens av varje omorganisation. Och varje omställning innebär en påfrestning också för dem som skall genomföra den. Vårt försvar har anställda med hög kompetens, och jag är därför övertygad om att detta borgar för att det positiva tar överhand över det negativa och att alla nya möjligheter tas till vara på bästa sätt. Herr talman! Socialdemokraterna och Centerpartiet har tillsammans axlat ansvaret för att forma en ny försvarspolitik, som sträcker sig långt in på nästa sekel. Vi gör det med utgångspunkt i det vidgade säkerhetsbegreppet och med en tydlig ambition att också ta de civila hoten och riskerna på allvar. Vi fullföljer en omfattande modernisering av försvaret. Vi skapar en bra balans mellan människor och materiel. Vi utkräver att försvaret skall ha förmåga till anpassning efter nya hotbilder. Vi vidareutvecklar Sveriges beredskap för fredsfrämjande humanitära insatser. Herr talman! Utifrån dessa principer förändrar vi det svenska försvaret. Utifrån dessa principer skapar vi ett starkt och modernt försvar på tröskeln till ett nytt århundrade.

Herr talman! Försvarsministern berörde bl.a. folkförsvarstanken. Jag tycker att det är viktigt att vi ägnar några ord åt den, eftersom det dessvärre är en av de få punkter som vi är överens om vid detta tillfälle. Men jag vill gärna säga, att med det sätt som försvarsministern tar hand om folkförsvarstanken på är det tur att han har moderater bakom ryggen, som försöker t.ex. bredda hemvärnets möjligheter. Det är under försvarsministerns tid, under den allra sista tiden då propositionen har varit under diskussion, som fullmakter har lämnats in från hemvärnsmän därför att medlemskåren i hemvärnet minskar, i stället för att öka i enlighet med propositionens intentioner. Vi skall nog sjutton hjälpas åt om folkförsvarstanken, men sluta att raljera! Jag kopplar då omedelbart över till frågan om vilka som är ute i kylan. Om man har stött sin panna blodig, som jag sade, vid 57 sammanträden utan att ha uppnått någonting är det klart att man känner sig vara litet vid sidan om. Men vi åstundar inte att ha vare sig ett finger eller en hand med i den här propositionen. Den är alltför präglad av den socialdemokratiska politiken och självtillräckligheten för att vi skulle vilja ha med den att göra. Det sades av försvarsministern att han har stabila majoriteter, att han t.o.m. hade hört invändningar huruvida det var si eller så och att han t.o.m. var upprörd. Det gläder mig att höra att försvarsministern var upprörd. Om det är på det sättet att de stabila majoriteterna för ett beslut här i dag uppnås därför att 67, om jag minns rätt, socialdemokrater som har skrivit motioner inte tillåts rösta så att de går igenom här i kammaren, är det inte mycket beställt med socialdemokratisk politik.
Herr talman! Jag vill säga att jag är glad att äntligen få en debatt med försvarsutskottets ordförande, även om det bara blir tolv minuter sammanlagt. Jag har redovisat principerna för regeringens försvarspolitik, stödda av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Men det är många som i dag ställer sig frågan vad Moderaternas försvarspolitik egentligen går ut på, förutom att ni alltid i alla lägen kräver mer pengar till försvaret. Hur hög försvarsbudgeten än hade varit hade ni krävt 10 miljarder mer. Jag har några frågor till Arne Andersson som jag hoppas att han vill svara på. För det första motarbetar ni moderater ett starkare civilt försvar och de civila beredskapsstyrkorna. Det var det här som Arne Andersson själv kallade "trams". Vad blir det då kvar av det vidgade säkerhetsbegreppet, Arne Andersson? För det andra säger ni moderater nej, litet överraskande, till att göra de internationella uppgifterna till en ny huvuduppgift för försvaret. Då frågar jag: Förstärker vi inte vår nationella trygghet genom att arbeta för fred i Bosnien eller genom att stötta de nyblivna demokratierna runt Östersjön? För det tredje vill ni moderater uteslutande satsa på materiel. Men vad händer då med människorna, med folkförsvarstanken? För det fjärde vill ni moderater inte redovisa vilka förband ni vill ha kvar eller vilka ni vill lägga ned. Varför vill ni inte vara med och ta ansvar för utformningen av det svenska försvaret? Vad vill ni moderater egentligen i försvarspolitiken?
Herr talman! Nu måste det gå fort, därför att jag fick många frågor som jag gärna vill svara på. Jag kan upplysa åhörarna och kammaren om att jag en dag efter det att Sune Olofson i Svenska Dagbladet hade kungjort hur den föreliggande propositionen skulle se ut fick ett telefonsamtal från försvarsministern, som sade: Skulle ni ändå inte komma över och prata om detta? Var det inte litet sent? Jag talade med min gruppledare, och vi var överens om att det var sent. Dessutom ville vi tala om den ekonomiska ramen. Civila beredskapsstyrkor - det är jättebra, men då skall vi ha pengar för dem, och inte hämta dem på det reguljära försvarets bekostnad. Då blir det dumt. Vi har en lång tradition i den internationella verksamheten, längre än de flesta länder i världen. Men att göra internationell verksamhet till en huvuduppgift vänder vi oss emot. Den kan på sin höjd vara jämställd med det svenska försvarets förmåga. Vi anser, precis som tidigare, att vi skall ha ett så gott svenskt försvar att vi ur de reguljära styrkorna kan ta ut god trupp för att delta i internationell verksamhet. Det är balansen vi talar om, och då är vi mera svenskar än internationella avseende uppbyggnad av försvaret. Bygg inte upp meningsskiljaktigheter oss emellan! Det är så rasande litet som förenar just nu att vi skall vara aktsamma om de här sakerna, försvarsministern.
Herr talman! Såvitt jag förstod fick jag inte svar på en enda fråga. Dessutom ville Arne Andersson att jag skulle svara för Svenska Dagbladets skriverier. Detta måste dock Arne Andersson överlåta till någon annan. Mina frågor var: Vad vill Moderaterna i sakfrågorna? Kan ni annat än att säga mer av det gamla och nej till det nya? Egentligen är det upp till er att avgöra om ni vill fortsätta den ökenvandring ni befinner er på när det gäller försvarsfrågan. Sedan sade Arne Andersson i sitt inlägg, och det framgår också av partimotionen, att det här försvarsbeslutet skulle vara ett nedrustningsbeslut. Nej, det är faktiskt inte vare sig nedrustning eller avrustning. Jag tror att Moderaterna borde vara mer varsamma med orden. Vår 10-procentiga besparing är mycket måttfull internationellt sett. Jag undrar vilka ord ni moderater använder när ni träffar partivännerna från regeringarna i Bonn och London, som diskuterar nedskärningar på 15 %, 20 % och 25 %. Om 10 % är nedrustning och avrustning i Sverige, vad är då procentsatserna i deras länder? Jag vill återigen säga till Arne Andersson och till kammaren att vi satsar - dvs. Socialdemokraterna och Centern, och jag utgår även från stöd av Folkpartiet på den punkten - 220 miljarder på försvaret under försvarsbeslutsperioden. Det är inga småsummor. Vi måste väl få någonting för de pengarna. Det militära försvaret får nästa år 38 miljarder i budgeten, och vi kommer också nästa år att köpa materiel för 17-18 miljarder kronor. Är det en nedrustning? Jag umgås gärna med Arne Andersson. Jag har flera gånger beklagat att vi inte har fått samtal med Moderata samlingspartiet. Ni har många duktiga försvarspolitiker och många duktiga säkerhetspolitiker - inte minst Carl Bildt - som hade kunnat tillföra samtalen något. Men ni vill inte ställa upp - av partipolitiska skäl. Ångrar inte Arne Andersson i dag att ni slog igen de dörrarna?
Herr talman! Jag vet att försvarsministern värnar om totalförsvarstanken. Låt mig därför ställa en konkret fråga till försvarsministern. Det finns ju tankar på att samordna utbildningen för militär och civil personal inför internationella insatser. När det gäller totalförsvarsplikten här i Sverige har ÖB kraftfullt avvisat samlokaliserad utbildning för civila och militära totalförsvarspliktiga. Det här har jag skrivit en motion om, eftersom jag anser att det ligger ett stort värde i samlokaliserad utbildning - just för att värna om totalförsvarstanken och öka samhörigheten mellan de här två grenarna som vi bör försöka få ihop så mycket som möjligt. Det är dessutom effektivt med tanke på både ekonomi och resurshushållning.
Herr talman! Jag tycker att Annika Nordgren säger mycket klokt och sympatiskt i många sammanhang. Jag tycker också om Miljöpartiets engagemang för det vidgade säkerhetsbegreppet och de civila hoten och riskerna. Jag uppskattar det. Men man får inte glömma bort eller förringa risken för framtida militära hot och konflikter. Det går inte, Annika Nordgren, att ta freden för given. Det går inte att försvara Sverige med miljövärnsregementen. Det krävs ett modernt militärt försvar. Där är det avgrunder mellan våra partiers uppfattning av det framtida försvaret. Under försvarsbeslutsperioden vill Miljöpartiet minska försvarsramen med svindlande 35 miljarder kronor utöver regeringens förslag. Det är när ni kommer med sådana förslag som jag tycker, och har sagt tidigare, att det är litet svårt att ta Miljöpartiets försvarspolitik på riktigt allvar. Sverige behöver såväl en bättre beredskap att möta den nya tidens hot och risker som ett betryggande militärt försvar inför en osäker framtid. Om Miljöpartiet skulle nyktra till på den punkten så att vi kunde vara överens om denna utgångspunkt skulle det vara lättare att föra samtal med Annika Nordgren i andra försvarsfrågor. I dag har jag litet svårt att göra det, beroende på att det finns så avgrundsdjupa skillnader mellan oss.
Herr talman! Nu är helt plötsligt våra besparingsförslag svindlande. Förut var de minsann för små. Det finns skillnader i synsätt på Miljöpartiets försvarspolitik här. Det tycker jag är trevligt, för det är skillnader man skall diskutera. Det är oftast det som leder fram till konstruktiva ställningstaganden och förslag. Nej, vi tar inte freden för given, herr försvarsminister. Det är precis det vi inte gör. Vi vill snarare investera i att motverka att hotet kommer - investera för fred. Det innebär inte investeringar av den typ som försvarsministern var så stolt över nyss. Vi skall köpa materiel för 17-18 miljarder kronor nästa år, vi skall satsa 220 miljarder i det här försvarsbeslutet och vi sparar mindre än de flesta andra länder, sade försvarsministern. Det tycker inte jag är något att vara stolt över. Vi kanske nu kan lämna den här pseudodebatten och koncentrera oss på de av våra politiska förslag som inte har vunnit gehör. Vi kanske skall diskutera det försvarsbeslut vi skall fatta här i kammaren i dag. Att säga att något är konstigt i andra partiers försvarspolitik gör inte precis den egna politiken bättre. Jag önskar att försvarsministern kunde svara på min konkreta fråga om samlokaliserad utbildning.
Herr talman! Jag vet, Annika Nordgren, att både Försvarsberedningen och dess ordförande Lars Rekke har lyssnat mycket noga på era synpunkter. Jag vet också att både Britt Bohlin och Anders Svärd lyssnat och tittat mycket på Miljöpartiets förslag i olika sammanhang. Det är alltså inte så att man är ointresserad av era förslag, men förslagen har varit sådana att det inte har gått att följa dem. Ta t.ex. materielområdet. Jag har sagt det tidigare: Vi kan inte låta svenska pojkar och flickor i en krigssituation sitta på stranden, i Stockholms skärgård eller runt Sveriges kuster, och bara titta ut i vattnet. De måste ha ytstridsfartyg, ubåtar och moderna vapen för att kunna försvara vårt territorium. Jag har inte lyckats få fotfäste för detta budskap hos Miljöpartiet. Som svar på frågan framgår det mycket tydligt av propositionen att vi skall samordna resurserna mellan det militära och det civila försvaret. Det är också det nya i försvarsbeslutet: Vi skall ha ett samutnyttjande. Det är bra för skattebetalarna, men det är också bra både för det civila och för det militära försvaret. Mycket av Annika Nordgrens tankegångar kan vi säkert väva in i ett sådant sammanhang.
Herr talman! Sverige är och skall förbli en demokrati - där kan jag instämma till fullo med försvarsministern. Sedan är vi säkert också överens om att demokratin i sig aldrig är en garant för att det inte ändå fattas tokiga beslut ibland. Försvarsministern sade att Folkpartiet står bakom den ekonomiska ramen. Ja, det gör vi. Föreliggande underlag medger inte något annat. Vi skulle, det har vi sagt flera gånger tidigare, gärna spara ännu mer. I dag saknas dock underlag för ett sådant ställningstagande. Försvaret skall inte kosta en skattekrona mer än vad som behövs i dag. Men om det behövs skall det också kunna växa så starkt och så snabbt som då behövs. Då måste jag fråga försvarsministern: Varför skall man med hänvisning till sekelgamla dogmer ha kanske dubbelt så många värnpliktiga i krigsorganisationen, om de inom samma ekonomiska ram är sämre utrustade och utbildade än de kunde ha varit? Om det blir allvar och de skickas ut på det moderna slagfältet blir den mänskliga kostnaden mycket större än den ändå tvingas bli. Vore inte det ett alldeles för högt pris för folkförsvarstanken? Den skall ju bära också om det blir allvar.
Herr talman! Jag har inget emot Lennart Rohdin och Folkpartiet. I början av min försvarsministerperiod hade jag många förtroendefulla samtal med Folkpartiet. Men Folkpartiet liberalerna väljer sin egen väg i försvarspolitiken. Detta är heller inte första gången, utan kammaren har säkert minne av det inbördeskrig som rådde mellan regeringskollegerna Anders Björck och Bengt Westerberg inför det senaste valet. Det starkaste intrycket man får när man tar del av Folkpartiets försvarspolitik är att Folkpartiet inte kan ena sig om en gemensam försvarspolitik med någon annan, och en förutsättning för att få framgång i det politiska arbetet är ju att man kan kompromissa, ge och ta. Nu har Folkpartiet det gemensamt med de förenade högerpartierna Moderaterna och Kristdemokraterna att man vill satsa på materiel men inte på människor. Folkpartiet sätter tekniken i centrum på ett sätt som pekar rakt mot en yrkesarmé, och då tycker jag att man skall säga det rakt ut och inte göra en massa omskrivningar. Folkpartiet vill inte satsa lika mycket pengar på försvaret som Moderaterna, och det tycker jag är ett riktigt val. Man förespråkar tio armébrigader - eller är det åtta? - att jämföra med Moderaternas 14. Vilken gemensam försvarspolitik blir det av detta? Jag vill gärna upprepa det jag sade i mitt inledningsanförande, att jag noterar med tillfredsställelse att Folkpartiet sluter upp bakom Socialdemokraternas och Centerns förslag till försvarsram. Men att Folkpartiet gör det innebär ju ingen anslutning till de båda folkrörelsepartiernas säkerhets och försvarspolitiska grundsyn, eftersom Folkpartiet alltför mycket satsar på vapen och teknik. Jag beklagar det, för en gång i tiden var faktiskt folkförsvarstanken mycket levande hos liberalerna, hos de frisinnade och sedan hos Folkpartiet.
Herr talman! Tanken på allmän värnplikt föddes i det liberala politiska lägret, och det finns ingenting som talar för att det skulle vara bättre med en yrkesarmé än med allmän värnplikt. Men pliktlagen säger att man skall ta ut dem som behövs för krigsorganisationen, varken fler eller färre. Det står vi fast vid. Försvarsministern säger att Folkpartiet satsar mer på materiel och mindre på människor. Om man gör tvärtom skickar man ut för många soldater, otillräckligt utbildade, otillräckligt utrustade, otillräckligt skyddade i det moderna kriget. Det är möjligt att det är att slå vakt om folkförsvarstanken, men det blir ett fruktansvärt blodigt pris. Att satsa på att ge bästa möjliga utrustning och utbildning till de soldater som ändå måste försvara vårt land om det blir allvar, det är också omtanke om just de människor som vi med värnplikten tvingar att göra detta åt oss. Försvarsministern sade också att Folkpartiet väljer sina egna vägar, men politik är också att kompromissa, byta argument och liknande. Ja, vi hade inte haft något emot om dörrarna hade varit vidöppna under hela den här försvarsbeslutsprocessen. Men vi ser ju, med erfarenhet från energiförhandlingar och liknande, att Centerpartiet ställer sina krav, och har man en uppgörelse får man ju följa den. Vi blir då tvungna att gå vår egen väg. Efter att ha hört Britt Bohlin tidigare i debatten väntar jag nu på sedvanligt sätt på de retoriska frågor som kommer när jag inte längre har replikrätt.
Herr talman! Jag skall inte komma med några frågor. Jag tycker inte att Lennart Rohdin behöver bli sur eller ledsen nu. Så här nära jul och allt! Jag startade ju överläggningar med Folkpartiet. Innan jag hade samtal med Centern var det Folkpartiet som gällde. Men eftersom jag menar att ett svenskt försvar är både materiel och människor kunde inte samtalen fortsätta. Dessutom ville ni spara mycket mer på försvaret än vad jag ville göra. Jag är tacksam för erkännandet att inget säger att det blir bättre med en yrkesarmé än en värnpliktsarmé. Om Lennart Rohdin menar allvar med det uttalandet har vi faktiskt en bra grund att bygga vidare på för fortsatta samtal. Jag tror inte att Centerpartiet har någonting emot att få in Folkpartiet i samtalskretsen. Vi har ju några timmar på oss till voteringen, så om Lennart Rohdin vill fullfölja sitt resonemang och är beredd att använda eftermiddagen kan ni kanske komma överens på de här punkterna och stödja det som Lennart Rohdin just sade. Det är faktiskt inte så att vi svälter ut materielsidan, och det vet Lennart Rohdin mycket väl. Vi köper och moderniserar just nu materiel som aldrig förr. Nästan hälften av den stora försvarsbudgeten går faktiskt till materielinköp. Jag fick lära mig på FMV förra veckan att vi nästa år kommer att köpa materiel för uppemot 18-19 miljarder. Vi har beställt fyra nya ytstridsfartyg i miljardklassen, vi bygger vårt eget flygplan, vi har sjösatt tre nya, kanske de mest moderna ubåtarna i världen, vi får nya stridsvagnar, och mycket mer. Inte tar vi risker med Sveriges soldater, när vi har den mest moderna materiel som vi någonsin har haft i Sverige!

Herr talman! Dagens fråga, försvaret av Sverige, handlar inte om krig utan om kärlek. Ibland målas det upp att vi som är anhängare av ett starkt militärt försvar skulle tycka mer om vapen än om människor. Här i dag har vi anklagats för militarism och manligt tänkande. Verkligheten är naturligtvis en annan. Försvaret handlar om kärleken till medmänniskorna och om omtanke, så att medborgarna skall kunna känna trygghet. Att de mest akuta militära hoten är borta förändrar inte det. Vi här har ändå ett ansvar att forma ett försvar mot de hot som kanske inte kan skönjas en bit in i framtiden. Försvaret är en djup humanitär verksamhet. Det vi försvarar är mänskliga värden, värden som är gemensamma för de flesta av oss: äganderätt och marknadsekonomi, yttrandefrihet och demokrati. Därför skall ingen av oss någonsin be om ursäkt för våra försvarsansträngningar. De har ett högt moraliskt värde, eftersom de försvarar höga moraliska värden. Försvaret av Sverige måste också ske med hög moral och stor humanitet. Folkrättsbrott, brutalitet och barbari har ingen plats hos oss, och aldrig någonsin skall mer våld än vad nöden kräver användas för att hindra en angripare och skydda vårt land och folk. I flera avseenden innehåller dagens utskottsbetänkande emellertid moraliska betänkligheter. Det gäller bl.a. frågan om försvarets totala styrka och förnyelse, men det gäller också frågan om det är försvarbart att ta den risk som regeringens förslag om en mindre säkerhetsmarginal och därmed större risktagning faktiskt innebär. Det gäller också om vi tror på försvarets inneboende förmåga till anpassning, dvs. upprustning om mörka moln börjar torna upp sig vid horisonten. Är anpassningsfilosofin ett trumfkort, eller är det försvarsministerns svagaste kort som utskottet än en gång har synat? Den moraliska aspekten på frågan om anpassning och återtagning är naturlig att föra fram. Kan medborgarna lita på att politiker och militärer klarar av det här? Tror vi på det, eller är det att slå blå dunster i folk att hänvisa till att det ordnar sig sedan? Moral handlar också två andra delfrågor i dagens beslut om. Det gäller frågan om ett ensidigt svenskt minförbud och frågan om pliktsystemets utnyttjande till s.k. civila beredskapsstyrkor. Låt mig först säga några ord om civilplikten och värnplikten. Pliktsystemet är grunden för försvarets personalförsörjning. Därom är vi ense. Det gäller särskilt armén och kustartilleriet. Pliktsystemet garanterar en viss folklig förankring, eftersom många deltar i försvarsansträngningarna. Men det är också, så länge som det svenska försvaret är så stort i förhållande till vår lilla folkmängd, helt nödvändigt för att vi skall kunna få så många och så duktiga soldater och civilpliktiga som möjligt. Att vi inte har ett yrkesförsvar i Sverige är enligt min mening i första hand inte ett ideologiskt val utan ett sakligt. Hur skulle det annars gå till att rekrytera ett försvar med våra förutsättningar? Pliktsystemet har gamla anor. Redan i forntidens Sverige gick bönderna man ur huse för att försvara sin hembygd, men just sin hembygd och inget annat. Under Sveriges stormaktstid utskrevs soldater däremot med tvång, även för utrikes krigstjänst. Men under Sveriges senaste fredliga århundrade utan värnplikt, dvs. fram till år 1901, var yrkesrekryteringarna legio. Vad skiljer då årets pliktbeslut, som nu ligger på riksdagens bord, från tidigare års? Jo, och det är allvarligt, vi är inte längre överens partierna emellan om vad plikten skall nyttjas till. Den tuffa, men ytterligt noggranna, genomgång av pliktsystemet som gjordes av alla partier tillsammans i Pliktutredningen 1990 1991, resulterade i ett gediget stycke lagstiftning, lagen om totalförsvarsplikt, som antogs av denna kammare för nästan exakt två år sedan. Nu bryts det gemensamma ansvarstagandet för pliktsystemets utformning genom förslaget att grundutbilda unga män till s.k. civila beredskapsstyrkor. Detta förslag var dåligt underbyggt hösten 1995 när det först lades fram, och det är inte bättre i dag. Då handlade det om att unga män skulle kommenderas till korttidsutbildning för att med granruska i hand stå beredda vid t.ex. skogsbränder. Nu har syftet plötsligt förändrats. Det handlar inte längre om att möta i första hand förra årets slagnummer, svåra nationella påfrestningar i fred, utan om att stötta kommunernas åtaganden inom t.ex. barn och äldreomsorg. Ingen i denna kammare kan väl säga att detta inte är behjärtansvärda uppgifter. Men om vi inte vet vilka behov som föreligger eller vilka utbildningsbehov som bör lösas och inte har vägt detta mot andra behov i totalförsvaret och andra sätt att lösa den rekrytering som riksdagen fattade beslut om förra hösten, då måste vi ställa oss frågan om dyrbar grundutbildning av unga män i sina bästa år är rimlig i det här hänseendet. Den här frihetsinskränkningen är enligt min uppfattning omoralisk, och de partier som står bakom den får ensamma motivera missbruket av pliktsystemet. Vi anvisar som jag sade i december 1995 gemensamt till försvarsutskottet i första hand andra lösningar än dyrbar grundutbildning som sätt att lösa dessa behov. Krigsplacering av redan yrkesverksamma genom allmän tjänsteplikt eller krigsplacering genom avtalsskrivning med frivilligorganisationerna tyckte försvarsutskottet då var rimliga lösningar. Jag tycker - det är hårda ord, men jag yttrar dem ändå - att regeringens och utskottsmajoritetens förslag till beslut är ett hån mot de unga människor som på lösa boliner tvingas till denna tjänstgöring, men också ett hån mot de mycket tydliga synpunkter som riksdagen gjorde till sina genom sitt kraftiga ifrågasättande av rekryteringen till dessa beredskapsstyrkor förra året. Regeringen lyder enligt min uppfattning inte riksdagen, och det är mycket allvarligt, men än värre är att utskottsmajoriteten väljer att gå emot gjorda uppgörelser och pressar igenom så dåligt underbyggda förslag som just detta. Regeringen har sökt strid före samverkan i pliktfrågan. Det är allvarligt, och det är ett frångående av de principer om konsensus som varit gällande sedan den allmänna värnpliktens införande för snart 100 år sedan. Tyvärr riskerar det att motverka försvarsministerns egna ambitioner att stärka pliktsystemet. Genom diskutabelt utnyttjande av pliktsystemet, som alla partier inte står bakom, urholkas ju den folkliga motivationen och stödet för pliktsystemet. Det tycker inte jag är bra. Anpassningsfrågorna är också i ordets djupaste bemärkelse moraliska frågor, eftersom de handlar just om svenska folkets förtroende för politikernas förmåga att fatta rätt beslut i rätt tid och för statsapparatens i övrigt förmåga, inklusive försvaret, att öka och förändra sin förmåga när det behövs. I likhet med förra året ställer sig utskottet skeptiskt till det underlag som presenterats av regeringen. Grundprincipen är oantastlig. Den fattade vi beslut om redan i försvarsbeslutet 1992, och vi moderater var anhängare till detta i vår partimotion hösten 1995. Jag förstår inte varför försvarsministern har valt att något förleda kammaren i denna fråga vad gäller Moderaternas inställning. Däremot - och det är ett ansvar inte bara för moderater utan för alla - gäller det att ställa sig frågan om hur detta skall gå till i praktiken. Vackra ord är en sak, men verklighet och handling är en annan. Regeringen har inte presenterat annat än lösryckta förslag om en litet större krigsorganisation, 300 officerare extra, litet gammal materiel i mobiliseringsberedskap och satsning på forskning och teknisk utveckling; allt till en sammanlagd kostnad av 550 miljoner om året. Det är mycket pengar, men man måste fråga sig vilken effekt de får. Regeringen har inte trovärdigt lyckats beskriva hur det hela skall gå till. Det gäller särskilt frågorna om hur nya förband skall kunna förses med kvalificerade vapensystem. Regeringen har heller inte redovisat vad man anser att försvaret skall anpassa sig till. Jag tror, och där har vi övertygats under utskottsbehandlingen, att det är rimligt att inte sätta upp exakta mål för vad vi skall klara av om tio år. Vi måste ha en rullande planering och ett rörligt mål, därför att världen och hotbilden utvecklas. Men för att över huvud taget ha någon grundval för de beslut om åtgärder som nu kostar 550 miljoner måste vi ju ha en tanke och ett spektrum av möjligheter att arbeta mot och som planeringen inriktas mot. Det finns inte i dag. Det är viktigt att noggrant penetrera hela anpassningsproblematiken. Det behövs utbildningsanordningar, övnings och skjutfält, planer i pärmar och en mängd beredskapsavtal innan det här blir verklighet. I likhet med regeringens eget konstaterande att ett betydande utvecklingsarbete återstår, som väl får betraktas som ett av årets tydligaste understatement, kritiserar utskottet återigen enhälligt regeringen för den bristande förmågan att ta fram ett beslutsunderlag. Nu förutsätter utskottet att regeringen återkommer när jobbet är klart, och det hoppas jag blir snart. Problemet med den kortsiktiga återtagningen är att den lätt kan få en snöbollseffekt om riksdagen fattar felaktiga beslut. Därför är de beslut om årlig redovisning av beredskapsplaner, både för kortsiktig återtagning och för långsiktig tillväxt och anpassning, som försvarsutskottet nu föreslår kammaren viktiga beslut. Även minfrågan har flera moraliska dimensioner. Den gängse frågan handlar om ifall svenskt ensidigt förbud är moraliskt riktigt, eftersom det skulle kunna hjälpa till på vägen mot en värld fri från truppminor. Det är denna argumentation som Anders Svärd har framfört. Om det verkligen har någon betydelse vet ingen. Inte ens dess upphovsman, försvarsministern själv, har velat kommentera förbudets betydelse för möjligheterna att nå målet, ett internationellt totalförbud. Jag vill inte här i kammaren utesluta ett ensidigt svenskt minförbud och att det skulle kunna vara till nytta. Men det borde vara uteslutet att fatta ett beslut på så svaga grunder som dem som regeringen har presenterat. Minfrågan borde ha utretts före beslutet i stället för efter, och varje anhängare av förbudet borde ge sin syn på hur den förlorade försvarsförmågan skall ersättas och hur denna ersättning skall bekostas. De bortglömda humanitära frågorna i samband med minorna är de om det lidande och den död som svenska soldater i större utsträckning kommer att drabbas av om de blir angripna. Om de skall göra minornas jobb, vem riskerar livet då? Civilbefolkningen, kanske främst i Norrland, kommer att drabbas snabbare av krigshandlingarnas verkningar eftersom vi inte kommer att hinna skicka förstärkningar på samma sätt som i dag. Varför skall de drabbas av död och lidande, vilket ett minförbud kan komma att innebära, om det sannolikt är verkningslöst för uppnående av det övergripande målet? Herr talman! Vi moderater har många reservationer till detta betänkande, närmare bestämt 14 egna och 14 tillsammans med andra partier. Tillsammans med 5 särskilda yttranden ger det åtminstone mig, som har både läst och skrivit, en helhetsbild av vår politik. Vi står bakom varje reservation i exakt samma utsträckning, men av tidsskäl väljer jag att yrka bifall till endast reservation 1 mom. 11 och mom. 46. I övrigt instämmer jag i de yrkanden om bifall till de reservationer som lämnats av oss moderater i utskottet som Lennart Rohdin och Åke Carnerö redan har gjort.

Herr talman! Henrik Landerholm tog upp pliktsystemet. För mig är det ett ideologiskt grundat sätt att hantera ett personalbehov. Det är inte fråga om vad som är praktiskt rent allmänt eller ekonomiskt fördelaktigt. Det handlar ytterst om det kollektiva ansvaret för dödandet. Jag menar att varje annat system riskerar att urholka detta kollektiva ansvar och minska möjligheterna att utkräva det. Däremot finns det naturligtvis gränser för vilka uppgifter som samhället med folklig acceptans kan kräva skall utföras. Pliktsystemet kan inte användas för vilka triviala uppgifter som helst. Samhällets utövande av våld i en allvarlig situation när vi själva blir utsatta för våld är ingen trivial uppgift, och jag tror att det är ytterst viktigt att vi behåller det system vi har för den saken, just av ideologiska skäl. Minförbudet har vi olika åsikter om. Det finns enligt min mening ingen anledning att tro att vår förmåga att genomdriva det internationella förbudet skulle minska av att vi själva genomför ett ensidigt beslut. När det dessutom sker i en säkerhetspolitiskt gynnsam situation har vi allt att vinna på att det genomförs just nu.
Herr talman! Jag kan hålla med Jan Jennehag om att om ett ensidigt svenskt minförbud efter noggrann utredning skall genomföras är den tidpunkt som regeringen har valt ovanligt välvald. Däremot är kärnfrågan den som Jan Jennehag ställer men omvänt. Frågan är inte om detta hindrar oss från att ytterligare trycka på i de internationella förhandlingarna om ett internationellt minförbud, utan frågan är om det ökar våra möjligheter - det har regeringen inte lyckats bevisa - och i så fall i vilken utsträckning. När det gäller frågan om pliktsystemets utnyttjande konstaterar jag att vi från delvis olika utgångspunkter har liknande inställning. För mig är det däremot väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att acceptera det förslag som nu ligger på riksdagens bord och som innebär en försöksverksamhet där 750 man skall utbildas till något som kommunerna inte har bett om utan som har pressats fram genom en process där man verkligen har fått värka fram befattningar. Dessutom får de betalt för att genomföra förslaget. Det finns ingen krigsorganisation, det finns inget definierat behov och något sådant eventuellt behov har inte vägts mot andra behov. Det är anledningen till att vi är motståndare till den här korttidsutbildningen av civila beredskapsstyrkor. Däremot är vi definitivt anhängare av längre utbildning när det gäller en del kvalificerade uppgifter i det civila försvaret - t.ex. befolkningsskydd och räddningstjänst. Även det civila försvaret behöver ung och kvalificerad personal som också enligt vår uppfattning kan tillgodoses endast genom pliktrekrytering.
Herr talman! Jag kan inte se att den verksamhet som nu föreslås på något vis skulle vara otänkbar inom det nuvarande pliktsystemet. Förändringar måste naturligtvis börja någonstans, och själva syftet med systemet är att vi skall pröva hur det kan komma att fungera. Regeringens och utskottets förslag i det här stycket ligger alltså väl i linje med vad jag själv tycker. Ett minförbud som vi själva inte är beredda att ta de omedelbara konsekvenserna av minskar vår trovärdighet i det internationella arbetet. Det är min utgångspunkt. Därför välkomnar jag det här beslutet. Jag tror att det på ett mycket konstruktivt sätt stärker våra möjligheter att arbeta för ett internationellt förbud.
Herr talman! I minfrågan konstaterar jag att Jan Jennehag vänder sig mot sin tidigare uppfattning, att detta inte hindrar det svenska arbetet för ett internationellt minförbud, och det tror inte heller jag ett ögonblick. Däremot är jag långt ifrån övertygad om att det stärker de svenska möjligheterna att driva igenom ett sådant förbud. Min motvilja mot de civila beredskapsstyrkorna beror på att krigsorganisationen inte är definierad, på att det inte är klargjort att det skall syfta till krigsplacering, att förbandsomsättningen inte är klargjord och framför allt på att det som riksdagen fattade beslut om förra året - att man i första hand skulle söka andra lösningar för att fylla dessa behov, dvs. allmän tjänsteplikt och rekrytering genom frivilligorganisationerna - inte är ordentligt genomlyst. Vi har i utskottet varit beredda att dra tillbaka vårt eget förslag i partimotion och be regeringen återkomma när frågan om behov, volym osv. är utredd; kommunerna är inte färdiga med det förrän den 1 juli nästa år. Men denna möjlighet att få ett ordentligt beslutsunderlag innan riksdagen tar ställning har förvägrats oss av utskottsmajoriteten, och det är jag den förste att beklaga.
Herr talman! Beträffande minförbudet är jag, liksom Jan Jennehag, helt övertygad om att ett sådant skulle ha stor betydelse. När Sverige nu vill driva frågan om ett internationellt förbud kan vi lyckas bättre i den avsikten när vi är beredda att i handling visa att vi också vill gå före. Jag tycker att det är en stark grund för det här att vi vill medverka till att man kan få stopp på något som innebär att ett stort antal människor årligen skadas i andra länder - jag är medveten om att det inte är i Sverige. Det är ju ändå inte fråga om ett anfallsvapen, så även om alla samtidigt skulle avskaffa de antipersonella minorna hamnar det land som till äventyrs skulle bli anfallet inte i någon ny situation. Jag är alldeles övertygad om det riktiga i det här. Vi är för närvarande inte utsatta för något hot - det är vi överens om i Försvarsberedningens arbete. Vi har god tid på oss att fundera över om vi behöver någon ersättning och vilken den i så fall skall vara. Det vore fel att nu skynda åstad och bestämma sig för en ersättning som med stor sannolikhet skulle kunna vara fel den dag vi eventuellt skulle behöva en ersättning för minorna.
Herr talman! Problemet är ju att vi blottlägger försvaret av Norrland utan att anvisa ett alternativ. Som jag tidigare sade är omvärldsläget sådant att om vi verkligen bestämmer oss för att genomföra ett ensidigt svenskt förbud efter en noggrann utredning är den tidpunkt som regeringen har valt god. Däremot är underlaget inte gott. Jag måste ställa den humanitära frågan på sin spets. Menar Anders Svärd att det är av större humanitärt värde att svenska soldater som skall göra minornas jobb utsätts för ökade risker, trots att de svenska minorna inte på något sätt bidrar till civilbefolkningens lidande i tredje världen?
Herr talman! Henrik Landerholm säger att vi blottlägger försvaret av Norrland. Men vi är ju faktiskt överens om att det under ett antal år framöver inte föreligger något hot. Finns det inte något hot handlar det inte heller om något blottläggande. Hur hotbilden ser ut är noggrant utrett, och mot den bakgrunden menar jag att vi har tid att i lugn och ro arbeta med de eventuella ersättningsbehov som kan uppkomma i framtiden, men det viktiga nu är att vi sällar oss till de länder som redan har gått före och med det markerar allvaret i den här saken.
Herr talman! Jag ifrågasätter inte Anders Svärds ställningstagande utifrån hans personliga moraliska utgångspunkter. Däremot ifrågasätter jag hans värdering av försvaret av Norrland. Med samma argumentation skulle vi kunna ta bort även resterande delar av det militära försvaret i Norrland - det finns inte något hot nu. Problemet är att minorna i dag är en integrerad del av den försvarseffekt som vi behöver kunna utväxla i Norrland. Ett ensidigt förbud kommer på några års sikt att kraftigt sänka den operativa försvarseffekten. Då måste man i samband med diskussionen om ett ensidigt svenskt totalförbud ta upp de frågor som är relevanta, nämligen dem om ersättningsvapen, splitterbomber till JAS, långräckviddigt artilleri och större andel territorialförsvarsförband - låt vara att det finns en humanitär nackdel med dem; de innebär ju att svenska soldater utsätts för större risker än vad som skulle ha varit fallet om minorna hade varit där. Varför utreddes inte denna fråga - sakligt, noggrant och grundligt - innan förslaget om förbud lades fram i riksdagen? Denna fråga är ännu obesvarad.
Herr talman! Jag lyssnar alltid med stort intresse på Henrik Landerholm, därför att han ibland kan kosta på sig att kritisera också det egna partiet. Moderaterna vill ha 20 miljarder kronor mer till försvaret under försvarsbeslutsperioden. Jag utgår från att detta är pengar som skall gå till det militära försvaret. Hur skall det betalas? Jo, Moderaterna säger i sin ekonomiska partimotion att de högre försvarsutgifterna skall betalas genom att man skall spara ytterligare på kommunerna. Men, Henrik Landerholm, 20 miljarder kronor är faktiskt 80 000 jobb i vården och omsorgen. Jag drar slutsatsen att det är de lågavlönade, alltså främst kvinnor, undersköterskor, hemsamariter, vårdbiträden, som skall betala för Moderaternas extra miljarder till det militära försvaret. Då har jag frågan till Henrik Landerholm: Tycker verkligen Henrik Landerholm att det är en bra och rättvis idé?
Herr talman! Försvarsministern är mycket väl medveten om att staten har vissa grundläggande uppgifter. Till de allra mest grundläggande hör att värna medborgarnas väl och ve och deras trygghet mot inre och yttre hot. Det militära försvaret och det civila försvaret är därmed bland samhällets allra viktigaste och allra främsta uppgifter. Att ställa ytterligare satsningar på det militära försvaret - en något högre försäkringspremie med ett mindre risktagande, även om försvarsministern vänder sig emot den beskrivningen - mot utpekade besparingar i andra delar av den offentliga sektorn är ungefär lika begåvat som att säga att Socialdemokraterna satsar 38 miljarder på Försvarsmakten nästa år, varav 17 miljarder i materielkostnader. Där har emellertid försvarsministern fel, det är inte nyanskaffning för 18-19 miljarder det handlar om, utan det beloppet innefattar även reservdelar, ammunition och annat smått och gott. Att koppla de 38 miljarderna direkt till de nedskärningar i a-kassan och andra sociala system som regeringen nu medför är inte den retorik som försvarsministern själv brukar använda på sina möten. Vi gör den här prioriteringen inom ramen för ett samlat, hållbart budgetalternativ, som också innehåller en mängd skattesänkningar, både för låginkomsttagare och för företag, som på ett helt annat sätt än den socialdemokratiska politiken skulle kunna få fart på Sverige. Försvarsministern måste se våra 19,7 miljarder under femårsperioden i ett helhetsperspektiv. Jag anstränger mig att lyssna på försvarsministerns helhetsargument och ställer inte just de 38 miljarder som ni vill lägga på det militära försvaret nästa år mot någon annan specifik utgift, utan förutsätter att ni står för helheten i er politik på samma sätt som vi står för helheten i vår. Vi är övertygade om att den är bäst för Sverige.
Herr talman! På något sätt tycker jag faktiskt att den duktige försvarspolitikern Henrik Landerholm här gick ordentligt i fällan. Bakgrunden är Moderaternas egen säkerhetspolitiska rapport, där ni skriver att Sveriges säkerhetspolitiska situation inte sedan 20 talet har varit bättre än den är nu. I detta trygga säkerhetspolitiska läge, då vi inte har något militärt hot mot Sverige, vill ni alltså öka anslaget till försvaret med 20 miljarder kronor. Då ställer jag den litet oförskämda frågan: Hur skall ni betala det? Enligt er egen partimotion skall ni betala det genom att dra ned på kommunerna. Då blir det lågavlönade kvinnor i sjukvården, omsorgen och kanske i grundskolan som får betala de extra 20 miljarderna till det militära försvaret, i ett läge där alla andra partier säger att vi inte behöver göra denna satsning. Det är en väldig skillnad, Henrik Landerholm. De Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna står bakom är faktiskt totalfinansierade. De är finansierade redan. Men ni vill lägga på 20 miljarder kronor till, och då är jag nyfiken. Hur skall ni betala dem? Jo, vi skall dra ned på kommunerna. Budskapet i dag från denna kammare är att Moderaternas försvarspolitik förutsätter att det blir ytterligare kraftfulla neddragningar på kommunerna. Lågavlönade kvinnor, sjukvårdsbiträden, hemsamariter och undersköterskor, skall betala de extra miljarder till försvaret som i dag egentligen inte behövs, enligt Moderaternas egen säkerhetspolitiska strategi. Hur förklarar Henrik Landerholm det här? Det är nog en dålig idé trots allt.
Herr talman! Försvarsministern har även tidigare läst moderata säkerhetspolitiska rapporter som vissa potentater läser andra skrifter. Den beskrivning i den säkerhetspolitiska rapport som han refererar till, och som jag själv var huvudförfattare till, återger det säkerhetspolitiska läge som vi bedömde var vid handen hösten 1995. Det är samma läge som rådde 1992, när vi fattade det försvarsbeslutet. Den stora frågan är med förlov sagt inte att måla upp en motsatsställning mellan ytterligare satsning på försvaret och specificerade besparingar i den offentliga sektorn, utan den stora frågan, som försvarsministern inte har lyckats göra trovärdig, är vilka stora säkerhetspolitiska förändringar som har skett sedan den stora förbättringen mellan 1989 och 1992 och fram till nu. Ingen, med ett undantag, jag tror att det var Anders Svärd, har framfört något argument för att läget skulle vara säkrare, tryggare 1995 och 1996 än det var 1992. Det är de baltiska staterna som har befriats från några tiotusental i ryska trupper, en förändring som var förutsedd i 1992 års försvarsbeslut. Vi satsar inga extra pengar på försvaret, försvarsministern. Vi fullföljer 1992 års försvarsbeslut, som var det försvarsbeslut som tog konsekvenserna av förändringarna efter det kalla kriget. Det var det försvarsbeslut som tog konsekvenserna av murens fall, Sovjetunionens upplösning och Warszawapaktens upphörande. Den här neddragningen och sänkningen av ambitionsnivån behöver inte göras en gång till. Den riskerar att bli ett misstag. Om det blir av historiska dimensioner eller inte kan ingen annan än vår eftervärld avgöra.

Herr talman! Min uppgift i dag är att närmare redovisa Folkpartiets inställning, framför allt vad gäller pliktfrågor, men även i helikopterfrågan samt att ge en och annan egen synpunkt på Västsveriges försvar. Det är i grunden fel att inkalla människor till flera månaders utbildning för en krigsuppgift som de i själva verket inte behövs för. En pliktlag skall inte användas för att uppnå andra målsättningar än att skapa ett fungerande totalförsvar. Regeringens önskan att hålla uppe antalet värnpliktiga kommer i praktiken att verkställas på bekostnad av att en stor mängd unga människor får avstå många månader av sina liv för att genomgå en utbildning för någonting de aldrig kommer att göra. Detta är inte moraliskt försvarbart. Statsfinansiellt är det orimligt att utbilda fler värnpliktiga än vad som behövs för krigsorganisationen. När den militära organisationen minskas går faktiskt också behovet av de värnpliktiga ned. Staten kräver av landsting och kommuner att de skall spara och rationalisera, då är detta att föregå med mycket dåligt exempel. Socialt finns det också en mycket stark invändning mot tanken att söka återuppväcka "värnpliktstanken" från tiden före 1992 års riksdagsbeslut. Genom att på det här sättet underblåsa föreställningen att det ingår i mansrollen att ha gjort lumpen blir det desto mer utpekande att inte ha gjort det, eller desto konstigare att kvinnor skulle vilja göra detta frivilligt. På det här sättet pekas kvinnor ut på ett negativt sätt. I dag testas ca 50 000 pojkar årligen. Med vårt förslag skulle den siffran dubbleras. Det mönstringssystem som finns i dag skulle antagligen behöva omstruktureras och moderniseras. Detta har för övrigt även Pliktverket uttalat sig om alldeles nyligen och alldeles oaktat det vi säger hävdat att det behöver moderniseras. Erfarenheterna visar dock att den kvalitativa delen av bedömningen vid mönstring inte utgör mer än ca 10-20 minuter av de två mönstringsdagarna. Den övervägande delen av tiden förläggs till teoretiska prov och fysiska tester av olika slag. Båda de här delarna skulle med fördel kunna utföras redan innan man inställer sig hos en mönstringsförrättare. Fysiska tester kan utföras av skolläkare, husläkare, vårdcentraler eller genom någon annan praktisk lösning. Den tid som varje värnpliktig får med mönstringspersonalen skulle kunna öka dramatiskt i både kvantitet och kvalitet om man gjorde på det här sättet. Det skulle också med all sannolikhet innebära att färre skulle placeras felaktigt eller på olämpligt tjänsteställe och därför också resultera i färre avbrutna tjänstgöringar, som kostar försvaret mycket pengar i dag. Det skulle inte bara spara pengar, det skulle också spara lidande för den enskilde. Större uppmärksamhet skulle då också kunna ägnas åt problemet med värnpliktiga med dolda eller uttalade rasistiska och nazistiska inställningar, som i dag inte alls hinns med i den praktiska hanteringen. Även i dagens betänkande finns det en annan grundläggande brist. Man räknar fortfarande bara med att hälften av Sveriges befolkning skall omfattas av denna plikt. Trots att behovet egentligen skall styra antalet och att varje plats skall fyllas av den bäst lämpade, har man valt att avstå från att kalla den kvinnliga halvan av Sveriges befolkning till mönstring. Att på detta sätt avstå från en betydande kompetensresurs innebär att vi får ett sämre totalförsvar än vad som skulle kunna vara fallet om såväl kvinnor som män kallades till mönstring. Under de snart 20 år som Folkpartiet envist har pläderat för en könsneutral totalförsvarsplikt har partiet inte fått något medhåll officiellt. Om man gör som vi föreslår tillgodoser man de samlade personalbehoven inom civilt och militärt försvar genom att utgå från hela befolkningen. Det hittillsvarande talet om en "allmän värnplikt" har egentligen aldrig varit sant, utan vi har i verkligheten haft en manlig värnplikt. Vi anser att det skall vara hela folkets försvar, inte halva. Samma grundkrav på deltagande av rikets totala försvar måste ställas på både kvinnor och män. Vi måste nu likställa flickor med pojkar även inom Försvarsmaktens område. Vi måste som ett relativt litet land tillvarata all den kompetens som vi förfogar över och inte välja bort halva nationen innan vi ens har prövat dugligheten. Erfarenheterna visar på ett tydligt sätt att ökningen av antalet kvinnor i det militära försvaret har varit mycket positiv. Av de många problem som Försvarsmakten trodde sig förutse innan har i de allra flesta kommit på skam. De få fall av trakasserier som trots allt har förekommit förutsätter vi löses snabbt och konsekvent inom Försvarsmakten. De allra flesta talar nu i stället om att så snabbt som möjligt öka antalet kvinnor i försvaret. Regeringen, utskottet och Försvarsmakten delar denna inställning. Det är bra. Regeringen anser att för att öka antalet kvinnliga officerare måste också basen, dvs. de som genomgår pliktutbildningen, breddas. Det framgår också av propositionen att de fördelningsbara totalförsvarspliktiga till lång grundutbildning under de senaste åren minskat och sannolikt kommer att minska ytterligare. Båda dessa påståenden ser vi som ytterligare bevis på att rekryteringsunderlaget måste öka. Det gör man faktiskt enklast genom att övergå till en könsneutral tillämpning i urvalsprocessen, dvs. en kvinnlig värnplikt. Antalet värnpliktiga påverkas självfallet inte, eftersom det är krigsorganisationens storlek som skall styra det årliga rekryteringsbehovet och inte ett fixerat antal. De värnpliktiga kommer från många skilda verksamheter i samhället. De bidrar med sina olika kunskaper och erfarenheter till mångfalden i den militära verksamheten. Det är i själva verket styrkan i folkförsvarstanken. Vilken förankringstanke ligger bakom att vi i dag utestänger halva befolkningens erfarenheter och kompetens? Den frågan hade jag egentligen tänkt ställa till Thage G Peterson, men eftersom han inte är här ställer jag den till utskottets talesman Britt Bohlin. Fru talman! Inför det stundande försvarsbeslutet har regeringen föreslagit nedläggning av ett antal brigader. För Göteborgs och Västsveriges del innebär det att I 15 läggs ned. Nu är däremot risken stor att man fattar ett dåligt beslut på grund av ett tidigare fattat lika dåligt beslut. Frågan är dock om ett beslut blir mer rätt bara därför att man fortsätter på den inslagna felaktiga vägen. Alldeles oavsett om man tror att fienden kommer inom en snar framtid eller ej, om han kommer över land, till sjöss eller i luften, om han kommer från öst eller väst är en sak helt klar: Det finns ett antal centrum i Sverige som helt enkelt måste intas, förlamas eller helt förstöras för att ett väpnat angrepp mot Sverige skall bli framgångsrikt. Göteborg är ett av dessa strategiska viktiga mål. invånare - räknar vi det nya storlänet kommer siffran att ligga på knappt en och en halv miljon - är Göteborg Sveriges näst största befolkningscentrum. Man har den överlägset största hamnen, störst i Norden, två av landets största flygplatser - Landvetter som nummer två och Säve som nummer fyra - ett antal för landet helt unika industrier samt Göta älv och E 6:an som stora inkörsportar till Sveriges inland. Allvarligt talat: den fiende som nobbar en sådan strategisk femetta, ett fullkomligt bingo, dessutom med ett försvagat försvar skulle jag gärna vilja se. Han är antagligen både blind och döv. Det strategiska överfallet är lika sannolikt som att det skall börja regna Folkpartiets mintkarameller från himmeln. En internationell kris som går över i öppen konflikt kommer däremot att vara det mycket mer troliga scenariot, med fartygsblockader och andra marina sanktionsverktyg. All marin aktivitet i Östersjön kommer därför att låsas inne och kraftfullt begränsas i sin gärning. Beredskap för och förmåga att genomföra ett sådant marint lås kommer därför helt naturligt att ställas på de marina stridskrafterna på västkusten. I ett sådant scenario är det därför berättigat att ställa frågan om riksdagen gör så klokt i att stilla acceptera och rent av ge sin välsignelse till att den framtida marina produktionen kommer att ha sin tyngdpunkt på just syd och ostkusten. Min fråga, egentligen till Thage G Peterson med återigen till Britt Bohlin, blir därför: Vilka skäl talar för denna geografiska koncentration till ost och sykusten, särskilt med tanke på det ovan nämnda scenariot? Vid en konflikt som successivt trappas upp till ett kris och senare krigsläge kommer också ett av de stora problemen att vara att upprätthålla den viktiga exporten och importen av förnödenheter och krigsmateriel. Det kommer att ställa krav på att hamnen och fartygsrörelserna skyddas med ett mycket bestämt marint uppträdande. Det kräver att man har det marina försvaret intakt i alla sina delar, inklusive helikopterförbandet på Säve. Det är dock enligt min och Folkpartiets mening bra att samordna Försvarsmaktens helikopterresurser i ett gemensamt program. Det kommer att leda till en bättre inköpsstruktur och en bättre samordning över försvarsgränserna. Däremot finns det all anledning att fundera över om de marina helikopterdivisionerna skall koncentreras till enbart två orter, särskilt med tanke på de viktiga sjuktransporterna med militära helikoptrar men också med tanke på det nämnda konfliktscenariot. Det finns uppgifter, Britt Bohlin, som visar att en fördelning på tre orter är en minst lika kostnadseffektiv lösning. En ordentlig genomlysning av problemen är nödvändig innan beslut fattas i denna del. Det är därför verkligen synd att inte utskottet vill tillstyrka mitt och Folkpartiets yrkande om att tillsätta en utredning i fråga om helikopterdivisionernas framtida placering. Det hade kunnat ta fram sakskäl för och emot samt belysa problemet på ett neutralt sätt. Allt vi vet nu är att beslutet skjuts upp i ett år, och då kommer situationen att vara precis densamma, om inte värre. Varför ville inte utskottet detta? Vad finns det för skäl för riksdagen att inte belysa frågan? Utskottet säger visserligen att man förutsätter att departementet gör en sådan utredning. Kan Britt Bohlin garantera att det kommer att göras? Det finns tyvärr i dag ingen anledning att tro att beslutet kommer att bli mer positivt för Västsverige nästa höst, tvärtom. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer och yrkar dessutom bifall till reservationerna 48 och 64.
Fru talman! När jag hör Eva Flygborg frestas jag att tro att hon inte har läst betänkandet och vad som där står om helikopterdivisionen i Västsverige. Jag tänker emellertid inte svara på hennes frågor. Ulf Kero kommer att omfattande tala om helikopterdivisionen litet längre fram, och då kommer Eva Flygborg att få svar på alla sina frågor.
Fru talman! Det var ett väldigt knapphändigt svar på en mycket allvarlig och seriös fråga. Men, som sagt, Folkpartiet har avgett en reservation i utskottet och har lämnat en rekommendation om att genomföra just en sådan här utredning. Frågan är egentligen ganska enkel. Varför kan inte utskottet gå med på en neutral utredning av frågan? Vad är det för farligt med att ta fram sakkunskap för och emot? Jag vill bara tillägga att jag har läst utredningens betänkande i detalj, så jag känner till precis vartenda ord som står om Säve. Det är få meningar som har blivit så genomgångna. Tyvärr ger inte de svepande formuleringarna i detta betänkande någon som helst grund för oss i Västsverige att tro att det blir någonting bättre än det som nu har föreslagits.
Fru talman! Jag tvingas att konstatera att vad vi har skrivit om i utskottsbetänkandet handlar om att man skall bibehålla verksamheten i Göteborg, inte om att densamma skall utredas. Jag tror att detta är nog så väsentligt att få veta för dem som är beroende av denna verksamhet.
Fru talman! Jag skall be att få läsa högt. Det står så här i betänkandet: Utskottet konstaterar att en framtida produktion av krigsförband kommer att ha sin tyngdpunkt på syd och ostkusten. Mot denna bakgrund bör Försvarsmakten och den kommande helikopterflottiljen ha till uppgift att svara för att marinens uppgifter när det gäller helikopterförband kan lösas även på västkusten. Detta är i sanning luddigt.

Fru talman! Det har här på förmiddagen debatterats rätt mycket kring detta viktiga ärende. Anders Svärd gjorde en väldigt uttömmande redovisning av grundorganisationen och skälen för det betänkande som vi nu har att behandla. I det här betänkandet föreslås vissa reduceringar i den militära organisationen, såväl i krigsorganisationen som i grundorganisationen. De reduceringar som föreslås är en konsekvens av den besparing som riksdagen beslutade om i december förra året och som ytterst bottnade i den förbättrade och glädjande förändringen av den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde. Alla partier i riksdagen är i dag överens om att det inte föreligger något som helst militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid. Vår säkerhetspolitiska bedömning delas också av andra länder i vår omvärld. Liksom vi genomför de också reduceringar av sina militära volymer. Vår besparing på 10 % ter sig måttlig i jämförelse med vad som sker i många andra länder, t.ex. i NATO länderna där man genomför kraftiga reduceringar av sina volymer. Skulle Sverige - som moderaterna är inne på - i det förbättrade säkerhetspolitiska läge som vi nu upplever inta en helt annan hållning än den som nu intas i vår omvärld? Nej, självfallet inte. Där är moderaterna ensamma i sina bedömningar. Jag tror mig kunna hävda att det finns en bred acceptans för de besparingar som nu sker. Den insikten finns även bland de flesta försvarsanställda, att besparingarna är nödvändiga och önskvärda. Fru talman! Det försvarsbeslut som riksdagen nu skall ta ställning till har föregåtts av en unik process. Sedan riksdagen för ett år sedan lade fast den säkerhetspolitiska bedömningen och den ekonomiska ramen för totalförsvaret har det föreliggande försvarsbeslutet föregåtts av en bred demokratisk process. Den började med att ÖB fick uppdraget att utifrån riksdagens givna förutsättningar utforma en försvarsmaktsplan för det militära försvaret. Denna plan överlämnades i mars i år till departementet. Under den tid som högkvarteret behandlade frågan har inflytandet från förbanden varit brett. Den produkt som ÖB överlämnade var självfallet en kompromiss mellan olika uppfattningar som kommit till uttryck vid Försvarsmaktens hantering av uppdraget. Och det är inget fel i detta. Det ligger i sakens natur att det blir så när man till sist skall komma till ett slutligt avgörande. I den politiska processen fram till riksdagens behandling har det också funnits ett osedvanligt stort inflytande från enskilda förband och kommuner som har haft synpunkter på regeringens proposition. Inför propositionsskrivningen höll försvarsministern - som han här tidigare talade om - ett Öppet hus i departementet dit han inbjöd alla som var hågade att komma med sina synpunkter, och det var många som kom. Inför utskottets behandling av propositionen har också ett mycket stort antal uppvaktningar skett. Därutöver har enskilda ledamöter rest runt i landet och besökt militära förband och kommuner och sammanträffat med fackliga representanter. Utskottet har även ägnat tid åt att granska underlaget - vilket tidigare har redovisats i debatten - och de inlagor som har lämnats in från skilda förband och kommuner runt om i landet. Det är en stor mängd material som vi har fått. Vi har också som enskilda ledamöter fått många skrivelser och telefonsamtal. Allt detta är självfallet en naturlig del i den demokratiska processen. Trots att alla inte är nöjda med resultatet så tror jag inte att någon kan klaga på den demokratiska processen och öppenheten i detta avseende. Även om det ibland har framskymtat att det har funnits brister i den demokratiska hanteringen tror jag inte att man med fog kan hävda att det har varit så. Självfallet har den här processen varit plågsam för oss som har haft att handlägga den. Men mest plågsam har den varit för alla dem som berörs av förbandsnedläggningarna. Har man någon inlevelseförmåga inser man vad det innebär framför allt för alla anställda inom försvaret som förlorar sina jobb eller tvingas flytta. Men likväl måste förändringar ske, och livet måste gå vidare även efter detta försvarsbeslut. Fru talman! Jag finner det naturligt att man slåss för sina förband och att reaktionerna blir starka inför ett nedläggningsbeslut. Jag vill betona att flertalet representanter från de olika förbanden som vi mött och som vi mottagit skrivelser från har uppträtt på ett korrekt sätt när de har framhållit det egna förbandets förtjänster och fördelar. Detta har ingett respekt. Däremot har det enbart varit trist och tröttsamt att ta del av de skrivelser som företrädare för vissa förband har överlämnat till oss. I besvikelsen över nedläggningsbeslutet har man hängett sig åt ett språkbruk med invektiv som jag personligen faktiskt inte hade väntat mig från officerare som har fått sin utbildning inom Försvarsmakten. Man har beskrivit den politiska processen som har lett fram till detta förslag bl.a. i termer av "ljusskygg verksamhet", "falsarium", "mygel och korruption" och "svågerpolitik". En officer uttryckte sitt förakt för den demokratiska processen med orden: Vad annat är att vänta av en malaj som vill bestämma över ÖB i försvarsfrågor. Det är så att man tar sig för pannan när man läser många av dessa inlagor. Jag vill betona att huvuddelen av de officerare som jag har mött har uppträtt korrekt. Men som sagt är detta enbart trist och tröttsamt att ta del av. Jag hade förväntat mig mer av respekt för den demokratiska processen från dem som är utbildade för och satta att försvara vårt land och vår demokrati. Jag kan möjligen tillägga att Försvarsmakten i sitt kursprogram skulle kunna lägga in en grundkurs i demokrati. Det kanske skulle behövas. Vi får ta upp frågan med ÖB. Fru talman! Det försvarsbeslut som vi nu står inför innebär att vi trots besparingen kommer att få ett modernt totalförsvar med en hög kvalitet såväl personellt som materiellt - ett försvar som är mer flexibelt och bättre anpassat för de kommande vidgade uppgifterna. Vi avvisar Moderaternas försvarspolitik, som skulle innebära att vi fastnade i en föråldrad struktur som inte skulle ta hänsyn till att världen starkt förändras och till att kraven i totalförsvarets uppgifter därmed förändras. I Moderaternas reservation finns en skrivning som jag ställer mig något undrande inför. Jag citerar: "Vi utesluter inte att de moderata förslagen innebär förändringar i främst arméns grundorganisation. Dessa förändringar är emellertid av en helt annat omfattning än de som föreslås av regeringen." Jag tycker att det är märkligt att riksdagens största oppositionsparti inte har det politiska modet att tillkännage vad dessa förändringar består i. Men det kanske är bekvämast att dölja det, vad vet jag? Det finns ju andra partier i riksdagen som, trots andra ekonomiska ramar, faktiskt har kunnat precisera sig. Men Moderaterna väljer här att agera fritt för att inte utsätta sig för någon kritik för nedläggningar av förband i grundorganisationen. Fru talman! Det kommer en tid efter försvarsbeslutet då det blir angeläget för oss socialdemokrater att följa upp hur försvarsbeslutet verkställs inom Försvarsmakten. Jag har erfarit att det finns en viss oro - vilket det kanske finns fog för - t.ex. i Karlsborg, där det har kommit militära propåer om minskad militärverksamhet. Vi socialdemokrater anser att detta icke är acceptabelt. Försvarsbeslutet skall gälla.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Sven Lundberg på vilket sätt moderat försvarspolitik skulle stå för en föråldrad försvarsstruktur. Vi föreslår en satsning på en atackhelikopterbataljon med moderna atackhelikoptrar. De skulle vara möjliga att sättas in var som helst i landet och skulle delvis ersätta den förlorade eldkraft som det minskade antalet brigader innebär. Vidare föreslår vi en större satsning på teknisk forskning och förnyelse på 750 miljoner kronor i stället för 550 miljoner kronor. Vi har också krav på att den nuvarande höga ambitionsnivån på 40 % av försvarsanslagen skall gå till anskaffning. Detta har ingenting med föråldrad försvarspolitik att göra, utan det har med förnyelse att göra. Ert problem är att ni fullföljer 1992 års materiella satsningar, men bakom hörnet finns det ingenting av förnyelse i det beslut som kommer att fattas. Tvärtom kortar ni serier, bl.a. när det gäller arméns mekanisering, vilket är otillständigt med tanke på alla de soldater som inte kommer att kunna få splitterskydd med er politik. Anledningen till att vi inte pekar ut enskilda förband i grundorganisationen är att vi är visa av de misstag som andra partier har begått. Socialdemokraterna gjorde sådana utpekanden 1991, andra partier har gjort det den här gången. Det blev ett godtyckligt utpekande med ett dåligt underlag som grund. Vi är beredda att ta ansvar för förändringar i grundorganisationen, som grundar sig på det förslag till politik som vi har lagt fram. Men med det underlag som finns här i dag kan vi inte göra något annat än att avvisa de förslag som regeringen har lagt fram. Det är mycket begärt att vi skall ta ansvar för den soppa som ni har kokat ihop med Centern, Sven
Fru talman! Jag vill fråga Henrik Landerholm: Kan ni alltså inte redovisa hur er grundorganisation skulle se ut på det underlag som föreligger i dag? Men ni kan väl redovisa hur grundorganisationen skulle gestalta sig utifrån era egna ekonomiska ramar. Det har andra partier här i riksdagen klarat av. Men det kanske är något obekvämt att redovisa detta. När det sedan gäller den materiella förnyelsen har vi ju i dag fått höra försvarsministerns redovisning av hela den materiella förnyelsen och den kapacitet som finns i det militära försvaret. Jag vill påstå att om man ser på de funderingar och uppslag som de olika partierna i riksdagen har fört fram visar det sig att det finns en stabilitet i riksdagen, nämligen den samverkan om försvarspolitiken som nu har uppnåtts mellan Centerpartiet och socialdemokratin. Det hade varit önskvärt att andra partier också hade kunnat närma sig och delta i en helt annan debatt i dessa frågor. Men jag tror att det också här var bekvämt att mäla sig ur.
Fru talman! Vi mäler oss inte ur därför att det är bekvämt, Sven Lundberg. Vi mäler oss ur därför att vi har en annan syn på politiken. Så länge vi har rätt och känner att vi har rätt är vi också beredda att stå ensamma bakom rätt politik. Innan man frågar, Sven Lundberg, tycker jag att man skall svara. Jag fick inget svar på frågan om vilka konkreta exempel på förnyelseprojekt som finns i det förslag som vi nu skall fatta beslut om. Svaret är: Förutom JAS i delserie tre, som är viktigt för flygvapnet, är de förnyelseprojekt som nu ligger i pipeline, om man nu får använda uttrycket, ett resultat av 1992 års försvarsbeslut och den förnyelse som vi då fattade beslut om. Åter till grundorganisationsfrågorna. Vi hade naturligtvis på detta bristfälliga underlag kunnat lämna ett förslag till grundorganisatorisk utformning. Men vi ville inte göra det misstaget, eftersom överbefälhavaren, genom den beslutskonstruktion som ni har drivit igenom med två faser efter varandra, inte har givits möjlighet att räkna på de ekonomiska konsekvenserna av vårt försvarspolitiska alternativ med en ekonomisk ram som är 19,7 miljarder större för de närmaste fem åren. Innan Sven Lundberg ställer nya frågor till mig vill jag gärna ha svar på de frågor som jag har ställt.
Fru talman! Vad gäller den materiella förnyelsen är det inte fy skam att vi nu fattar beslutet om delserie tre. Det svenska försvaret har faktiskt genomgått en stark förnyelse när det gäller materiel och kvalitet. Jag kan inte sia om vad som sker i framtiden. Men tiden stannar ju självfallet icke efter detta beslut. Det är också så mycket som är satt i utveckling och förändring, och så mycket kan jag säga som att efter detta försvarsbeslut är det naturligtvis inte stopp för materiell förnyelse i det svenska försvaret. Vi får väl se på vilka grunder och på vilket sätt det är möjligt att skaffa nya materiel. I och med detta försvarsbeslut är det inte slut på den materiella förnyelsen.
Fru talman! Britt Bohlin sade här på förmiddagen att Sven Lundberg skulle redogöra för förändringar i grundorganisationen. Det är möjligt att det var det som han gjorde. Socialdemokraterna och Centern har lagt fram ett annat förslag än ÖB när det gäller grundorganisationen. Man kräver respekt för att det skall vara en försvarsmässig helhetsbedömning. Jag utgår då från att ÖB:s förslag bedöms på samma sätt. Men då uppträder naturligtvis frågan: Varför ifrågasätter man då den bedömning som företräds av den som kritiserar regeringens förslag och genast kallar detta för särintressen? Jag måste be om ursäkt för min fråga: Men var finns då förståelsen för de demokratiska samtalen? Sven Lundberg! Titta på Sveriges karta! Med regeringens förslag får man en skarp flygflottilj för hela Mellansverige, som skall täcka bl.a. Mälardalen och huvudstadsområdet, och tre flygflottiljer i Sydsverige. Är detta en rimlig avvägning från försvarsmässig utgångspunkt? Lundberg är att det kvittar var man har flygflottiljerna där man utbildar, varför skall man då koncentrera dem i Sydsverige, där konkurrensen om luft och markutrymmet är som störst? Nu blir det en utredning om skolverksamheten i försvaret. Det finns många goda skäl att titta särskilt på den grundläggande flygutbildningen. Där finns det mycket intressant inför framtiden. Men det undantas. Varför undantas det? Jo, för att då faller korthuset. Man formulerar det inte på det sättet, men det är innebörden. Då faller det ena förslaget efter det andra. Man måste alltså fullfölja för det är en helhetsupgörelse. Men då tar man faktiskt också ytterligare beslut för framtiden, för då kommer det på samma sätt att falla på plats vilka förband som läggs ned nästa gång. Med det här beslutet skriver riksdagen också dödsdomen för t.ex. F 17 i Kallinge.
Fru talman! Jag konstaterar, på samma sätt som jag gjorde i fråga om Moderata samlingspartiet, att Folkpartiet inte har haft kraft eller förmåga att precisera och presentera en bild av hur deras grundorganisation skulle se ut. Både Moderaterna och Folkpartiet säger i stort sett bara nej till det förslag som föreligger. Man orkar inte prestera någon egen organisation att redovisa för riksdagen. Nu får det här betänkandet gälla, och jag tror att det står på mycket fast mark inför framtiden. Man kan naturligtvis diskutera var i landet utbildningsplattformarna skall ligga. Det har föregåtts av väldigt stor debatt även i vårt parti, självfallet. Det har debatterats i vår utskottsgrupp, i riksdagen och bland alla partierna. Men till slut tar man ju ställning, och då försöker man få ett beslut som är så hållbart som möjligt. Så enkelt är det.
Fru talman! Efter 57 timmar i utskottet skall jag inte påstå att jag förväntade mig svar på mina frågor från Sven Lundberg, även om jag är övertygad om att han, liksom utskottsmajoriteten, mycket väl förstår dem. Sven Lundberg säger att Folkpartiet inte har haft orken eller förmågan. Vi har väl inte riktigt förfogat över samma utredningsresurser som Försvarsdepartementet och högkvarteret, men jag skall gärna erkänna att regeringen och Centern har haft orken att presentera ett förslag. När det gäller förmågan räcker det att studera det här dokumentet och se vad det är för kvalitet på det.
Fru talman! Folkpartiet har inte har haft tillgång till samma resurser som regeringen och utskottet för att göra egna bedömningar. Men då är det märkligt - inte för att jag delar Vänsterns försvarspolitik - att Jan Jennehag i dag har kunnat presentera vilka förband Vänstern vill lägga ned. Hur kan det skilja på resurserna så att ett litet parti i riksdagen som Vänsterpartiet förmår detta, men inte Folkpartiet? Hade man ansträngt sig, hade man också kunnat göra det inom Folkpartiet. Men det kanske var likadant där. Det var bekvämare att mörka.

Fru talman! Sven Lundberg har just givit sin syn på den beslutsprocess som har föregått det försvarsbeslut vi nu skall fatta. Jag skulle också vilja fokusera på denna process, bl.a. utifrån alla de frågor som jag, liksom många andra, har fått från människor ute i landet. Hela processen har varit väldigt långdragen. I många stycken har den också varit diskutabel. För att forma ett för vårt land långsiktigt gott försvarsbeslut, bör man enligt min mening först ingående diskutera innehållet, och därefter ekonomin. Så har inte skett i detta fall. Vidare syns det mig mycket märkligt att ÖB ges i uppdrag att utarbeta en försvarsmaktsplan utifrån riktlinjer som sedan delvis förändras när regeringen skall utarbeta sin proposition. Så har vi också fått två i många stycken olika förslag till grundorganisation på bordet. Många kommer här i dag att ha synpunkter på grundorganisationen i det liggande förslaget. Det har livligt diskuterats hela hösten. Även jag kommer att ha synpunkter, men mina synpunkter tjänar också som exempel på den, som jag tycker, i många stycken ofullkomliga beslutsprocess som nu ligger bakom oss. Jag tänker uppehålla mig vid ett av de enligt regeringen tre vitala kraftcentrum i vårt land som skall, och måste, försvaras. Det handlar om Västkusten med Det har sagts tidigare i dag att detta befolkningstäta område med sina industrier, sina nyckelfunktioner - bl.a. hamnar och flygplatser - och sin närhet till Österjöinloppet är mycket sårbart i fred såväl som i krig. ÖB:s förslag till skydd för detta område var att behålla Älvsborgsbrigaden och i gengäld göra neddragningar av den marina verksamheten vid MKV. En bidragande orsak till ÖB:s ställningstagande var troligen det mycket goda förslag om framtida samarbete över vapengrensgränserna som cheferna för MKV och I 15 gemensamt utarbetade. Det är för övrigt ett samarbete som propositionen efterlyser och som vi enligt mitt förmenande borde se mycket mer av inom Försvarsmakten. Propositionens förslag å andra sidan, raderade ut armébrigaden från kartan, och föreslog i stället en något mer omfattande marin verksamhet i Göteborg. Halmstad. Jag kan konstatera att detta är ett av flera exempel på hur två diametralt motstridiga uppfattningar i grundorganisationsfrågan står mot varandra. Jag kan förstå människors undran när de frågar sig vem det är som skall utforma försvarspolitiken, eller framför allt: Vem är mest skickad att utforma organisationen? Är det ÖB, som väl ändå har det operativa ansvaret i händelse av att vi skulle behöva krigsmakten på fot, eller är det politikerna? Låt mig uppehålla mig en kort stund vid Västkustens försvar. Min bestämda uppfattning är att det, oaktat vilken armébrigad man väljer, är otroligt viktigt att en kvalitativt och kvantitativt omfattande militär närvaro säkerställs på Västkusten, bl.a. av de skäl jag tidigare har anfört här.

För att vidare hålla fast vid Västkusten som exempel, frågar sig många om det är regionalpolitiska aspekter som gör att regeringen föreslår att Hallandsbrigaden, och inte som tidigare Älvsborgsbrigaden, i framtiden skall vara det arméstöd som det sårbara Göteborgsområdet fordrar. Likaså ställs frågan huruvida den styvmoderliga inställningen till en stark marin närvaro i detta ett av våra mest vitala kustområden, är föranledd av ett inom Försvarsmakten accepterat geografiskt revirtänkande. Detta får anses vara retoriska frågor, men eftersom Caesars hustru som bekant aldrig får misstänkas, borde måhända ovanstående synpunkter ge upphov till en viss självrannsakan såväl inom försvarsledningen som bland de politiker som är ansvariga för propositionen. Denna långdragna beslutsprocess har, precis som krig, hårdast drabbat tredje man. Såväl försvarsanställda som enskilda i de bygder som mest påtagligt kommer att påverkas av försvarsbeslutet har under ett helt års tid levt med en stor osäkerhet. Gäller ÖB:s förslag? Gäller propositionens förslag? Vad kommer att gälla slutgiltigt den 14 december? Denna avsaknad av tidiga klara besked har på ett, vill jag säga, nästintill otillständigt sätt drabbat alla som kommer att beröras av det beslut som vi fattar här i kväll. Detta får inte upprepas. Det måste komma an på de politiker som har att forma nästa femåriga försvarsbeslut att det görs på ett sådant sätt att man garanterar att det icke sker. Slutligen, fru talman, drar jag mig till minnes den mörka augustikväll för drygt ett år sedan då jag tillsammans med hundratusentals londonbor stod vid Themsen och beskådade ett storslaget fyrverkeri som satte punkt för femtioårsfirandet av freden efter andra världskriget. Intill mig stod en äldre engelsk gentleman. Vi kom att samspråka med varandra. Då han förstod att jag var från Sverige tittade han eftertänksamt på mig och sade: Jag tror att det misstag ert folk gör och ni gör i ert land är att ni tar freden för given. Det försvarsbeslut som vi om några timmar skall fatta tycker jag understryker sanningen i detta påstående. En riksdagsmajoritet, som väl också får anses företräda en majoritet av svenska folket, är inte beredd att teckna en, enligt min mening, tillräckligt hög försäkring för att om och när så behövs värna allas vår fred och frihet. Gud give att inte sådana händelser timar som gör att denna majoritet får anledning att ångra sig!

Fru talman! Jag kommer att dela upp min talartid så att jag först belyser utskottets syn på totalförsvarspliktiga och på volym och utbildning. Sedan har jag ett inlägg i debatten om grundorganisationen. Enligt utskottet kommer 29 000 totalförsvarspliktiga att fördelas till det militära försvarets behov. Av dessa kommer ca 4 000 färre att kallas in till grundutbildning under åren 1998 och 1999. Behovet av att utbilda till särskilda bevakningsuppgifter med kort utbildning har diskuterats, men det behovet föreslås nu kunna bli tillgodosett med pliktpersonal som tidigare genomgått grundutbildning. Försöksvis utbildning under tre månader för hemvärnet bör kunna genomföras. Totalförsvarspliktiga som har placerats i utbildningsreserven bör tillfrågas om de vill genomgå denna utbildning för att sedan få fortsatt utbildning inom hemvärnet. Totalförsvarspliktiga i stödproduktion beräknas fortfarande behövas, men i mindre utsträckning på grund av den minskade grundorganisationen. Försvarsmakten bör fortlöpande pröva behovet av detta. Sedan den 1 juli 1995 har det varit möjligt att skriva in totalförsvarspliktiga för lång utbildning med civilplikt. De befattningar som totalförsvarspliktiga skrivs in till med civilplikt är sådana där yrkespersonal och frivillig personal inte räcker till. Utbildningen skall leda fram till krigsplacering i den civila delen av totalförsvaret, bl.a. i kommunernas krigsorganisation. Under det första året fick ca 1 400 personer en sådan utbildning. Regeringen ger i propositionen uttryck för en högre ambitionsnivå. Inriktningen är att ytterligare 400 civilpliktiga skall utbildas 1997 och 800 under 1998. Det totala antalet skall uppgå till Uppgifter om kommunernas totala behov av pliktpersonal kommer inte att kunna sammanställas förrän den 1 juli 1997. Som lämpliga områden för krigsplacering anges information, social verksamhet, skolverksamhet, teknik, befolkningsskydd och räddningstjänst, dvs. till stor del sådana uppgifter som kommunerna svarar för. Det är behovet av höjd beredskap som är utgångspunkt för utbildningen. Grundutbildningen bekostas av staten. I nästa steg bör utbildningen successivt ökas till att omfatta Myndigheternas förslag om att upprätta regionala beredskapsstyrkor övervägs ytterligare, bl.a. i fråga om den närmare rollfördelningen mellan länsstyrelser och kommuner. Regeringen avser att ge ÖCB i uppdrag att närmare utveckla förslagen när vi behandlar denna fråga. ÖCB och Rikspolisstyrelsen har föreslagit att beredskapspolisorganisationen skall utökas med 7 000 personer under försvarsbeslutsperioden. Organisationen kommer successivt att utökas till 15 000 personer. Beredskapspolisen kan utgöra ett lämpligt komplement för bevakning av skyddsobjekt. Ytterligare ett nytt inslag i totalförsvarspliktutbildningen är möjligheten för kvinnor att genomgå enbart grundutbildning. Regeringen har gett Pliktverket uppgiften att redovisa erfarenheter av verkets uppgifter enligt den nya lagstiftningen. Erfarenheterna är goda och en översyn kommer att göras efter hand. Med denna redovisning av de utbildningsinsatser som har det vidgade säkerhetsbegreppet som grund yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande samt avslag på samtliga motioner i denna del. Fru talman! Det är min uppfattning att utbildningsförbandens placering kommer att ha mycket större betydelse i framtiden. Därför är det viktigt att ha förband i tätbefolkade områden, främst av beredskapsskäl. Ekonomiska och personalpolitiska skäl talar också för detta. Eftersom jag är skåning ses detta naturligtvis som en partsinlaga. Trots att jag ställer mig bakom den ekonomiska bedömning som utskottet har gjort - att man i kronor och ören sparar mera på att behålla IB 16 i Halmstad och lägga ned IB 15 i Borås och därmed flytta verksamheten från Ystad till Halmstad - har jag några kompletterande synpunkter och frågor. Ystad har två gånger bedömts vara det ställe där de bästa förutsättningarna för luftvärnsutbildning finns. Detta visade den utredning om luftvärnet i 1993, liksom årets försvarsmaktsplan. Utskottet delar i betänkandet denna uppfattning. Ändå föreslogs flyttningen av verksamheten vid LV 4 i Halmstad både 1993 och nu. Det har varit svåra år för personalen i Ystad - tyvärr gäller det inte bara där. Den utredningsprocess som föregått dagens beslut har farit utomordentligt illa fram med de anställda i så gott som hela landet. Det är enligt min mening nödvändigt att finna bättre metoder att utreda och förbereda förändringar i framtiden. Det förslag till beslut som nu föreligger är naturligtvis en följd av beslutet om att flytta LV 6 från Göteborg till Halmstad. Det beslutet fattades 1993. Det påpekas också särskilt i propositionen att Luftvärnskåren i Halmstad nyligen omlokaliserats. Beslutet 1993 fattades av den borgerliga regeringen, med stöd av Ny demokrati. I beslutet ingick att LV 4 fick stanna kvar i Ystad. Den socialdemokratiska oppositionen föreslog då en samlokalisering i Ystad av LV 6 och LV 4. Detta skulle ha sparat skattebetalarna många miljoner och säkrat goda utbildningsbetingelser för framtiden. Jag har svårt att se hur vi som ansvarskännande försvarspolitiker i dagens situation, där vi vill försöka utnyttja försvarsorganisationens resurser ekonomiskt och rationellt, kan flytta verksamhet från de bästa skjut och övningsfälten i Sverige till ett ställe där man måste köpa in ny mark och skapa nya övningsfält. Dessutom föreligger skilda uppfattningar både om behovet av denna mark och om möjligheterna att förvärva marken. Det gäller också kostnaderna både för förvärvande och för iordningställande av det blivande övningsfältet. Om vi kan besluta att flytta den verksamhet som har de bästa utbildningsbetingelserna till ett ställe där vi inte vet något om förutsättningarna i framtiden, måste man på det omlokaliserade Lv 4 åka från Halmstad till de utmärkta övningsfälten i Ystad för att öva. Kan det vara riktigt att vi här i dag skriver en check in blanco för kostnader som inte är kända? Det är min förhoppning, fru talman, att försvarsministern inte ger klartecken till flyttning från Ystad innan man vet hur problemen med det nya övningsfältet i Halmstad skall lösas och vad det kostar.

Fru talman! Karin Wegestål och jag liksom Jan Jennehag i denna kammare gjorde, som jag nämnde i mitt tidigare anförande, en grundlig genomgång av pliktfrågorna i Pliktutredningen 1990-1991. Jag skulle vilja ställa några frågor till Karin Wegestål som gäller utskottets betänkande från förra året där vi när det gällde de civila beredskapsstyrkorna menade att regeringen allvarligt borde pröva vilka personalbehov som kan tillgodoses genom de frivilliga försvarsorganisationernas medverkan, på annat sätt än genom grundutbildning. Jag undrar om Karin Wegestål anser att regeringen på ett tillfredsställande sätt har visat att detta inte är möjligt. Utskottet menade ju då att grundutbildning skulle vara den sista utvägen för att tillgodose detta personalbehov, eftersom grundutbildning kräver plikt, alltså frihetsinskränkningar, men också kräver ganska mycket pengar. Frågorna kring de civila beredskapsstyrkorna är inte utredda vad gäller det totala antalet, kommunernas behov, i krigsorganisationen. Ändå skall det påbörjas en försöksutbildning, och det anges att 10 000 skall organiseras i detta. Anser Karin Wegestål att det är tillfredsställande att kommunernas behov inte är klargjorda, att krigsorganisationen inte är färdig och att utbildningstiden och utbildningsinnehållet inte är klara innan vi sätter i gång med den här verksamheten? Hade det inte varit en klokare politik att låta regeringen komma tillbaka när den hade ett färdigt förslag?
Fru talman! Det är riktigt att vi har suttit i Pliktutredningen tillsammans, Henrik Landerholm och jag. Men jag skulle vilja säga att så väldigt överens som Henrik Landerholm i dagens debatt har framställt att vi var, tycker jag ändå inte att vi var. I det särskilda yttrande som Henrik Landerholm lämnade till Pliktutredningen framgår det nämligen tydligt att det finns skillnad i fråga om hur vi ser på detta, dvs. att han bedömer den skrivning där det sägs att det som ger den största försvarspolitiska effekten skall ha företräde när man väljer mellan civil och militär personal. Henrik Landerholm menar då att det är den militära personalen och den militära utbildningen som har företräde. Det kan hända att Henrik Landerholm tyckte det då, men jag tycker att det är konstigt om han tycker det nu. Det är väl i alla fall på det sättet att, med den förändrade omvärldsbild som vi lever i och med de satsningar som vi naturligtvis måste göra på det breddade säkerhetsbegreppet, det faktiskt är lika viktigt med befolkningsskydd och med möjligheter att ställa upp med civila resurser i en krigssituation. Vi kan ju varje dag se på TV hur det ser ut i krigsområdena, nämligen att det är civilbefolkningen som far mest illa.
Fru talman! Jag tackar för svaret, även om jag inte fick svar på någon av de frågor som jag ställde till Karin Wegestål. I mitt särskilda yttrande i Pliktutredningen 1991 - observera att det inte var en reservation - gjorde jag en filosofisk anmärkning som grundar sig på det förhållandet att värnplikten i vårt land grundas på det militära försvarets behov. Då kunde man föra en diskussion om vad som skulle hända om dessa två, den civila och den militära sidan, skulle krocka. Min uppfattning är fortfarande att det av symboliska skäl finns anledning att låta den militära organisationen ha företräde. Detta har dock ingen som helst praktisk effekt i dagens läge, eftersom det finns många fler unga människor än vad det totala behovet någonsin kan svälja. Mina frågor till Karin Wegestål kvarstår. Hade det inte varit bättre att regeringen hade fått återkomma och berätta för oss i utskottet hur krigsorganisationen skulle se ut, hur många som skulle vara i den, vilket utbildningsinnehåll, vilken utbildningsform och vilken huvudman den skulle ha, och vem skulle ta hand om detta, och kanske allvarligast av allt, till vad? Jag är anhängare av civil plikt. Moderata samlingspartiet ändrade uppfattning i och med det utredningsarbete som vi genomförde när det gäller uppgifter som inte kan lösas på annat sätt än genom lång grundutbildning, när det gäller kvalificerade uppgifter i befolkningsskydd och räddningstjänst.

Fru talman! Jag har inte heller samma uppfattning här som Henrik Landerholm har, eftersom jag tycker att hela propositionen, när det gäller den civila plikten, andas att man först och främst skall använda de som finns i verksamheten, dvs. de som har utbildning och de som är anställda och att man skall använda de frivilliga innan man går in och utbildar. Man kan inte bestrida att detta behov finns, att vi behöver föryngra och att vi behöver ha en organisation där man skall kunna använda dessa grupper av utbildad personal. Efter jul kommer vi att behandla en proposition som bygger på Hot och riskutredningen. I samband med det får vi också ett bättre underlag. Dessutom har myndigheterna lagt fram sina synpunkter på detta, och det pågår ett fortsatt utredningsarbete. Jag kan inte se att det är fel att man är förberedd på att kunna komma i gång med denna utbildning så fort som möjligt.

Fru talman! Fredagar den 13 brukar av tradition betecknas som olycksdagar. I varje fall skall man ta det extra lugnt och försiktigt fredagar den 13. Det är naturligtvis ett slags makaber logik i att just i dag, fredagen den 13, fattar vi ett beslut som måste betraktas som ett olyckligt försvarsbeslut. Dagen kunde i så måtto inte vara bättre, eller sämre, vald, beroende på hur man nu ser det hela. Jag tänkte börja med att säga att det inte är lätt att förutsäga framtiden. Det är en gammal sanning. De senaste årens dramatiska förändringar i Europa har ju understrukit detta. Det intressanta är att ingen förutsåg dessa dramatiska förändringar 1989 - kommunismens fall, Warszawapaktens upplösning, frihet och marknadsekonomi och allt annat som vi nu ser i Centraloch Östeuropa. Om förståsigpåarna - politiker, journalister, diplomater och för den delen säkerhetspolitiker och militärer - inte kunde förutse detta hyser jag stark tvekan om att de skall kunna förutse händelser som går i negativ riktning, även om jag tycker att vi ser många tecken i skyn härvidlag just nu. Vi befinner oss bara i början av det postkommunistiska Europa. Precis som det dramatiska 1789 fick återverkningar som både till karaktär och omfattning vida överträffade den tidens analyser tror jag att samma sak förmodligen kommer att gälla 1989. Det försvarsbeslut som kammaren nu står i begrepp att fatta bygger på önsketänkande. Det är inte ett beslut som har vuxit fram ur en omsorgsfull säkerhetspolitisk analys av omvärlden. Det är ett beslut som börjar i andra ändan. Försvarsministern fick sig tilldelad en mindre ram än tidigare. Sedan har han försökt göra en dygd av nödvändigheten. Han har försökt trockla ihop argument för detta. Detta, fru talman, är sanning. Jag brukar inte ta till starka ord här i kammaren, men den som påstår något annat far faktiskt med osanning. Så mycket känner jag till om hur spelet har gått till i denna fråga. Så många kontakter har jag fortfarande i branschen som f.d. försvarsminister. Sådant händer i politiken. Men jag tycker inte att man skall hyckla och påstå att detta bygger på en säkerhetspolitisk analys. Det bygger möjligen, fru talman, på en analys av de ekonomiska problem som vi har hemma. Men erkänn då detta! Det är hederligt, och jag kan vara beredd att till nöds köpa ett sådant argument. Strategiska reträtter kan göras mer eller mindre elegant. Tyvärr måste jag konstatera att denna reträtt har skett utan större finess. Samtidigt ger det här återtåget, på det sätt som det har genomförts, oss ganska goda illustrativa exempel på konsekvenserna. Just genom den här oordnade flykten kombinerad med diverse interna slagsmål mellan försvarsministern och hans militära befälhavare har bristerna blottats på ett nästan övertydligt sätt. Även om försvarsministern är emot minor, tycker jag att han själv har trampat på mina efter mina under den här beredskapsprocessen. Det har knappt varit en månad utan att medierna har kunnat rapportera om ganska rejäla interna eller externa slagsmål. Min efterträdare har ibland beskyllts för att vara föga stridslysten. Jag tycker nog att hans tid i ämbetet ger en annan bild. Problemet är bara att i stället för att slåss för sitt fögderi, som var en självklarhet för mig som försvarsminister, har han mest råkat i slagsmål med amiraler och generaler. Jag tycker faktiskt att det är att något missuppfatta försvarsministerns uppgift. Fru talman! En del länder får sitt försvar förstört av fientlig makt. Här i Sverige klarar vi det själva. För visst tillfogas det svenska försvaret allvarlig skada. Antalet armébrigader, flygdivisioner och fartyg minskar. Det är allvarligt i sig. Men det jag tycker är mest allvarligt, och det som bekymrar mig mest och gör mig så sorgsen är att den kvalitativa profil som präglade 1992 års försvarsbeslut nu håller på att raseras. Sedan hjälper det inte, fru talman, om skriver sida upp och sida ned om kvalitativ förnyelse. Som här har påpekats av Henrik Landerholm har det inte fattats ett enda nytt materielbeslut. Att det nu sker en stor tillförsel av materiel till det svenska försvaret beror ju uteslutande på de beslut som fattades i 1992 års försvarsbeslut under min tid som försvarsminister. Det är de besluten som nu faller ut, och det är i och för sig bra. Men, fru talman, det har icke fattats något nytt beslut som ökar det svenska försvarets slagkraft. Ge mig i så fall ett exempel på något nytt system som man har tagit initiativ till som skall verka på 2000-talet, 2010-talet och 2020-talet. Något sådant beslut finns faktiskt inte. Och det är detta som är det djupt bekymmersamma. Den här processen har stoppats upp. Kvantiteten minskar, men kvaliteten minskar faktiskt också. Just därför finns det anledning att karakterisera det försvarsbeslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta som ett nytt 1925. Jag hoppas att konsekvenserna inte blir lika allvarliga. År 1925 ville ju ytterst få förutse att det kunde ske snabba förändringar. Jag rekommenderar kammarens ärade ledamöter att läsa om riksdagsdebatterna från 1925 års försvarsbeslut. Det finns här på riksdagsbiblioteket. Läs självgodheten, naiviteten, tvärsäkerheten och fraserna hos majoriteten. De fick ju i grunden fel. Det var de som var orsaken till att vi fick kröka rygg för Hitler på det mest förödmjukande sätt. Det är de som bar det ansvaret. Det beslut som vi nu står i begrepp att fatta kommer att verka ett tag. Sedan får man tycka till igen. Jag tycker att tillkomsten har varit mycket bedrövlig. Orsaken till detta har jag redan nämnt. Det har varit en process där det uppenbarligen har saknats förtroende mellan den politiska ledningen och den militära ledningen. Det är ingalunda ovanligt att politiker och militärer har olika uppfattningar. Men jag har ändå den erfarenheten att det gick, trots de olika uppfattningarna, att ha ett förtroendefullt samarbete där man kunde ge och ta. De oändliga offentliga slagsmålen under de senaste två åren borde ha kunnat undvikas om man kraftsamlat för landets bästa. Detta är den stora skillnaden. På många orter känner man nu sorg och vrede över att fredsförband försvinner. Jag känner starkt med de människor som nu har fått leva med den här oron och som i dag får det dystra beskedet. Jag vet själv att detta är oerhört svåra beslut att fatta. Men jag känner inte för det hyckleri som jag har sett när politiker, vars partier står för de här nedskärningarna, våldsamt har protesterat mot dem lokalt, just bara på den egna orten. Detta är djupt ohederligt. Man blir litet betänksam när man får brev från människor som är kända som goda pacifister och för att kräva att försvaret skall raderas ut, men just när det gäller det egna förbandet, fru talman, skall det behållas. Detta är naturligtvis ett kvalificerat hyckleri och ingenting annat. Det har talats mycket om återtagning. Hittills har vi aldrig sett några exempel i historien på att återtagning har lyckats. Om kammarens ärade ledamöter känner till några sådan ber jag att få reda på dem. Men en sak är säker, när talmannens klubba har fallit i dag kommer i alla fall Moderata samlingspartiet att börja med återtagningen. Det kommer att behövas en återtagning för att restaurera det beslut som vi nu fattar.

Fru talman! Jag begärde ordet när jag hörde Anders Björck säga att försvarsministern har gjort en dygd av en nödvändighet och att det var de ekonomiska utgångspunkterna som har format det nya försvarsbeslutet. Så är det självfallet icke. Det är det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen runt omkring oss som har gjort det möjligt för oss att göra en besparing, precis som man gör i många andra länder, inte minst i NATO-länderna. De gör samma bedömning, Anders Björck, att det säkerhetspolitiska läget har förbättrats så starkt att man kan börja förändra i sina militära volymer. Så är det ju. Skulle det i stället ha varit så, Anders Björck, att vi hade sett orosmolnen vid horisonten och det säkerhetspolitiska läget hade varit skakigt hade ingen önskat att dra ned på det svenska försvaret, varken ekonomiskt eller volymmässigt. Då hade vi kanske fått ta fram nya pengar för att stärka upp försvaret. Så är situationen. Svensk socialdemokrati har ju haft ansvaret för det svenska försvaret under årtionden och stått i spetsen för det. Det har vi kunnat sköta med ära. Nu sade Anders Björck någonting om att någon krökte rygg för Hitler. Jag hann inte uppfatta vad han menade med det. Det vore bra om han kunde återkomma med ett klargörande på den punkten.
Fru talman! Det Sven Lundberg säger är inte korrekt. Det fattades beslut inom den nya socialdemokratiska regeringen att skära ned försvarsanslagen. Man fattade det initialt efter bara några veckor. Detta fick försvarsministern sedan effektuera. Det var en helt annorlunda handläggning än i den borgerliga regeringen. Jag tycker att man skall erkänna det i stället för att tala om att man i själva verket gör en säkerhetspolitisk bedömning som skiljer sig från den som gjordes 1992. Vi skall inte åberopa andra länder här. Försvarsministern gjorde det i sitt anförande. Han nämnde två länder. De är båda medlemmar i NATO och har då en helt annan situation. Samtidigt förbjöds ju Försvarsberedningen att på ett öppet sätt diskutera olika former av kollektiv säkerhet för vårt land. Den s.k. NATO-nojan hade slagit till igen. Jag tycker att det i hög grad är tid att vi kan ta upp den diskussionen öppet, förutsättningslöst och i stor enighet, även om vi må bli oense om slutsatserna. Varför krökte vårt land rygg för Hitler? Varför släppte vi igenom över en miljon tyska soldater bara i permittenttrafiken? Det var väl inte därför att vi gillade Hitler och vad han stod för, utan det var därför att vi inte hade någon möjlighet att sätta oss emot militärt under krigets absoluta slutskede. Vem var ansvarig för 25 års försvarsbeslut? Ja, det var inte Moderata samlingspartiets dåvarande motsvarighet. Men, säger kanske Sven Lundberg - jag får måhända föregripa honom: År 1936 piggnade vi till. Nej, socialdemokraterna var emot 1936 års försvarsbeslut. T.o.m. då, när Hitler hade varit vid makten i tre-fyra år, röstade ni emot.
Fru talman! Jag vill säga till Anders Björck att det i utgångspunkten för det här betänkandet angavs "om det säkerhetspolitiska läget medger", och så var också fallet. Det var grunden för att vi kunde göra en neddragning i det svenska försvaret, ekonomiskt och även i viss mån volymmässigt. Som jag sade har omvärlden gjort samma bedömningar som vi. Det skulle ha varit märkligt om vi här hemma i Sverige inte skulle ha noterat att det har skett förändringar i vår omvärld så att det säkerhetspolitiska läget har förbättrats och att omvärlden gör precis samma bedömningar som vi. När det gäller Hitler och frågan om att kröka rygg vill jag nog säga att jag inte är så säker på att Sverige, även om vi då skulle ha haft ett förhållandevis starkt försvar och hade stått emot de propåer som kom från Hitlertyskland, över huvud taget hade haft en chans att klara sig. Jag vet inte om Anders Björck hade önskat att vi hade dragits in i kriget, men jag antar att han icke önskar det. Jag tror att det var skicklig statsmannakonst och naturligtvis också eftergifter gentemot Hitlertyskland som ledde till att Sverige hölls utanför kriget. Det är inte bara krigsmakten utan också diplomati och förebyggande åtgärder som skapar säkerhetspolitik. Det är inte bara krut och kulor, Anders
Fru talman! Det sistnämnda kan jag helt och hållet instämma i. Men var och en som har sysslat med säkerhetspolitik, historia och framtidsanalyser vet att diplomatisk skicklighet för att kunna lyckas nästan alltid måste ha stöd av militära rersurser. Jag tycker, fru talman, att det som händer i Bosnien är ett lysande exempel på detta. Det var först när NATO satte hårt mot hårt som diplomatin lyckades. Men innan man hade nått så långt, Sven Lundberg, hände samma sak som i Tyskland. Oskyldiga människor kom till skada. Det är väl inget att skryta över att vi tvangs göra eftergifter, när vi vet vilka ohyggligheter som hände i Hitlertyskland - när gaskamrarna arbetade, när bomberna föll och när människor avrättades. Att vi tvangs göra eftergifter är väl inget att vara stolt över. Vidare är det som nu händer på andra sidan Östersjön väldigt svårbedömbart. Jag ser ljusa tecken men också mörka sådana. För inte länge sedan hade jag möjlighet att vid Europarådets session i Strasbourg se livs levande och i någon mån även lyssna till såväl Tjirinovskij som Tjuganov. Det har jag gjort ett antal gånger. Jag vill inte precis påstå att jag känner mig särskilt lugn ifall den typen av människor om något eller några år skulle få makten i Ryssland. Detta vet vi inte, men nu sänker vi försäkringspremien. Man kan säga: Tja, det händer väl också i det privata livet. Men problemet är att om man avstår från att teckna en rimlig försäkring på sitt hus och det brinner, drabbas man bara själv som husägare. Vad vi nu gör är att vi drar undan försäkringspremien för ett helt folk.
Fru talman! Inte för att jag tror att det hjälper - eftersom Anders Björck redan har sagt sig ha monopol på vad som är sanning och osanning när det gäller hur den här frågan har tagits fram till detta tillfälle - vill jag ändå instämma i det som Sven Lundberg nu har sagt beträffande i vilken ordning den här frågan har beretts, nämligen först den säkerhetspolitiska analysen och sedan den ekonomiska frågan. Anders Björck pratar här mycket om brister som nu blottas och har blottats. Vilka är då de bristerna? Som jag har sagt i ett tidigare replikskifte med Arne Andersson är de moderata alternativförslagen är tunna. Det finns inget alternativ. Det finns en större ram, som man inte har majoritet för i riksdagen. Man talar inte om vad man vill göra för de pengarna. Jag tycker inte att det ger anledning till så särskilt stora ord om andra förslag. Vad sedan beträffar att materiel enligt Anders Björck uteslutande beror på tidigare beslut vill jag säga att det naturligtvis inte är sant, eftersom delserie 3 av JAS beslutas nu. Det är en ganska betydande del av materielanslaget. Men det som är kanske allra viktigast är att pengarna skall räcka till den materiel som vi nu beslutar om. För att karakterisera Anders Björcks fögderi vill jag närmast säga att köpglädjen var större än det som pengarna räckte till för. Därför har vi nu att ta hand om ett antal svarta hål som i stor utsträckning beror på denna köpglädje.
Fru talman! Jag brukar inte använda starka ord - som talman brukar man försöka dämpa sig litet - men det sista som Anders Svärd sade är lögn. Det finns inga svarta hål som beror på mig. Detta har utretts gång på gång. Jag har dokumenten här från Riksrevisionsverket, från Försvarsmakten osv. Men eftersom några är fega, inte vågar stå för sin egen försvarspolitik och skyller ifrån sig på andra, har vi från moderat håll begärt att en opartisk utredningsman skall granska detta. Jag har fått ett skriftligt nej från försvarsministern, men om dennes gode vän Anders Svärd kan få försvarsministern att ta reson, så att vi får utreda dessa svarta hål, som jag hävdar inte finns, har Anders Svärd för en gångs skull gjort en stor insats för det svenska försvaret. Jag fick däremot ta över stora obetalda materielbeställningar från Roine Carlsson. Det gällde haubitsar som var avstyrkta av ÖB och arméchefen. Det gällde ubåtar som var avstyrkta av ÖB och marinchefen. Jag klarade upp problemen. Jag gick inte runt och gnällde. Jag skällde inte en enda gång på Roine Carlsson. Jag är nämligen inte feg. Jag tycker att man skall vara karl för sin hatt. Det är då bedrövligt när man inte vågar ta ansvaret för de förbandsnedläggningar som nu sker utan försöker skjuta det ifrån sig. Men det är den vanliga tekniken här i kammaren. Allt skyller man på andra. Som förre vice statsministern Odd Engström så riktigt har påpekat är modet inte särskilt stort. När det slutligen, fru talman, gäller materielprojekt: Inte är väl tredje delserien av JAS något nytt materielprojekt. Det är snart 15 år sedan som vi fattade initialbeslutet om JAS. Det är här fråga om nya projekt och ingenting annat.
Fru talman! Jag kan försäkra Anders Björck att vi på samma generösa sätt som han säger sig ha tagit hand om bristerna efter Roine Carlsson på skall ta hand om de brister som fanns efter Anders Björck.
Fru talman! Men se då till att reda ut eventuella brister, Roine Carlssons och andra! Låt oss få en opartisk utredning om detta. Den utredning som redan har gjorts av försvarsminister Petersons egen arbetsgrupp, betänkandet från kommittén med uppdrag att analysera ekonomiska osäkerheter i Försvarsmakten, visar ju vad som är sanningen. ÖB:s egen utredning visar att 85 % av de problem som finns består av beslut som socialdemokrater och centerpartister har tagit gemensamt om ramminskning och utebliven kompensation. Och vad består de övriga 15 procenten av? Jag vill gärna redovisa det för kammarens protokoll: Det är den stabiliseringsproposition som antogs hösten 1992, då socialdemokrater krävde att försvaret skulle drabbas, vilket icke var meningen från början, eftersom vi så sent som i början av juni det året hade vi fattat ett försvarsbeslut. Men socialdemokraterna krävde detta, och vi var för husfridens skull hyggliga nog att gå med på det. Sedan vill man inte ta ansvar för detta. Det är väl inte underligt att Sverige har en regering i förfall, när den inte ens i sådana här sammanhang vågar ta ett ansvar. Men nu har vi fått ett löfte av Anders Svärd om att utreda dessa frågor ordentligt.

Fru talman! Anders Björck är en av dem som snabbast brukar kritisera neddragningar i det svenska försvaret, men jag har aldrig hört honom berätta i vilken säkerhetspolitisk situation han tycker att försvaret skulle kunna krympa. Mina frågor till Anders Björck är följande: Anser han att försvaret för evigt skall vara dimensionerat för att möta ett militärt i-värsta-fall-scenario? Hur skulle ett scenario eller en utveckling se ut där Anders Björck skulle föreslå och tala för en minskad ekonomisk ram och en krympande försvarsorganisation? Anders Björck sade här tidigare att det finns orosmoln osv. Kan han specificera vilka säkerhetspolitiska hot han ser mot Sveriges säkerhet? Hur skulle de hoten bäst kunna mötas - är det i form av en större ekonomisk ram och investeringar i fler militärvapen?
Fru talman! Jag har faktiskt gång på gång, i tal och i skrift, talat om just när jag anser att vi kan krympa det svenska försvaret. Jag håller helt med Annika Nordgren om att detta är självfallet ingenting som är givet en gång för alla. Gång på gång har jag sagt och skrivit att när Ryssland har en stabil demokrati och marknadsekonomi, och när det har skapats ett fungerande kollektivt säkerhetssystem i Sveriges omgivning skall nedskärningar självfallet kunna göras på det svenska försvaret. När dessa två parametrar är uppfyllda - ingen av dem är det nu - skall vi naturligtvis spara. Försvarsvänner är skattebetalare de också. Det finns ingen anledning att hålla sig med ett försvar för uniformernas eller militärmusikens skull, hur mycket jag än tycker om det sistnämnda. Det viktiga är naturligtvis att göra en korrekt analys av detta. Sedan finns det andra hot och risker, som Annika Nordgren tidigare påpekat. Det har också nämnts i olika anföranden här i dag. Låt mig bara peka på att när det gäller de civila hot och risker som Annika Nordgren har tagit upp så var det jag som tillsatte Hot och riskutredningen - inte den nuvarande regeringen. Den genomfördes av en före detta moderat försvarsminister. Kom inte och försök monopolisera initiativtagandet till att utreda hot och risker! Det är ett rent moderat initiativ, och ingenting annat.
Fru talman! Jag försöker inte alls att monopolisera utredandet av civila hot och risker. Tvärtom tycker jag att det verkar väldigt lovande att vi är så eniga om att vi skall beakta hoten och riskerna väldigt allvarligt och lägga resurser så att vi kan ge arbetet en reell mening, och inte bara tillsätta en utredning och låta det hela stanna vid bara ord. Så fick vi reda på att det var en stabil demokrati och marknadsekonomi i Ryssland som var parametern för när man kan dra ned eller öka de svenska försvarssatsningarna. Jag går tillbaka till mina inledande frågor. Hur framges detta? Hur skall man få till stånd en sådan utveckling? Framges en sådan av investeringar i militär materiel i Sverige? Jag är väldigt tveksam till det. Om det är så skulle jag vilja ha ett konkret exempel på hur investeringar i svensk krigsmakt och svensk försvarsmateriel skall kunna bidra till en demokratiutveckling och en marknadsekonomisk utveckling i Ryssland. Det skulle vara intressant att få höra det.
Fru talman! Stabiliteten i närområdet säkras bl.a. av att vi i Sverige kan värna vårt eget sjö och luftterritorium, att det inte uppstår vakuum och att vi kan ha ett samarbete inom kustbevakning etc. Detta är saker som jag var med och tog initiativ till. Jag var med och tog initiativ till det första Östersjömötet någonsin mellan nordiska och baltiska försvarsministrar. De Östersjömöten m.m. vi ser nu är ingenting som den nuvarande regeringen har hittat på. När det gäller att ta initiativ, Annika Nordgren, så var det viktigaste kanske att de baltiska staterna blev fria och demokratiska. Jag var med under 60 och 70 talen som ungdomspolitiker, och uppträdde gång på gång i baltiska exilorganisationer för att främja friheten och därigenom också freden. Det var inte särskilt populärt då. Det var t.o.m. litet farligt, och man blev mobbad från visst håll. Sådana organisationer skulle man inte ha med att göra. Nu går folk - även på statsministernivå - runt och talar om hur viktig de baltiska staternas frigörelse och demokrati är. Jag träffade varken Göran Persson eller några socialdemokrater på den tiden i den här typen av aktiviteter.
Jag vill bara påminna om att det är 44 talare kvar på talarlistan. Vi behöver alla hjälpas åt för att kunna votera i tid i kväll.

Fru talman! Det har redan sagts mycket om försvarsmateriel i den här debatten. Jag vill ändå konkret peka på några olika satsningar som görs. Det svenska försvaret har aldrig varit så modernt och välutrustat som det är i dag. I det försvarsbeslut vi nu diskuterar föreslår Socialdemokraterna en årlig anskaffning av materiel och utrustning för 15-17 miljarder kronor per år under försvarsperioden. Flygvapnet tillförs ett flygplan - JAS 39 Gripen, delserie 3. Det är världens modernaste flygplan för jakt, attack och spaning. Dessutom tillförs flygburen spaningsradar, taktiskt radarsystem och stridsledningscentraler. Detta är en imponerande och betydelsefull modernisering. Dessutom, i syfte att skapa en tillräckligt god förnyelse av materiel, ges Försvarsmakten i uppdrag att skapa förutsättningar för anpassningsinriktade tekniksatsningar. Försvarsmakten kommer sammanlagt att avsätta 550 miljoner kronor till teknologiutveckling. Sverige skall ha ett starkt försvar, och vi skall klara av de svåra och skilda uppgifter vi kan ställas inför. För närvarande sker en snabb utveckling när det gäller materielsamarbete mellan länder vad gäller anskaffningsplaner samt etablerande av bättre regler och riktlinjer för samarbete. Det är angeläget att svenska försvarsmyndigheter i ökad utsträckning medverkar i detta samarbete så att industrin kan delta i den nu snabba internationella omstruktureringen. Det är också viktigt att Sverige kan säkerställa tillgång till väsentliga kompetenser och underlätta materielförsörjningen i en anpassningssituation. Sverige bör eftersträva att ingå i WEAG. Det ankommer på regeringen att pröva hur samarbetet från svensk sida närmare bör utformas. Redan i försvarsbeslutets första etapp beslutades det att inom landet säkerställa viktig baskompetens. Det handlar om telekrigteknik, avancerad signaturanpassning, undervattensteknik, flygteknik för JAS på längre sikt samt underhåll och vidmakthållande av det system som ingår i krigsorganisationen. Regeringen kommer också att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa inhemsk kompetens inom krut och explosivämnesområdet. Fru talman! Försvarsbeslutet innebär en minskning av både militär och civil personal. Detta kommer givetvis att leda till stora problem för de enskilda anställda. Regeringen anförde i propositionen att något instrument kan behövas som gör att äldre officerare med fullmakt kan lämna sina anställningar i förtid. Även viss äldre civilanställd personal borde kunna erbjudas särskild pensionsersättning. Regeringen ansåg att det är nödvändigt att parterna tar till vara alla möjligheter som finns för att omstruktureringen av Försvarsmakten skall kunna fullföljas. Den civilanställda personalen är besviken över de villkor som erbjuds denna från Försvarsmakten, men jag vill betona att utskottet delar regeringens uppfattning att det ankommer på arbetsmarknadens parter att i avtal reglera villkoren för övertalig personal. Jag vill också understryka att omstruktureringen av Försvarsmakten måste ske med stort hänsynstagande till de anställdas bästa. Alla möjligheter till kompetensutveckling, omplacering och avgång med pension måste beaktas. Utskottet förutsätter också att myndigheten avsätter de medel som behövs för att finansiera kostnaderna för både militär och civil personal. Även civil personal måste få ta del av utbildning och kompetensutveckling. Utskottet anser att den civila personalen fyller en viktig funktion i Försvarsmakten, och det är bra att regeringen noga kommer att följa upp Försvarsmaktens utvecklingsinsatser för den civila personalen. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om fler kvinnor i försvaret. Det är onaturligt med kvinnor i försvaret, lär dåvarande arméchefen ha sagt 1987. Lyckligtvis har tiderna förändrats under de år som gått sedan dess. Antalet kvinnor i försvaret har successivt ökat, och antalet kvinnliga officerare är nu ca Den nya totalförsvarsplikten öppnar också nya möjligheter för kvinnor att göra värnplikten. Sedan den 1 juli 1995 kan kvinnor mönstra utan att bli officerare. Intresset för att göra värnplikten har därigenom ökat bland kvinnorna. De första åtta månaderna efter beslutet mer än fördubblades intresseanmälningarna jämfört med ansökningarna under hela 1994. Det har emellertid inte varit helt problemfritt för dessa unga kvinnor. Antagningskraven är höga, många har svårt att klara de fysiska kraven, och en del kan inte heller finna sig riktigt tillrätta i den typiskt manliga värld som försvaret utgör. Men i stort sett är erfarenheterna ändå goda. Det lilla motstånd som kan finnas i försvaret mot kvinnor måste övervinnas. Det är naturligtvis inte acceptabelt att kvinnor behandlas annorlunda, och Försvarsmakten har här ett stort ansvar att förbättra arbetsmiljön och stödja kvinnorna för att få dem att stanna kvar i försvaret. Mycket har redan åstadkommits, men än återstår det mycket att göra. Här krävs beslutsamhet och modernt ledarskap. Jag har dock träffat kvinnliga officerare som trivs mycket bra i sitt yrke, som blivit väl mottagna och som kommer bra överens med sina manliga arbetskamrater. Jag anser att det är viktigt att ännu fler flickor söker sig till försvaret. Det är en styrka för dem som är där att det kommer in flera. Informationen om möjligheterna att göra kvinnlig pliktutbildning bör också förbättras. Men det finns i dag inte någon anledning att ändra lagen om möjligheter för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt. Eftersom kvinnor nu har möjlighet att göra värnplikt enligt den nya lagen, bör vi invänta ytterligare erfarenheter från lagens tillämpning innan den ändras beträffande kvinnors uppgifter och ansvar i totalförsvaret. Det råder glädjande nog stor enighet när det gäller att få fler kvinnor in i försvaret. Försvarsmakten arbetar aktivt för att öka antalet kvinnliga officerare. Regeringen med försvarsministern i spetsen framhåller också att detta ämnesområde är högt prioriterat, och det har vi hört tidigare i dag. Även försvarsutskottet instämmer i dessa synpunkter. Utskottet förutsätter i betänkandet att regeringen och försvarsmakt fortsätter arbetet med att öka antalet kvinnliga officerare. Det är bra för Försvarsmakten och värdefullt för hela vårt samhälle.
Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att argumentera något för behovet av hjärt och lungräddning, i enlighet med reservation 19 avseende mom. 64. I dag utbildas värnpliktiga endast till att kunna stoppa blödning och upprätthålla andning. Om alla landets värnpliktiga fick utbildning i hjärt och lungräddning skulle det innebära att det civila samhället varje år skulle få ett tillskott på ca 30 000 utbildade hjärt och lungräddare, med färska aktuella kunskaper och färdigheter. På sikt skulle det få stora positiva effekter för samhället, och förbättra möjligheterna att rädda liv vid olyckor och katastrofer. Att utbilda de värnpliktiga i hjärt och lungräddning skulle också innebära en välkommen statushöjning för värnpliktsutbildningen och höja de värnpliktigas motivation. Fru talman! Den springande punkten i debatten i dag är att regeringen och majoriteten av försvarsutskottet nu beslutar om att skånska luftvärnskåren och försvarsområdesstaben i Ystad skall läggas ned, direkt motsatt den bedömning som ÖB av militärstrategiska skäl har gjort. När försvarsministern presenterade Socialdemokraternas och Centerpartiets omkullkastning av ÖB:s plan sade Thage G Peterson: Skulle inte en departementschef ha rätt att ändra en myndighets förslag? Detta var förstås en retorisk fråga. Vi vet alla att så är fallet. Men om och när en minister stöper om myndighetens - eller om vi skall uttrycka det annorlunda, experternas - förslag, kräver faktiskt anständigheten att det levereras hållbara argument för omstöpningen. Detta har hittills inte skett, och inte heller i debatten i dag. I dag hade försvarsministern och hans handgångna män och kvinnor i Centerpartiet sin absolut sista chans att ge svenska folket förklaringar och hållbara argument till de förändringar av rent omvälvande karaktär som människor i allmänhet grubblar över. Nu har försvarsministern gått, och jag får därför vända mig till utskottets majoritet. Kom då inte med så taffliga argument som tal om flyttkostnader som ÖB inte skulle ha beaktat! Vad skulle det ligga för strategiska bedömningar i ett sådant argument? Kom inte heller med en promemoria från augusti som ÖB inte skulle ha hunnit ta del av! Det är generande argument av s och c. Det är som om ÖB inte hade följt strategiska och säkerhetspolitiska analyser, och att detta förslag skulle kastas omkull av en promemoria från augusti månad år 1996! Nu spekuleras det i TV, radio och tidningar, i ett otal brev och i epost i vår dator om att det kan förhålla sig så att statsrådens hemorter och partiers väljartäthet har avgjort lokaliseringen. Det är inte jag som påstår detta, men ryktesspridningen går. Den enda möjligheten att ta död på detta är att i dag, här och nu, prestera hållbara argument för att s och c kastar omkull ÖB:s plan. Om inte detta sker får Thage G Peterson och Olof Johansson ta på sig att politikermisstron förstärks. Och på tal om flyttkostnader: Om man skall spara på flyttkostnader, varför skall då F 5 flyttas? Fru talman! Jag ser att min taletid är slut. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 8 vid mom.
Jag vill varmt anbefalla att de angivna taletiderna hålls och att efterföljande talare håller sig i närheten av talarstolen så att vi inte förlorar tid i onödan.
Fru talman! Jag kommer i mitt anförande i denna försvarsdebatt i huvudsak att ägna mina minuter till Till skillnad från tidigare försvarsbeslut har detta betänkande tillkommit och styrts av en i förväg bestämd ekonomisk nivå. Utskottsmajoriteten har tvingats att anpassa försvarspolitiken efter detta, och därav resultatet. Verkligheten har förvanskats och hotbilden har ändrats så att den passar en i förväg beslutad ekonomisk nivå. De positiva signalerna i vår omvärld har värderats högre medan det negativa har förbisetts. Det innebär en betydande obalans mellan målen, uppgifterna och den ekonomiska nivån. Moderata samlingspartiets ekonomiska femårsram för totalförsvaret är 19,7 miljarder kronor högre än regeringens, vilket innebär en handlingsfrihet i framtiden. Vår uppfattning har varit och är fortfarande att Försvarsmakten borde givits uppdrag att lägga fram ett förslag också på den ekonomiska nivå som Moderata samlingspartiet föreslagit. Något sådant underlag har inte redovisats i utskottet. Mot den bakgrunden är det inte särskilt meningsfullt att peka ut det exakta grundorganisatoriska konsekvenserna. Vi utesluter inte att våra förslag också skulle innebära förändringar i grundorganisationen, även om de skulle ha en annan omfattning än det som föreslagits av regeringen och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom. Moderata samlingspartiet har därmed ingen anledning att nu ta ställning till framtiden för enskilda förband inom ramen för den av Socialdemokraterna och Centern förda politiken. Den förutbestämda ekonomiska ramen har begränsat, för att inte säga förhindrat, nästan alla möjligheter till samsyn mellan partierna i utskottet. I den beredningsprocess som regeringen anvisade inför 96 års försvarsbeslut ingick bl.a. en försvarsekonomisk värdering och en samhällsekonomisk värdering. Regeringen skulle lämna sina avvägningar som grund för förslaget i propositionen. Dessa tre parametrar har inte fullödigt redovisats, vilket vi moderater påpekat. Under utskottsbetänkandets framtagande har vi blivit alltmer övertygade om den uppenbara brist som finns särskilt vad det gäller de ekonomiska underlagen. I den ekonomiska analys som utskottet gjort konstateras att den försvarsekonomiska värdering som Försvarsmakten genomfört avseende förändringar i grundorganisationen till väsentliga delar är tillfredsställande. Däremot är det inte möjligt att med ledning av förslagen i propositionen utläsa i vilka delar regeringen gjort en annan ekonomisk bedömning än Försvarsmakten, och vad en sådan bedömning grundar sig på. Även om vissa korrigeringar gjorts i efterhand ger analysen inslag av stor osäkerhet. Fru talman! Vårt förslag innebär att Försvarsmakten ges i uppdrag att med de förutsättningar som följer av att de moderata förslagen vinner gehör snarast lämna ett underlag för grundorganisationens inriktning. Därför avvisar vi nu, liksom i vår partimotion, samtliga nedläggningar av produktionsplattformar enligt utskottsmajoritetens förslag. Vi avvisar förslaget att lägga ned krigsflygskolan i Ljungbyhed. Den grundläggande flygutbildningen bör utredas i samband med övrig utbildningsverksamhet. Fru talman! Jag skall nu gå över till en specifik del i grundorganisationsförändringen. Enligt min mening är utarmningen av försvaret i norra Sverige ett allvarligt och oroande problem. Med en nedläggning av Lapplandsbrigaden och NB 20 i Umeå blir hela Västerbotten utan militärt försvar. 40 % av landets yta skulle endast ha en brigad tillgänglig om något allvarligt skulle hända. Däremot har jag sagt, och jag säger det än i dag, att jag inte har förstått varför man har ställt Östersund och Umeå mot vartannat. Jag har aldrig kunnat acceptera det resonemanget. Vi borde ha båda kvar om vi skall kunna försvara hela Norrland. Den enda landgräns Sverige har österut finns i norra Sverige. Om en invation eller något väpnat angrepp skulle inträffa skulle Norrbottensbrigaden och befolkningen utsättas för oerhört stora risker när avståndet till närmaste hjälp ligger 70 mil bort. Den frustration, besvikelse och ilska som norrlänningar nu ger uttryck för är befogad. Många frågar sig om Västerbotten och norra Sverige inte är värt att försvara. 800-900 hemvärnsmän har bestämt sig för att lämna in utrustningen och tacka för sig om NB 20 läggs ned. För de försvarsanställda i Umeå är nog Socialdemokraternas och Centerns motiv och argument för bevarande av vissa utbildningsplattformar mot nedläggning av andra det mest frustrerande. Det måste vara svårt att acceptera att en färdigutvecklad och rationell garnison som Umeå läggs ned, medan garnisoner som är möjliga att utveckla bibehålls. Jag tror att man kan säga att försvarspolitik inte har kommit i första hand. Den andra delen i mitt anförande gäller försvarsindustrin. Svensk försvarsindustri har betytt och betyder fortfarande mycket för vårt säkerhetspolitiska förtroende. Genom vår kompetenta och högteknologiska försvarsindustri visar vi i handling vår vilja och vår förmåga och skapar på så sätt ökad trovärdighet och tillit till vårt lands säkerhetspolitik. Det förtroendekapitalet måste vi förvalta väl även i framtiden. 1992 års försvarsbeslut innebar att den nödvändiga materielförnyelsen kunde påbörjas, men också genomföras. Den lägre förnyelsetakt som blir följden av utskottsmajoritetens förslag är därför oroande. Kravet på att försvarsindustriell kompetens bibehålls ökar med behovet av anpassning och tillväxt. Därför föreslår vi att det avsätts 750 miljoner kronor årligen för anspassningsinriktade tekniksatsningar i stället för de föreslagna 550 miljoner kronorna. Den nedgång som sker på den försvarsindustriella marknaden innebär att svensk försvarsindustri fullt ut måste ta steget in i internationellt samarbete. Detta är en förutsättning för industrins överlevnad, för framtida produktutveckling och för att man skall kunna förse Sverige med högkvalitativ utrustning till rimliga priser. I näringsutskottets yttrande påpekas behovet av ett fördjupat europeiskt samarbete på försvarsindustriområdet. Regeringen och utskottet skriver också positivt om det internationella samarbetet. Men för att det skall kunna fungera på marknaden, där olika affärskulturer möts, måste svensk försvarsindustri få nödvändigt stöd och support både vad gäller export och samverkan. I detta avseende måste vi bli bättre. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga moderata reservationer. Jag instämmer i Henrik Landerholms yrkande samt yrkar bifall till reservation 18, mom. 43.

Fru talman! Jag skall i denna debatt ta upp en fråga som inte är den mest kontroversiella och som inte är den som har debatterats längst. Det gäller ändå en viktig del i det moderna samhället, nämligen Försvarsmaktens helikoptrar och deras organisation. Helikopterflygverksamheten inom Försvaret står inför stora förändringar; det vet vi alla. Försvarsmaktens helikoptrar har vid förhöjd beredskap viktiga funktioner. Deras krigsuppgifter - dvs. de militära - är av den anledningen förstahandsuppgiften. Det moderna samhället ställer också andra krav, där helikopterresurserna kommer i en annan dimension. Av den anledningen har verksamheten en given plats. Vi talar mycket om en helhetssyn i totalförsvaret och om en samordning av resurserna. De fredstida uppgifterna kan vara skiftande och av olika slag. Speciellt vid behov av snabbhet och rörlighet har helikoptern sin givna plats. I dag har de tre vapenslagen olika organisationer och framför allt kulturer. Man har byggt upp verksamheten under en lång tid. Detta har fungerat. Det fungerar givetvis bra på sitt sätt. I september 1995 träffade Sjöfartsverket och Försvarsmakten avtal om dygnetruntberedskap på bl.a. Säve, Berga, Kallinge och Visby. Sjöfarts och Luftfartsverket studerar för närvarande samordning av räddningsresurserna. Bl.a. frågan om beredskap i den norra delen av landet, där det inte finns någon ständig jourberedskap, blir då belyst. Genom det s.k. nödhelikoptersystemet ges också utökade möjligheter att använda Försvarsmaktens resurser för angelägna civila ändamål till en rimlig kostnad för sjukvårdshuvudmännen. Detta har gällt sedan den 1 juli. Utskottet föreslår, liksom Försvarsmakten, att en ny organisation - Försvarsmaktens helikopterflottilj - inrättas på Malmen utanför Linköping. Genom att inrätta denna nya organisation skapas ett gemensamt ledningsorgan för Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Detta underlättar ledning av större samlade insatser under förhållanden som kallas kris eller krisliknande. Det blir även en bättre samordning och planering av framtida verksamheter, där det internationella samarbetet kommer att få en allt större plats. Utskottet anser det lämpligt att den nya flottiljens ledning lokaliseras till Malmen. En arméflygbataljon är redan lokaliserad dit, och det finns en infrastruktur och en tradition för flygverksamhet. Vad avser denna del avser regeringen återkomma till riksdagen inför budgetåret 1998. Säve har figurerat i debatten och i ett flertal motionsyrkanden. Det har gällt framtiden för den marina helikopterverksamheten på västkusten, med tanke på den stora sjöfartsstad som Göteborg är och den livliga trafik och den befolkningstäthet som finns på västkusten. Utskottet konstaterar att tyngdpunkten i produktionen av marina krigsförband i framtiden kommer att ligga på ost och sydkusten. Men det betyder inte att västkusten överges. Det kommer att finnas helikoptrar på Säve, både för den marina och den civila verksamheten. De administrativa samordningsfrågorna kommer att handhas i den nya organisationen för Försvarsmaktens helikopterflottilj. Däremot måste ledningsfunktionerna för Göteborgsområdet givetvis fungera på ett sådant sätt att samordningen mellan det civila samhället och militären kan upprätthållas och utvecklas i en positiv riktning. I betänkandet finns också inskrivet att Säve fortsättningsvis skall ha en god räddningsberedskap på västkusten. Den oro som kommit till uttryck i bl.a. massmedierna är i denna del obefogad. Tunga helikoptrar kommer att finnas inte bara på Säve utan också på Såtenäs och i Ängelholm. Riksdagen bör dock inte nu göra några uttalanden om det blivande helikopterprogrammets organisation och om var den skall vara baserad. I stället bör man låta Försvarsmakten arbeta färdigt. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i detta ärende under hösten 1997. Vidare har utskottet konstaterat att det för närvarande inte är aktuellt med ett organiserat luftburet kavalleri. Försvarsmakten har utfört prov med en amerikansk och en rysk attackhelikopter. Dessa prov skall utvärderas, och man fortsätter med proven. Enligt Försvarsmakten är det inte aktuellt med en ny typ av organisation i samband med detta försvarsbeslut. Däremot kan det finnas anledning att återkomma då nästa försvarsbeslut skall debatteras. Utskottet har vid tidigare försvarsbeslut behandlat frågan om räddningsinsatser och sjuktransporter med försvarets helikoptrar. Dessa bör samordnas i så stor utsträckning som möjligt. De helikoptrar som är inköpta för att i krig transportera sjuka och skadade bör kunna användas bättre i det civila samhället. Givetvis är det viktigt att upphandlingen sker på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till civila helikopterföretag. Utskottet förutsätter att arbetet med effektivare helikopterberedskap när det gäller sjuktransporter fortsätter, och att ansträngningar görs för att få till stånd avtal om sjuktransporter med sjukvårdshuvudmännen.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
Herr talman! Den nya helikopterflottiljen är bra. Det har vi i Folkpartiet också tillstyrkt. Det är bra att man samordnar inköp m.m. och förbättrar utnyttjandet av skattemedlen. Jag måste ändå ställa en fråga till Ulf Kero som svarar för socialdemokraterna på det här området. Det kommer ju att finnas två marina centrum på ost och sydkusten. Där måste enligt all rimlig logik helikopterverksamheten med divisioner ingå. Innebär det att Ulf Kero kan garantera att det även i fortsättningen kommer att finnas en division helikoptrar på Säve?
Herr talman! Försvarsmakten har - vilket även utskottet konstaterar - kommit fram till att tyngdpunkten för den nya organisationen kommer att finnas på ost och sydkusten. Men det innebär ju inte att man gräver ned sig där. Det är ju rörliga farkoster och man kan transportera sig väldigt snabbt. Så det är ju ingenting som säger att man enbart kommer att vara där, utan man kommer även att finnas på västkusten. Som jag sade kommer västkusten för den skull inte att bli utan resurser. När det gäller frågan om hur det blir med den nya helikopterdivisionen är det så att Försvarsmakten skall bli klar med utvärderingen och återkomma till regeringen under nästa år. Så Eva Flyborg kan ju återkomma när det blir aktuellt.
Herr talman! Ulf Kero säger nu att västkusten inte kommer att bli utan resurser. Men det kan ju innebära allt från 1 krona till nästan vad som helst. Inga resurser innebär noll, allt annat är vad som helst. Det är absolut inte detsamma som en väl fungerande division. En sådan finns i dag och den är dessutom oerhört viktig för den marina infrastrukturen som helhet i Jag har inte fått något riktigt svar, så jag måste fråga Ulf Kero: Vad är egentligen anledningen till att utskottet inte kan tillstyrka den utredning som Folkpartiet har föreslagit? Då hade vi fått en saklig grund för att fatta ett bra beslut, i stället för att som nu lämna frågan till regeringen eller Försvarsmakten. Varför skall vi i riksdagen inte använda de medel vi har för att göra en utredning och få en egen uppfattning?
Herr talman! Försvarsmakten gör ju en utredning. Det är bäst att vänta på den först. Sedan kommer den ju till riksdagen. Jag kan också säga till Eva Flyborg att jag har fått ett brev om att försvarsbeslutet är positivt för Säve. Det står: Personalen vid tolfte helikopterdivisionen har under flera år arbetat för ett nytänkande inom den offentliga sektorns flygverksamhet, ökad effektivitet och minskade kostnader för samhället. Med den skrivning om att Försvarsmaktens helikoptrar skall utnyttjas även under fredstid som riksdagen antagit i sitt försvarsbeslut kommer förhoppningsvis tolfte helikopterdivisionen på Säve att få en fortsatt viktig militär som civil funktion i samhället i framtiden. Det är just detta som vi arbetar med.

Herr talman! Fredagen den 13 december 1996 kommer att bli en ljusets dag på många håll i landet, och en dag av mörker på andra håll. Allt beror på hur snävt man ser på försvarsfrågan, på hela frågan om vår försvarspolitik - allt med sikte på sekelskiftet. Utan att först vara lokalpatriot, utan att ens försöka tala i egen sak, utan att starta med att tala för ett hemmaregemente kan jag konstatera det som flera av mina moderata företrädare i debatten har konstaterat: Dagens beslut är ett beslut som handlar om reell nedrustning av det svenska försvaret. Det är den sorgliga mörka delen denna luciadag 1996. Herr talman! Jag tänkte inleda med något om den moderata synen på försvarsområdena och försvarsområdenas betydelse - deras, som vi moderater anser, stora betydelse. Med den kraftiga nedrustning av FO-stabernas arbete som majoriteten föreslår i dag blir det ännu viktigare var i landet de finns. Detta enligt den moderata synen. Regeringen och Centern har i det betänkande som vi behandlar i dag ett luddigt, inte särskilt väl definierat förslag. Det är kanske något av en viljeyttring om en, som det heter, militär organisationsenhet. Den skall ersätta de riktiga FO-staber som majoriteten vill lägga ned. Det finns inte någon konkret definition av vad denna enhet innebär. Den här meningen kom till i allra sista stund innan betänkandet skulle slutjusteras. Det blev kanske något av en nödlösning då majoritetspartierna var hårt pressade från många nedläggningsdrabbade orter runt om i landet. Nu ger man ett löfte om något odefinierbart, något luddigt, en enhet som ingen vet något om. Jag måste här återge vad Anders Svärd från Centern sade i sitt anförande på förmiddagen. Han sade något om att propositionen inte var konkret på den här punkten. Men sedan tyckte han och tycker tydligen att den skrivning som nu finns är mera konkret. Jag skulle vilja påstå att det är exakt tvärt om. Det har kanske att göra med att herr Svärd själv författade den luddiga texten om de nya FO-staberna. Vi moderater har en klar uppfattning om försvarsområdesstabernas betydelse. Betydelsen har definitiv inte minskat och kommer definitivt inte att minska, som jag inledde med att säga. Vi skulle kunna påstå att värdet har ökat och ökar kraftigt med det förslag om fredsförbandsnedläggningar som majoriteten i dag föreslår och som man vad jag förstår avser att klubba igenom senare i kväll. Att då också lägga ned ett antal försvarsområdesstaber, till vars viktigaste uppgifter hör samverkan med de civila delarna av totalförsvaret, bl.a. den viktiga biten med hemvärnet, som har diskuterats tidigare i dag, förefaller vara ett steg i totalt fel riktning och aningen ogenomtänkt. Den huvudprincip som tidigare finns och som i dag gäller, om ett län-ett försvarsområde, bör vara det som gäller även fortsättningsvis - detta enligt vår moderata modell. I stället för att slå ihop FO-staberna bör nuvarande organisation, enligt den moderata inriktningen, vara den som gäller och vara den modell som är bäst. Sedan kan säkert organisationen slimmas. Ett undantag i vår syn på bevarandet är FO Men som sagt var: Vad är det nu som föreslås av majoriteten? Det finns ju stora oklarheter i den delen. Och kan Centern och Anders Svärd verkligen säga att de värnar om folkförsvaret då de nu är beredda att lägga ned en rad staber? Det talas ju i dag mycket om den folkliga förankringen. Det är riktigt, att utan en folklig förankring kommer det aldrig att bli ett slagkraftigt försvar. Det har många sagt i dagens debatt. Men just bibehållandet av FO-staberna är, som vi ser det, en viktig pusselbit för att bibehålla just den folkförankringen. Det går inte att i ena stunden tala om behovet av folklig förankring och samtidigt rycka undan benen och förutsättningarna för verksamheten. Låt oss se den folkliga förankringen som ett bord - då kommer det bordet att rasa omkull. Vi kommer, då röstningen sker i kväll, att noga notera vilka och vem som ser till att det bordet rasar samman. Det talas i majoritetsförslaget om en anknytning till länsstyrelserna av den s.k. militära enheten. Vi vet hur det har gått med de s.k. beredskapsenheterna, de tidigare försvarsenheterna vid våra länsstyrelser. Enheterna har skurits ned dramatiskt, och vi har i försvarsutskottet fått larm från vissa län, där kraven på neddragningar på länsstyrelserna - krav som vi ställt här i riksdagen - tecknats in och genomförts just genom neddragningar på försvarssidan, på beredskapssidan. Därför är det, som vi ser det, olyckligt att lägga också den här verksamheten på länsstyrelserna. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer, men jag vill här instämma i Lennart Jag skall avsluta med något som jag kallar funderingar från en ersättare i försvarsutskottet, eftersom det är första gången jag haft förmånen att följa ett försvarsbeslut på nära håll - själva arbetet bakom kulisserna, om jag får uttrycka mig så slarvigt. Jag påstår att det är endast här i riksdagen, och möjligen i en statlig verksamhet, som det kan ske en så okonkret handläggning som har präglat detta arbete. Flera har varit inne på det. Jag tror att handläggningar av det här slaget knappast gynnar försvaret, knappast gynnar och stärker försvarsviljan eller gynnar och stärker dem som arbetar inom det svenska försvaret. Jag har under debatten sagt att det har varit knapphändiga, rätt underliga och bristfälliga ekonomiska underlag. Jag tycker mig ha sett ett mycket varierat intresse då det gäller att ta fram ekonomiska underlag för de olika enheterna. Nu skall jag gå över till en viktig bit, enligt min mening. Jag vet inte riktigt hur det blir bildligt då man ber en överbefälhavare rätta in sig i ledet. Men jag menar att ÖB nu måste, oavsett vilken åsikt han har om det beslut vi fattar i kväll om fredsorganisationen, rätta in sig i ledet och acceptera det. Det är alltså helt nödvändigt att ÖB rättar sig efter det demokratiska beslut som vi fattar. Jag kan ta ett konkret exempel. Om nu riksdagen i dag - vilket jag självklart hoppas, och då är jag väldigt mycket en lokalpatriot - beslutar att Dalabrigaden i Falun, NB 13, skall vara kvar, måste också detta accepteras av alla. Och då menar jag de satsningar, kvantitativt och kvalitativt, som är nödvändiga för att det skall bli en livskraftig brigad och ett livskraftigt regemente. Det här är en fråga som har oroat många på regementen i landet. Herr talman! Den här sista delen var, som sagt var, personliga funderingar. Rent personligen tycker jag också att den diskussion och den debatt som förts har varit för mycket fokuserad till den södra delen av vårt land. Visst är jag medveten om att stordelen av Sveriges befolkning bor där, men allt har fokuserats för mycket på problemen i söder. Och jag har funderingar och undringar på en hel del, då det gäller luftrum, lokaliseringar av förband i fråga om framtidsperspektiv och annat. Hos oss i Norrland - även om jag själv representerar nordligaste delen av Svealand - har vita fläckar på den svenska försvarskartan varit det stora samtalsämnet. Först var det den vita fläcken från Uppsala Östersund. Då den fläcken försvann dök en ny, stor och otäck vit fläck upp, nu i Västerbotten. Låt mig säga, herr talman, att jag - fortfarande med mina egna ögon - med stor oro noterar detta faktum.

Herr talman! Rolf Gunnarsson säger med darrande röst att han noga skall följa hur vi röstar här i kammaren i kväll. Det är inte ett särskilt upphetsande påstående, eftersom det är offentligt hur vi röstar. Den här debatten är till för att vi skall tala om var vi står. Det är alltså inte något märkligt i det. Jag är helt övertygad om att det skulle vara bra för den fortsatta debatten om försvarsområden respektive försvarsområdesstaber om Rolf Gunnarsson läste betänkandet. Det anförande som jag har haft möjlighet att lyssna till gav tydliga belägg för att det råder en viss förvirring i frågan. Utskottet stryker under vikten av att man inte utan att först noga pröva saken en gång till skall lägga ned fler staber än nödvändigt, just på grund av den folkliga förankringen och behovet av kontakter med myndigheter och andra. Själva syftet är vi alltså överens om, och jag har litet svårt att inse att Rolf Gunnarsson inte har förstått det som vi har skrivit i betänkandet. Jag vill upprepa att det vore intressant att få veta mera ingående vilka de moderata alternativen är till det som är majoritetens förslag här i dag. Men jag får väl inte något svar av Rolf Gunnarsson heller.
Herr talman! Anders Svärd sade tidigare till Anders Björck att han hade monopol på vad som är sanning. Det smittade möjligen av sig, så att monopolet nu har överförts till en annan Anders, nämligen Nedläggningar sker i Ystad, Växjö, Kalmar, Gävle, Borås, Linköping, Västerås och Östersund. Kallar ni det att stärka folkförankringen, som Centern och Anders Svärd pratar så mycket om? Är nedläggningarna på de uppräknade orterna att stärka den folkliga förankringen? Det har jag väl inte fattat fel i alla fall?
Herr talman! Jag redde ut detta i ett tidigare replikskifte. Den minskning av antalet försvarsområden som Överbefälhavaren föreslog är ju betingad av ett behov att spara pengar. För att denna nedskärning av försvarsområden inte skall få den omfattande negativa konsekvens som den skulle få om det skedde rakt av, har det förslag som nu finns i betänkandet i form av ett tillkännagivande kommit till. Det handlar om försvarsområdesstaberna och hur de organiseras, om resurserna och hur de används, för att man skall kunna se till att det finns staber på mer än ett ställe inom varje försvarsområde. Det är den frågan som regeringen har fått i uppdrag att titta på. Det är ett sätt att stärka den folkliga förankringen i förhållande till försvarsmaktsplanen, som var ÖB:s förslag.
Herr talman! Det kommer nog fler under kvällens lopp, Anders Svärd, som vill veta någonting inom det här ämnesområdet, så jag skall inte förlänga tiden med det. Jag blev inte mycket klokare i frågan om enheter och vilka som inte skulle kosta någonting. Enligt betänkandet skulle det inte kosta någonting utan gå inom det nuvarande ekonomiska utrymmet. Men vad det är vet ingen. Det var väl ett hastverk av bästa märke när det här skrevs in i betänkandet i slutsekunderna.